Fru talman! Den socialdemokratiska regeringen har som vi vet tillsammans med Centern med utsökt tydlighet i sin spariver demonstrerat hur besparingar har gjorts som fått socialt helt oacceptabla konsekvenser. Detta har uppstått därför att man saknar reella konsekvensanalyser, men sannolikt har också besparingarna varit helt överordnade, och konsekvenserna har därför fått vika. Ett antal exempel på detta är förslaget om barnpensionerna, som man tvingades dra tillbaka, och förslaget om änkepensionerna, som änkorna i sin rimlighetsbedömning ansett skulle stå sig genom den partiövergripande uppgörelse som gjorts bara för några år sedan, och regeringens sätt hantera Sjuk och arbetsskadekommitténs betänkande. Det mest uppseendeväckande förslaget har varit det om sjuklönen, som inte längre är kostnadsneutral. Regeringen har därmed på ett stort antal punkter rubbat förtroendet för socialförsäkringarna. Detta medför att man gett försäkringsbolagen på den privata marknaden självklara argument för tecknande av privata försäkringar. Det är, fru talman, inget fel på privata försäkringar. Men skälet till att man tecknar en privat försäkring skall inte vara misstro mot det statliga försäkringarnas hållbarhet och stabilitet. Om staten fortsätter att missköta den sociala välfärden kommer kravet från skattebetalarna som ett brev på posten - om man nu kan uttrycka sig så numera - att skatterna drastiskt skall sänkas, eftersom man ändå inte får någon trygghet för skattepengarna. Detta är, fru talman, en farlig väg om man tror på stabila hållfasta trygghetssystem som gynnar alla, inte minst de svaga i samhället. Jag fick följande fråga i förra veckan: Kommer det något förslag med anledning av Sjuk och arbetsskadekommitténs förslag, och i så fall när? Svaret är väl att regeringen på ett oacceptabelt sätt har slaktat utredningens resultat, plockat godbitarna när det gäller besparingarna, och därmed faller i stort sett hela aktstycket. Helheten finns inte längre, och resultatet tilltalar i varje fall inte Folkpartiet. Det gläder mig att också Centerpartiet tycker att man skulle ha sett detta i sin helhet. Det är ändå en stor och omfattande utredning som har gjorts av mycket kvalificerade experter. Resultatet låter vänta på sig, om det över huvud taget går att göra en helhet av det. Fru talman! Risken är stor att sjukförsäkringen, som bygger på inkomstbortfallsprincipen, urholkas och faller samman genom att regeringen har haft denna intima samverkan med Centerpartiet. Centern har som vi vet aldrig velat ha en heltäckande trygghetsförsäkring byggd på inkomstbortfallsprincipen; en försäkring som gått att lita på när sjukdomen slår till. Inte minst har det visat sig att Socialdemokraterna har haft betydande svårigheter att återgå till en 80 procentig ersättningsnivå, vilket Folkpartiet anser är rimligt och har hävdat i flera år. Hur skall då en sjukförsäkring värd namnet vara utformad? För det första skall det vara en försäkring som har stor försäkringsmässighet. Den skall vara stabil och långsiktig. Man skall kunna lita på att ersättningsnivåer och ersättningsformer är så utformade att de sträcker sig långt in i framtiden. Avgifter och ersättningar skall harmoniera. Att ta ut avgifter över ett tak som inte ger förmåner riskerar förtroendet för försäkringen. I dag går arbetslöshetsförsäkringen med förlust sedan många år, medan sjukförsäkringen ger jätteöverskott. Vi vet att regeringen väldigt gärna vill föra över avgifter från sjukförsäkringen till a-kassan i stället för att ta ut avgifter och låta dem stanna i den försäkring där de verkligen behövs. Försäkringen skall utgå från en långsiktigt hållbar ersättningsnivå och den skall vara försedd med självrisk. Vi i Folkpartiet anser att en karensdag är till fyllest för att försäkringen inte skall missbrukas. Vi inser att många låginkomsttagare har stora svårigheter vid sjukdom, varför fler karensdagar är en orimlighet - inte minst när försäkringen ger stora överskott. Det visar också, anser jag, att försäkringen inte missbrukas. Det är av yttersta vikt att försäkringen ger goda incitament till rehabilitering och motverkar utslagning. Här har regeringen på ett flagrant sätt misskött försäkringen. De jättelånga köer som på nytt byggs upp inom vården innebär stora lidanden för sjuka människor samtidigt som de försämrar villkoren för att snabbt återkomma i arbete. Fru talman! När sjuklönen infördes var alla partier som utredde frågan totalt eniga om att den måste vara kostnadsneutral. Den fick inte missgynna tillväxten, och förutsättningarna för aktiv rehabilitering skulle förbättras. Sjuklönen har visat sig vara mycket bra. Den har minskat sjukfrånvaron, och gett arbetsgivarna ett större ansvar för arbetsmiljön och rehabiliteringen av sina anställda. Nu går Centern och regeringen ut och dubblerar sjuklöneperioden, men ger endast kompensation för tre av de fyra veckorna. Samtidigt ger de sken av att stimulera tillväxt, nyföretagande och ökad sysselsättning inte minst hos de små arbetsgivarna - de som är mest känsliga för oplanerade kostnadsökningar. Nu när utskottets samlade opposition vill ha såväl ett utskottsinitiativ som en offentlig utfrågning törs tydligen inte socialdemokraterna och Centern medverka till en sådan innan riksdagen tar sommarlov. Min fråga till Börje Nilsson är: Vad är det ni är rädda för? Vi vet att samtliga fack och samtliga arbetsgivare är överens om att sjuklönens förlängning är djupt olycklig. Dels förlorar LO-folket 10 % av den framförhandlade höjningen av sjuklönen från dag 15, dels förlorar företagen den kostnadsneutralitet som var en självklarhet när sjuklönen infördes. Dessutom vet vi i dag inte om tjänstemännen kommer att få behålla sin 10-procentiga höjning. Den frågan avgörs senare i sommar. En samlad och enig fackföreningsrörelse uppvaktade utskottet och ville ha en ändring. För mig är det en gåta att framför allt LO, som brukar få bestämma, finner sig i detta och att deras medlemmar som avstått i löneförhandlingar skall fråntas en 10-procentig höjning av ersättningen vid sjukdom fr.o.m. dag 15. Om regeringen och Centern nu är så övertygade om att en förlängd sjuklöneperiod är ett bra förslag - varför gör då Göran Persson och Anders Sundström ideliga uttalanden om att något måste göras åt sjuklöneperioden? Jag vill fråga Centern: Vad är det som skall utredas när det gäller sjuklönen? Finns det något som är oklart och som vi inte har fått information om? Jag finner inget oklart, och dessutom inga delade meningar på arbetsmarknaden. Parterna vet hur detta slår på sysselsättningen, och vi borde inse att något måste göras. Handikapporganisationerna vet hur sjuklöneperioden slår på handikappades och kronikers rätt till ett arbete. Vad väntar ni på - om statsministern och näringsministern också är medvetna om situationen? För det är väl inte så att Maj-Inger Klingvall i denna fråga tycker annorlunda än statsministern? Jag hoppas att statsrådet skingrar dimmorna, och kommenterar utskottsmajoritetens ovilja att arrangera en offentlig hearing. Låt oss en gång för alla klara ut hur sjuklönen fungerar och påverkar sysselsättningen, småföretagen och de handikappades villkor! Fru talman! I betänkandet finns ett antal ofullständigheter som måste åtgärdas. Det gäller bl.a. Dagens system ger inte en rimlig försäkringspremie, vilket innebär att de minsta företagen inte kan återförsäkra sig mot höga sjuklönekostnader om olyckan skulle vara framme. Andra frågor som blir mer och mer aktuella är sjukersättningen för timanställda, självriskens storlek för dem som har flera anställningar och sjukförsäkringen för dem med blandade inkomster. Vi får i allt högre grad en arbetsmarknad där fler och fler inte längre har en fast anställning hos en och samma arbetsgivare. Dessutom ökar andra former av anställningar. Även för dessa människor måste sjukförsäkringen fungera. Så är inte fallet i dag. Regeringen bör därför komma med ett förslag som uppfyller dessa gruppers försäkringsbehov. Fru talman! Under ett antal år har olika former av samverkan på rehabiliteringsområdet prövats. Trots goda framsteg och stora besparingar inom de s.k. FINSAM-försöken avstår regeringen från att föreslå utveckling av samverkan över hela landet. I Sjuk och arbetsskadekommittén lades mycket stor vikt vid rehabiliterings och samverkansfrågorna. Regeringen har trots detta inte klarat ut samverkansfrågorna och därmed inte heller löst den s.k. gråzonsproblematiken. Vad regeringen och Centern däremot har gjort är att föreslå en renodling av sjukdomsbegreppet, vilket innebär att sociala skäl och arbetsmarknadsskäl inte längre skall vägas in. En renodling av sjukdomsbegreppet är självfallet en nödvändighet, men som alla vet sade en enig utredning att detta förutsätter en lösning för dem som faller ut ur systemet. Folkpartiet tycker att det är dags att permanenta systemen nu, efter år av försök. Vi kan inte vänta till 2001, när SOCSAM-försöken blir klara. Frågan brådskar av flera skäl. När ämnar statsrådet komma med en heltäckande lösning på dessa problem och som breddar FINSAM-försöken till hela landet? Fru talman! I många år har rehabiliteringen av sjukskrivna och arbetslösa fått stå tillbaka. Ingen har tagit något ansvar för att en reell rehabiliteringsplan utvecklas även för den som är arbetslös. Sjuk och arbetsskadekommittén föreslog att arbetsförmedlingarna skulle få det ansvaret. Folkpartiet delar den uppfattningen, och vill snarast ha ett förslag från regeringen i frågan. Arbetsskadeförsäkringen har dragits med betydande underskott under många år. Socialdemokraterna har, som vi vet, inte velat medverka till ett förändrat arbetsskadebegrepp. På grund av den akuta situationen tvingades den borgerliga regeringen att skapa ett nytt sådant begrepp. Jag noterar att den socialdemokratiska regeringen i dag inte vill riva upp detta beslut. Vi i Folkpartiet anser att arbetsskadeförsäkringen är synnerligen viktig för tryggheten på arbetsplatsen. Det är viktigt att det finns ett gott skydd vid arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Vi vill nu gå vidare, och lägga ut arbetsskadefallen på den privata försäkringsmarknaden. Alla arbetsgivare skall enligt lag vara tvingade att teckna arbetsskadeförsäkring för arbetsolyckorna. Fru talman! Närståendepenningen är en betydelsefull reform när en nära anhörig blir svårt sjuk. Den ger möjlighet att under 60 dagar själv vårda den anhörige. Inte minst viktigt är detta vid vård i livets slutskede. Vi i Folkpartiet vill nu gå vidare med reformen - från 60 till 120 dagar. Vi finner det märkligt att utskottsmajoriteten avstyrker förslaget med motiveringen att det kostar för mycket. I realiteten kostar en ökning från 60 till 120 dagar mindre än om patienten ligger på sjukhus. Menar ni i utskottsmajoriteten att detta misstag - att kostnaderna skulle bli högre - är det enda och avgörande skälet till att ni säger nej? man kan nästan kalla det så - när det gäller rehabilitering. Gullan Lindblad talade också om detta. Kvinnor får mindre och sämre rehabilitering, och den kostar mindre. Vi i Folkpartiet är beredda att stödja reservation 21. Vi anser nämligen att det måste vara en likhet mellan kvinnor och män och att alla skall behandlas lika, även när det gäller rehabilitering på arbetsmarknaden. Fru talman! Ett väl fungerande socialförsäkringsnät som skyddar vid sjukdom och skador är avgörande för alla. Det finns därför skäl att vårda sjukförsäkringen väl så att den står pall i olika skeden. Folkpartiet har därför enträget arbetat för en sjukförsäkring som skall vara fristående från statsbudgeten - en försäkring som lever sitt eget liv, finansieras med avgifter och som ger ett gott skydd för inkomstbortfall. Vi arbetar vidare på den linjen och förväntar oss att regeringen snarast skapar en sammanhållen försäkring som ger incitament för tillväxt och ökad trygghet i vårt samhälle. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 3, 10 och 18 men står självfallet även bakom övriga reservationer där Folkpartiet finns med.

Fru talman! Trots att Vänsterpartiet har ett antal egna reservationer och reservationer tillsammans med andra partier är detta i grunden ett mycket positivt betänkande. Det är positivt därför att socialförsäkringsutskottet avför grundtryggheten och brutna tak och lägger fast inkomstbortfallsprincipen som den princip som skall gälla i våra socialförsäkringar. Det är positivt därför att betänkandet slår fast att utgångspunkten för försäkringsskyddet är en offentlig försäkring. Det är klart att jag gärna hade sett att det även hade stått solidarisk försäkring, men eftersom utskottet också säger att: "Försäkringen skall med andra ord ges på lika villkor för alla och innehålla ett betydande mått av utjämning mellan grupper som löper olika risk att drabbas av sjukdom och skada." tolkar jag det så att utskottet menar en solidarisk försäkring. Utskottet säger också: "Sist men inte mindre angeläget är att försäkringsskyddet utformas så att det inte motverkar jämställdheten mellan könen." Sedan kan man förstås diskutera om det räcker med en höjning till 80 % och om det är en skälig nivå för att inkomstbortfallsprincipen skall vara tryggad - allra helst som höjningen inte blir en verklig höjning med 5 %. Samtidigt som vi höjer nivåerna till 80 % sänker vi beräkningsunderlaget, vilket gör att den verkliga höjningen blir ca 3 %. Regeringen förespår inte en fortsatt höjning av ersättningsnivåerna. Det tycker vi att regeringen borde ha gjort. Vänsterpartiet vill att ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen skall höjas till 85 % i januari 1999, och detta gäller även a-kassan. Annars blir det svårt med standardtryggheten. Det är viktigt att se att det finns ett samband mellan nivåerna i socialförsäkringarna och kommunernas socialbidragskonton. Ligger ersättningen vid t.ex. sjukdom på en rimlig nivå behöver inte de sjuka anhålla om ekonomiskt bistånd för att kunna betala hyra och mat. Vi tycker att det är bra att utskottet ändrar minskningsregeln i sjukförsäkringen så att det blir lika ersättning även efter den 90:e dagen i en sjukperiod. I sitt remissvar säger Försäkringsanställdas förbund att den generella nivån i försäkringen borde ligga på 90 %. Då skulle behovet av förstärkningar i form av kollektiva eller privata försäkringar inte vara så stort. Men nog hade det varit bra om vi gång efter annan slapp höra att de privata försäkringarna skall undantas antingen minskningsregeln eller underlaget för inkomstunderlaget. Det gäller det nya pensionssystemet, det gäller änkepensionerna, och när vi voterat om detta betänkande även sjukförsäkringen. Socialförsäkringsministern sade i en interpellationsdebatt om änkepensionerna att eftersom försäkringarna är obligatoriska och offentliga står det regering och riksdag fritt att när som helst ändra i dem. Det är ju riktigt, men jag vet inte om jag tycker att det är så bra. Detta uttalande och de ständiga påminnelserna och signalerna till folket att de skall satsa på privata försäkringar för att man inte kan lita på de generella obligatoriska systemet, leder faktiskt till att vi indirekt skjuter det system som vi säger oss värna i sank. Därför tycker vi att det är viktigt att så många som möjligt omfattas av vårt offentliga system. Inkomstbortfallsprincipen och vårt generella välfärdssystem bygger på att det stora folkflertalet ligger under tak, både bokstavligt och i praktiken. Taknivån har två syften. Dels skall så många som möjligt inkomstmässigt befinna sig under det för att få den trygghet som vi som riksdag vill att de skall ha, dels hindrar det att det generella och offentliga gröps ur genom att människor ser sig nödsakade att ta privata försäkringar. Därför anser Vänsterpartiet att taket bör höjas till tio basbelopp den 1 januari 1998. Det är positivt att utskottet avstyrker Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om att utöka karensdagen till två dagar i sjukförsäkringen och Centerns förslag om att indirekt införa två karensdagar. Utskottsmajoriteten tycker att det är bra att det finns en självrisk i försäkringen och vill därför inte avskaffa karensdagen. När utskottet talar om att det är bra att det finns en självrisk blir jag vilsen. Inte är det väl så att människor väljer att bli sjuka. Tvärtom är det min uppfattning att man vill vara på jobbet så mycket som möjligt om bara arbetsförhållandena är drägliga. Titta på alla dessa småbarnsmammor som smittas av sina barn som blivit förkylda på dagis! Eftersom de flesta kommuner inte tillåter att man lämnar barnen på dagis när man själv är sjuk, kan jag inte se vad det är som skulle göra att de väljer att bli sjuka och ligga till sängs med ett eller två små barn som klättrar på dem. Jag är just nu förkyld och har hemskt ont i halsen, och inte har jag valt det själv. Det var lille Dennis, två år och snorig som de flesta ungar, som tyckte att jag skulle smaka på de chips han just höll på att tugga på och stoppade in dem i munnen på mig. Inte kunde jag tacka nej. Han ville ju bara vara givmild och dela med sig - en egenskap som skall uppmuntras. Dennis valde mig att överföra sin förkylning på. Eller ta alla dessa kvinnor i fertil ålder som får menstruation en gång i månaden. Många kvinnor mår mycket dåligt och har ont den första dagen. 15 % av kvinnor i fertil ålder har helt förlamande blödningar varje månad. Inte väljer de själva att ha det så. Genom att vi inte har 100 % ersättning vid sjukdom har vi ju faktiskt också en självrisk redan i försäkringen. Vänsterpartiet tycker att det räcker med den självrisken. Därför skulle vi förstås helst se att karensdagen helt avskaffades, eftersom den är djupt orättvis för låginkomsttagare av båda könen. Fru talman! Så till någonting helt annat, nämligen sjuklöneperiodens längd. Jag tycker att det är positivt att de olika ministrarna är oeniga om längdens förträfflighet. Det innebär att frågan om förkortad sjuklöneperiod till 14 dagar hålls levande i Regeringskansliet. Det är också positivt att utskottsmajoriteten nu gått med på att socialförsäkringsutskottet skall ha en hearing om sjuklöneperioden den 24 september och att denna hearing, förutom småföretagen, också inkluderar arbetsgivarnas roll i rehabiliteringen. Vänsterpartiet anser att sjuklöneperioden skall sänkas till 14 dagar. Vi vill också att företag med upp till tio anställda befrias helt från att betala sjuklön. De allra minsta företagen upplever den förlängda sjuklöneperioden som mycket betungande, särskilt om man står inför beslutet att anställa ytterligare en person. Därigenom har sjuklöneperiodens längd en direkt inverkan på sysselsättningsnivån i Sverige. Alla partier hävdar ju att det är i småföretagen som de nya jobben skall komma. Det faktum att arbetsmarknadens parter är eniga och gemensamt krävt att beslutet skall upphävas tycker jag är ett tungt vägande argument. Det som är värst är nog ändå den utestängningsmekanism som automatiskt uppstår med en förlängd sjuklöneperiod. Man avstår kanske från att anställa om man inte får garantier för att den som man planerar att anställa är 100 % frisk. I förlängningen innebär det att arbetsgivarna kräver olika tester. Vem vill anställa en kvinna med små barn som villigt låter sig matas med färdigtuggade chips, en man med kronisk sjukdom eller någon med funktionshinder? Jag är övertygad om att den hearing som utskottet kommer att ha precis efter det att budgetpropositionen har lagts fram kommer att bringa klarhet i frågan. Vänsterpartiet har lagt fram förslag i vårt svar på vårpropositionen. Och jag vill förekomma med att upplysa om att vi redan där finansierat förslaget, inte så som socialdemokrater eller andra vill att vi skall göra, men så som vi tycker är rimligt. Jag vill därför påminna alla andra partier som vill avskaffa den förlängda sjuklöneperioden att det inte räcker med dynamiska effekter som finansieringskälla. De dynamiska effekterna kommer som ett litet extra plus ovanpå alla andra positiva effekter som en förkortning av sjuklöneperioden ger. Fru talman! Samverkan i alla former är bra. Det brukar alltid komma något positivt ut av det. Därför är de olika FINSAM och SOCSAM-projekten mycket positiva. Det blir bättre för den enskilda människan om myndigheterna - oavsett om de är statliga eller kommunala - samverkar kring hur vi skall få människor tillbaka till arbete. Arbete befordrar hälsa och välstånd och förhindrar många tillfällen till synd. Eftersom allting i vårt samhälle kretsar kring att människor förvärvsarbetar är det nödvändigt att så många som möjligt samverkar. Jag delar utskottets uppfattning att det inte i första hand är regeländringar eller ökade resurser som är det stora bekymret. Utskottet var på studiebesök i Södertälje där vi fick möjlighet att tala med de olika inblandade i ett samverkansprojekt. Alla tyckte att projektet är bra, men att det tar tid att glömma sina respektive myndighetskulturer. Det som också kom fram vid utskottets studiebesök var problemen för den enskilda med de olika systemens ersättningar. Där behövs det regeländringar. Den enskilda som medverkar i ett projekt skall inte behöva vänta i veckor därför att det tar tid att få ut ersättning från den myndighet som tar över det ekonomiska ansvaret för individen. Detta borde ses över innan vi permanentar verksamheten. Vänsterpartiet delar därför utskottsmajoritetens uppfattning att det är för tidigt att permanenta det som ännu är en försöksverksamhet. Så till Egon Jönsson. Det är positivt att regeringen uppmärksammat att kvinnor och män behandlas olika vad gäller rehabilitering. Det är också positivt att en utskottsmajoritet ställer sig bakom detta uppmärksammande. Men jag skulle nog ha önskat att utskottsmajoriteten varit litet mer stringent vad gäller förslagen. Regeringen har utrett hur Egon Jönsson mår och hur det står till med hans rehabilitering men inte brytt sig om Greta Johansson. Detta påpekar också den särskilde utredaren, som funnit att det så gott som helt saknas ett genomtänkt könsperspektiv. Jag tror inte att det räcker med de åtgärder som regeringen föreslår, eftersom de bygger på att kunskapen om kvinnor och män sitter i generna och att man bara behöver trycka på en särskild punkt, så kommer den kunskapen fram och kan användas vid rehabilitering. Så är det nu inte. Det behövs utbildning liknande den som genomförs i regeringskansliet. Därför bör de myndigheter som skall ingå i de olika samverkansprojekten explicit ges i uppdrag att genomföra en särskild utbildning om kvinnors och mäns olika möjligheter, behov och förutsättningar. Att det är viktigt med fördelningspolitiska konsekvensanalyser har sagts ett antal gånger i denna kammare. När jag var ny i riksdagen väckte jag en motion om att alla förslag inom socialförsäkringsområdet skulle granskas ur ett klass och könsperspektiv. Den motionen avslogs. Nästa gång förde jag fram att förslagen skulle analyseras fördelningspolitiskt innan de lades fram. Det var tydligen inte lika kontroversiellt, för det antogs av utskottet och gavs regeringen till känna. Men det där med fördelningspolitiska konsekvensanalyser är tydligen inte tillräcklig kontroversiellt, för regeringen bryr sig inte alls om det - inte ens när man får analyserna utförda av en annan myndighet, nämligen JämO, som granskat kriterierna för sjuk och arbetsskadeförsäkringen. JämO påpekade i sin analys och sitt remissvar att de föreslagna förändringarna, som senare antogs av riksdagen, uteslutande skulle komma att drabba kvinnor negativt. Jag tycker att det är viktigt att regeringen inser att riksdagen begärt de här fördelningspolitiska konsekvensanalyserna för ett par år sedan och sedan upprepat det vid ett par tillfällen. Fru talman! Jag står självklart bakom alla Vänsterpartiets reservationer och de reservationer som vi har tillsammans med andra partier, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservationerna nr 4

Fru talman! Jag yrkar först bifall till reservationerna 5, 10, 20 och 30. Jag står naturligtvis också bakom de särskilda yttrandena, och jag vill speciellt betona vårt särskilda yttrande tillsammans med Centern som handlar om amalgam och yrkesskador. Huvudprinciperna är alltjämt att försäkringen skall ge ersättning för inkomstbortfall. Försäkringssystemen skall präglas av arbetslinjen, dvs. att den enskilde stimuleras till att arbeta hellre än att uppbära försäkringsförmåner. Just detta är i dag nästan ett hån, eftersom det inte finns jobb att få, men trots det tycker jag att principen är riktig. De samordningsproblem som råder mellan arbetsgivarnas, försäkringskassans och socialnämndens ansvar för rehabilitering vill regeringen åtgärda genom att dels tillsätta en utredning, dels införa riktlinjer för samverkan mellan lokal försäkringskassa, arbetsförmedling, primärvård och socialtjänst. Vi tycker att det är dags att permanenta de projekt som i dag finns. Det gäller särskilt FINSAM-projekten, men även SOCSAM bör kunna utökas betydligt mer än i förevarande förslag. För att uppnå en bättre mål och resultatstyrning av socialförsäkringen vill regeringen reformera dess administration. Detta föreslås ske genom en precisering av RFV:s ledningsroll samtidigt som de lokala försäkringskassorna ges ökad självständighet. Det nationella ansvaret för verksamheten betonas genom att staten helt tar över processen för val till de lokala försäkringskassornas styrelser, något som Miljöpartiet anser att det är statens ansvar och uppgift att garantera en grundtrygghet för alla människor, särskilt under de perioder när vi av olika skäl inte kan försörja oss själva. Däremot är det inte statens primära ansvar att trygga en hög standard, inte ens att utlova samma höga standard som innan sjukdom eller arbetslöshet, eller efter pensioneringen. Vi är beredda att ett till två år knyta ersättningen till inkomsten på ett mer traditionellt sätt. En inkomstrelaterad garanti blir dyrbar och kan dessutom tillgodoses genom eget sparande eller försäkring för dem som har råd - för det är ju ändå bara de som förlorar på vår grundtrygghet. De som vinner mest på den är de 40 % av befolkningen som ligger runt den gamla socialbidragsnormen om ca 3 400 kr i månaden plus hyra. Miljöpartiet har presenterat ett konkret förslag till hur den sociala tryggheten, dvs. socialförsäkringarna, skall se ut. Ett antal utredningar har gjorts utan att något förslag till den nödvändiga förenklingen och samordningen av socialförsäkringen har kommit fram. Man kan göra mycket för att samordna systemen och göra dem tydligare, enklare och mer förståeliga, även från olika utgångspunkter. Socialförsäkringssystemet skall enligt vår modell utformas med en omställningsförsäkring som är cirka två år lång och en för de flesta lägre ersättning vid mer långvariga inkomstbortfall. För ett ganska stort antal människor - de 40 % som jag talade om - motsvarar grundtryggheten ett högre belopp än socialhjälp eller de lägre pensionerna. Vi har ett antal gånger från denna talarstol talat om Miljöpartiets brutna tak. Vi vill nu höja försäkringsersättningen till 85 % på alla inkomster upp till 4,2 basbelopp, 12 700 kr i månaden, och på inkomstdelar över 12 700 kr till 40 %. Detta ger ända upp till ca 15 000 kr mer pengar i fickan för människorna. Därutöver minskar det något, och uppe vid ungefär 19 000 kr förlorar man en del pengar på vårt förslag. Jag vill så ta upp skyddet vid långvarig ohälsa och arbetslöshet. När ohälsa eller arbetslöshet varar en längre tid blir det alltmer angeläget att samordna eller slå samman försäkringarna för olika slags inkomstbortfall. Problemen för människor med långvariga inkomstbortfall är ofta sammansatta och kan bero på svag ställning på arbetsmarknaden, viss sjuklighet och ibland även sociala problem. Vi reagerar starkt mot den strävan efter renodling av olika försäkringar som präglat de senaste årens utredningar inom socialförsäkringarna. Den är en teoretisk konstruktion, som mest verkar ha kommit till i en kameral strävan att kostnaderna skall kunna bokföras på rätt konto. För alla dem med mera sammansatta problem leder en sådan renodling till en ökad risk att ingen försäkring riktigt passar in, att man blir bollad mellan olika myndigheter och riskerar att helt hamna utanför. Det är en gråzon som vi ofta har talat om i utskottet. Vi föreslår därför att försäkringar vid långvarig ohälsa eller arbetslöshet samordnas till en försäkring. Det är där grundtryggheten kommer in, i princip lika för alla, på ungefär samma nivå som garantibeloppet i dagens förtidspensioner. Jag kommer så till frågan om lokal samordning. Miljöpartiet föreslår en förenkling och sammanslagning och/eller samordning på lokal nivå. Det finns en hel del projekt som har slagit väl ut inom t.ex. FINSAM och även SOCSAM, även om man där ännu inte kommit fram till tillfredsställande utvärderingar. Flera instanser arbetar med att bekämpa arbetslösheten och med att stödja och rehabilitera människor som visar upp en komplicerad problembild. Vi är inte endast arbetande människor utan ibland också sjuka människor. Samma person kan, som jag tidigare sade, bollas mellan olika instanser och närmast bli ett slags Svarte Petter, som ingen vill ha och som även utreds på flera ställen. En samordning föreslås i första hand gälla arbetsförmedling, försäkringskassa och kommunernas socialtjänst samt även primärvården. Häremellan förekommer naturligtvis ett samarbete på många platser, men det behöver utökas och formaliseras inom givna ramar. I regeringens förslag till sammanhållen arbetslöshetsförsäkring sattes ersättningstaket till 580 kr/dag, vilket uppnås vid ersättningsgrundande inkomst på knappt 16 000 kr eller ca 5,3 basbelopp. Detta kan jämföras med motsvarande tak i sjuk och föräldraförsäkringarna, som ligger vid 7,5 basbelopp. Vi kan inte se något rationellt skäl till att det skall vara olika tak i de olika föräkringarna. Har en person mindre behov av ersättning om inkomstbortfallet beror på arbetslöshet än på andra saker? Vi föreslår i stället att taken samordnas på ett sådant sätt att det är kostnadsmässigt neutralt. Det är principen som är viktig, att man kan höja eller sänka vid bättre och sämre ekonomi. Vi föreslår att de skall vara lika. Det skulle innebära ett tak vid ersättningsgrundande inkomster på 6,5 basbelopp, för närvarande 19 600 kr i månaden, i samtliga försäkringar. Vi anser det också angeläget att så långt möjligt samordna garantinivåerna i de olika försäkringssystemen. Vi föreslår därför att garantinivån i föräldraförsäkringen höjs till samma nivå som i arbetslöshetsförsäkringen. Det motsvarar en nivå på 180 kr per dag sju dagar i veckan. Denna höjning föreslås delvis finansieras genom att de nuvarande tre extra månaderna i föräldraförsäkringen med ersättning på garantinivå tas bort. Men rätten till ledighet upp till 15 Miljöpartiet vill invända mot förslaget att den som har en restarbetsförmåga och som lämnar sitt arbete frivilligt inte skall anses stå till arbetsmarknadens förfogande och på det viset förlorar sin a-kassa. Självfallet skall samma karensregler gälla för personer med restarbetsförmåga som för de hundraprocentigt arbetsföra. Miljöpartiet stöder i stort sett den s.k. arbetslinjen. Vi instämmer även i analysen av de problem som i dag råder. Vi vill också fastställa arbetsgivarnas ansvar. Men vi anser att mer långtgående åtgärder behövs för att åtgärda dessa problem. Bl.a. förordar Vi vill förkorta sjuklöneperioden. Den längre perioden har också hämmat framför allt småföretagarnas vilja att nyanställa. Detta försvårar för grupper som redan har en svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete, eftersom arbetsgivaren befarar höga sociala kostnader. Arbetsgivarnas inträde i sjukförsäkringen är visserligen ett viktigt instrument för att åstadkomma rehabiliteringsansvar. Men det måste ges rimligare proportioner. Annars ger det en negativ effekt på viljan till en socialt vidsynt rekrytering. Vi föreslår därför att sjuklöneperioden återställs till 14 dagar. Om riksdagen avslår detta krav bör utredningen om arbetsgivarens åtgärds och kostnadsansvar för rehabilitering även omfatta en analys av rekryteringseffekterna av sjuklöneperiodens förlängning. Regeringen föreslår nya riktlinjer för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Gemensamma verksamhets och rehabiliteringsplaner skall upprättas på central myndighet och på regionnivå. Alla inblandade parter skall bidra med medel i proportion till sitt ansvar för åtgärder för den grupp som samverkansprojektet vänder sig till. Miljöpartiet vill gå längre än regeringen föreslår och i enlighet med vad som redan sagts lägga samman försäkringarna vid långvarig ohälsa och arbetslöshet till en försäkring samt slå samman de lokala arbetsförmedlingarna, försäkringskassorna och delar av kommunens socialtjänst till en organisation. Det skulle väsentligt förbättra samverkansmöjligheterna. Jag kommer så till försäkringskassans styrelse. Miljöpartiet vill liksom regeringen åstadkomma en bättre administration av socialförsäkringen men förordar vårt eget förslag om sammanslagning. Riksförsäkringsverket bantas kraftigt och får främst i uppdrag att svara för den statliga planeringen inom området och för service till och uppföljning av revision av verksamheten i kommunerna. I avvaktan på att en sådan sammanslagen organisation genomförs är det viktigt att det kommunala inflytandet i försäkringskassorna kvarstår, eftersom kunskapen om lokala förhållanden är viktig. Vi avvisar därför förslaget om nya regler för utseende av styrelseledamöter till försäkringskassornas styrelser. Den ekonomiska konsekvensen av förslagen är till fullo beaktad i Miljöpartiets motion med anledning av 1997 års ekonomiska vårproposition. Däri anges också hur förslagen är finansierade. Jag skall inte gå in på det nu. Sedan vill jag nämna en speciell sak, och det gäller arvoderingen av politiska uppdrag. Vi har stort behov av människor som arbetar i politiken och får inte utesluta sådana som är kunniga och intresserade för att de inte kan få behålla sina arvoden. Blir man kommunalråd är det så klart ett heltidsarbete, men det är inte det jag menar. Man skall inte vara så hård med nedskärningen av förtidspensioner för att någon uppbär arvode. Det har vi tagit upp i reservation 30 tillsammans med Vänstern och Kristdemokraterna.

Fru talman! Det betänkande som vi debatterar har som grund omfattande förslag från regeringen. Det tar upp både stora och små frågor. Det har, som jag tycker, både bra och dåliga förslag, förtjänster och brister. Att det är omfattande och komplexa områden som behandlas visas inte minst, tycker jag, av att vi är många som utöver egna motionskrav stöder också andras krav och reservationer. Det visar att ingen i sin egen motion har lyckats täcka in helheten, lyckats tänka på allt. Det här är så oerhört stort och komplext. Jag kommer att yrka bifall endast till reservationerna 10 och 18, trots att vi står bakom många fler reservationer och särskilda yttranden. Men man skall visa respekt också för kammarens tid. Vi kristdemokrater välkomnar regeringsförslaget att höja kompensationsnivån från 75 % till 80 % i de olika systemen i socialförsäkringarna. Vi har aldrig accepterat 75-procentsnivån. I våra budgetalternativ har vi alltid finansierat en 80-procentsnivå, eftersom vi anser att den lägre nivån har utgjort en alltför stor påfrestning på låginkomsttagarna, som oftast saknar all tillstymmelse till marginal. När det gäller det s.k. allmänna högriskskyddet i sjukförsäkringen föreslår vi en förändring. Den som har flera arbetsgivare kan i dag drabbas av betydligt fler karensdagar än övriga löntagare, eftersom det här skyddet gäller sjuklön från varje arbetsgivare för sig. I det avseendet är vi mycket bestämda, det behöver ske en förändring så att karensdagarna läggs samman, oavsett hur många arbetsgivare man har. Det finns även andra problem med det allmänna högriskskyddet, det gäller deltidsarbetande och skiftarbetare. Detta har vi påtalat i vår motion, och vi ställer krav på det området. Dessutom stöder vi moderat och vänsterkrav på att man skall se över sjukersättningen till de timanställda. Det är inte rimligt att människor som har anknytning till arbetsmarknaden ställs utan ersättning vid sjukdom. Sådan bör utgå oavsett anställningsform. Det är helt rimligt. Den minskningsregel som föreslås i propositionen och betänkandet när det gäller sjukpenningförsäkringen ställer vi som kristdemokrater oss bakom. Vi känner inte så stor oro för att ersättningsnivån skulle bli för hög med 80 plus 10, alltså en sammanlagd kompensationsnivå på 80 %. Det har framförts farhågor för att en sådan nivå skulle kunna öka sjukfrånvaron avsevärt. Vi kristdemokrater bedömer att en rimlig självrisk framför allt skall tillfredsställas inom karensdagsbestämmelsen. Där lägger vi i stället vårt förslag, att karensdagarna skall utökas till två, dock maximalt tio under en tolvmånadersperiod. Det är alltså samma allmänna högriskskydd som i dag. Då tror vi att vi får en rimlig självrisk. I proposition och betänkande tas frågor om Yrkesinspektionen upp. Det mesta som tas upp har tidigare behandlats i Sjuk och arbetsskadekommittén, så även frågorna om Yrkesinspektionen. Det finns förslag som regering och utskott inte följer upp. Det handlar om att Yrkesinspektionen skulle få ansvar för anpassnings och rehabiliteringsarbete. Vi kristdemokrater motsätter oss inte den bedömning som görs i nuläget, att förslaget inte skall genomföras. Vi vill dock framhålla behovet av väl fungerande samverkan mellan försäkringskassan och Yrkesinspektionen. Det förslag som har lagts fram har ett mycket lovvärt syfte, som man ändå måste försöka uppnå. Det är oerhört viktigt. Detsamma gäller arbetsförmedlingens rehabiliteringsansvar. Sjuk och arbetsskadekommittén har lagt fram ett konkret förslag. Vi tar upp det i det särskilda yttrandet nr 3. Där uttalar vi kristdemokrater sympati för det förslag som kommittén lade fram, nämligen att arbetsförmedlingen skulle få ett ansvar för sjukskrivna arbetslösa. Vi har sett i remissvaren att det finns betydande problem med att genomföra en sådan förändring omedelbart, eftersom det kräver förändringar i organisation, uppdrag och resurser för arbetsförmedlingarna. Därför känns det orimligt att kräva att förslaget genomförs i nuläget. Ansvaret för de arbetslösa sjukskrivna måste tydliggöras och betonas. På något sätt måste man lösa problemet med det dubbla huvudmannaskapet. Vi anser inte att Sjuk och arbetsskadekommitténs förslag skall avvisas kategoriskt. Vi anser att kommitténs förslag bör finnas med i de fortsatta övervägandena när det gäller att på ett effektivt sätt utöka det nödvändiga samarbetet. Fru talman! Jag vill nu beröra det allra viktigaste området i betänkandet och propositionen. Det gäller samverkan inom rehabiliteringsområdet. Försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso och sjukvård har pågått och pågår, det som vi kallar för FINSAM försöken. De pågår på olika orter inom fem län. Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen har kommit med en gemensam slutrapport om FINSAM verksamheten. Det som kommer fram i slutrapporten är mycket positivt. Vi vill se verksamheten fortsätta. Den har inneburit ekonomiska besparingar. Den har också inneburit minskade ohälsotal i dessa områden samtidigt som ohälsotalet i riket har stigit. Trots de positiva resultaten i utvärderingen av FINSAM-verksamheten är regering och utskottsmajoritet inte beredda att föreslå att FINSAM får stå modell för samverkan inom rehabiliteringsområdet i hela landet. Det är, fru talman, beklagansvärt. När jag läser skrivningarna i propositionen förefaller det mig som om förevändningen för att säga nej är att försöksverksamhet pågår inom SOCSAM och att den inte kommer att utvärderas och redovisas förrän 2001. Regeringen säger sig inte vara beredd att överväga nya strukturella samverkansmodeller förrän SOCSAM är avslutat och utvärderat. Som jag upplever det är regeringen och utskottsmajoriteten beredda att göra det möjligen bästa till det godas fiende i dag, 1997. Man pekar fram mot något som kan hända efter 2001. Vi kan inte bara låta dessa fyra år rinna i väg. Utskottet och utskottsledamöterna har fått del av reaktioner från berörda aktörer inom FINSAM projekten. Gemensamt för dem är besvikelsen över regeringens proposition. Vi har ännu inte hört någon regeringsföreträdare i dag. Det kommer senare. Däremot har vi hört Centerns företrädare uttala sig positivt om propositionen. Men jag undrar vem som har missuppfattat detta och vad det är som gäller. FINSAM-verksamheten har hört av sig till utskottet och sagt att de verkligen hoppas att utskottet ser till att det blir en förändring i förhållande till regeringens proposition. De säger att de inte kommer att kunna fortsätta att arbeta som de har gjort och att FINSAM är slut den sista december 1997. Men Ingrid Skeppstedt säger här att möjligheterna öppnas, att FINSAM är bra och att man hoppas att FINSAM skall fortsätta. Vem har rätt? Vem har missuppfattat? Jag upplever det som att propositionen, majoritetens text i utskottsbetänkandet och de reaktioner vi har fått innebär att dörrarna stängs. Det blir slut på FINSAM. Man får inte fortsätta med det. Eller får man det? Det behöver redas ut här i dag i debatten. Det är positivt att socialförsäkringsministern deltar i debatten. Vi kristdemokrater hälsar avsnittet om könsperspektiv med tillfredsställelse. Regeringen har behandlat den motion som väcktes tidigare av fyra partier seriöst. Motionen kom från partierna i den tidigare fyrklöverregeringen. Det verkar som om regeringen har tagit till sig intentionerna i motionen och den beställning som utskottet gjorde på grundval av motionen. Den reservation som finns på detta område är litet av en överloppsgärning. Sådant ägnar vi oss i och för sig åt ganska ofta i partipolitiken. Det är inget jag kritiserar. Jag är inte med på reservationen. Men om det visar sig att intentionerna, de vackra orden, inte omsätts i verklighet, kommer naturligtvis även jag att agera framöver. Sedan har vi frågan om sjuklöneperioden. Förlängningen av sjuklöneperioden genomfördes utan en ordentlig analys av effekterna av den tvåveckorsperiod som redan införts. Vi kan ändå se effekter som högre krav från arbetsgivarna på de anställda. Vi kan se att det har blivit negativa effekter när det gäller företagarnas vilja att expandera och nyanställa. Det har regeringen inte velat ta till sig. Trots all kritik som framförts har man genomfört en förlängning av sjuklöneperioden. Gullan Lindblad hänvisade tidigare till den interpellationsdebatt som ägde rum den 30 januari. Vi var ganska många som deltog i den. Näringsministern sade då bl.a. att bördor måste läggas på alla i budgetsaneringen, även på företagare. Vid budgetsanering måste vi lägga bördor på de tillväxtskapande krafterna, som skall hjälpa oss att få fart på Sverige. Det kostar jobb. Att lägga bördor på företagare kostar jobb. Det är alltså en minister i en arbetarregering som säger att man måste göra det när man skall sanera statens finanser. Det är naturligtvis helt uppåt väggarna. Därför är vi självklart med på reservationen där det krävs en återställning av sjuklöneperioden till 14 Därmed skall jag avsluta, även om det finns andra viktiga områden. Tiden rusar i väg. Vi yrkar alltså bifall till reservationerna 10 och 18.

Fru talman! Jag ville bara klargöra för Rose-Marie Frebran vad som gäller beträffande könsperspektivet och den reservation som ett antal partier nu stöder. Jag tycker också att det är positivt att man skriver som man gör vad gäller könsperspektivet. Jag betraktar dock inte reservationen som en överloppsgärning. Vad regeringen antyder är att alla människor har kunskap om könsperspektiv och att det bara är att lyfta fram detta. Av någon underlig anledning har man inte lyft fram den. Vad jag och många med mig hävdar är att genusområdet är ett kompetensområde. Det är ett område där det finns en väldig massa kunskap som man måste ta till sig. Man måste alltså lära sig. Vad vi tycker är viktigt är ju att regeringen markerar det i de direktiv som skall gå ut till de samverkande myndigheterna. Det måste ske en utbildning.
Fru talman! Jag har inga invändningar mot det som Ulla Hoffmann här har framfört. Jag har nu inte texterna framför mina ögon, men jag ser nog ändå inte en så otroligt stor skillnad. Regeringen framhåller att könsperspektivet saknas systematiskt överallt. Nu måste det in. Där är vi väl överens, hoppas jag. Vi får se vad regeringsföreträdare säger senare i debatten och om det verkligen fattas något i deras insikt om hur det måste ske.
Fru talman! Jag gläder mig åt att Rose-Marie Frebran säger som hon gör. Jag tycker att Rose-Marie Frebran skall ta tillfället i akt att titta litet på texterna. Att utredaren konstaterar att det inte finns ett genomtänkt könsperspektiv tycker jag är en mycket allvarlig signal. Jag tycker att regeringen lyssnar på den signalen, men jag skulle vilja att regeringen gick ett steg längre i direktiven och angav att en utbildning skall genomföras. När det gäller hur man skall se på könsperspektiven eller den kunskap som människor kanske redan har handlar det inte bara om godtycke. Det handlar om en medveten satsning för att råda bot på de missförhållanden vad gäller kvinnors och mäns rehabilitering som vi ser i dag.
Fru talman! Ja, jag kommer att ha mycket tid att skärskåda texterna noga. Vi skall ju inte ens votera i dag.

Fru talman! Sedan några år pågår det en grundlig översyn av våra socialförsäkringssystem. Vi fattar nu beslut i olika omgångar, där vi lägger fast hållbara och stabila försäkringar. Därmed blir socialförsäkringarna också tydligare och mera lättöverskådliga, vilket är ett allmänt önskemål. Vi kan konstatera att socialförsäkringen har mycket stor betydelse för människornas trygghet i vårt land. Vid sjukdom och handikapp, och när man drabbas av arbetsskada, skall man kunna leva på en hygglig nivå. Det är målsättningen. Socialförsäkringarna har också en mycket stark förankring hos det svenska folket. Docent Stefan Svallfors vid Umeå universitet har också i en undersökning kommit fram till att stödet för vår gemensamt finansierade och offentligt bedrivna välfärd är starkt stabilt och växande, vilket är mycket positivt. När vi nu reformerar socialförsäkringssystemet håller vi därför fast vid de grundläggande värderingarna. Utgångspunkten skall vara en offentlig försäkring där staten står för inkomstskyddet upp till en viss nivå och för ett grundläggande skydd vid varaktig ohälsa. Detta är enligt utskottsmajoritetens mening naturligt, eftersom socialförsäkringarna är ett system för omfördelning av resurser mellan medborgare. Det påverkar människors livsvillkor och därmed samhällets möjligheter till jämlikhetsskapande. Enligt utskottets mening bör också inkomstbortfallsprincipen vara utgångspunkten för försäkringsskyddet även framdeles. Härigenom garanteras den försäkrade en bestämd standardnivå när han eller hon inte kan försörja sig genom arbete. Vidare skall en allmän försäkring uppfylla kraven på rättvisa och effektivitet. Försäkringen skall ges på lika villkor till alla och innehålla ett betydande mått av utjämning mellan grupper som löper olika risk att drabbas av sjukdom och skada. Det förhållandet att i princip alla är med och finansierar försäkringsskyddet möjliggör just omfördelningar mellan olika grupper och över livet. Detta är för oss socialdemokrater mycket viktiga principer. Som jag sade tidigare finns det också en bred uppslutning hos svenska folket kring detta synsätt och hur vi har utformat socialförsäkringen. I flera av reservationerna från oppositionen föreslås andra försäkringslösningar där man helt eller delvis går ifrån de grundläggande förutsättningarna. Detta innebär som vi ser det minskad trygghet och ökade klyftor i samhället. Det ger alltså en sämre socialförsäkring. Två partier för fram en tanke om grundtrygghet. Det riskerar att leda till att stora grupper av försäkrade vid sjukdom får en kraftigt försämrad levnadsstandard. Vi menar därför att system som ersätter bortfall av inkomst har mycket stora fördelar. Även ett system som bygger på principen om ett brutet tak, som Miljöpartiet står för och som Ragnhild Pohanka argumenterade för, innebär en kraftigt försämrad levnadsnivå. Miljöpartiet ser därmed också socialförsäkringarna som ett grundtrygghetssystem med liten eller ingen inkomstkoppling. I övrigt kan jag konstatera att det egentligen inte finns någon riktig samsyn hos oppositionen när det gäller socialförsäkringar, utan förslagen spretar åt olika håll. Det är svårt att finna en gemensam nämnare i alla de reservationer och motioner som läggs fram. Ett mycket viktigt förslag i betänkandet är att ersättningsnivåerna i såväl sjuk som föräldraförsäkringen skall höjas till 80 %, vilket är mycket välkommet för många. Det möjliggörs nu genom att vi kan se en bättre ekonomi. Vi har bedrivit en hård saneringspolitik som har varit nödvändig därför att välfärden förutsätter en stabil ekonomi. Det har vi tagit ansvar för. Det intressanta är att Moderaterna helt går emot en höjning - man vill ha kvar 75 % som ersättningsnivå - liksom möjligheten att den fackliga vägen teckna kompletterande ersättning till 90 % efter den nittionde dagen. Vi kan också se att Moderaterna flaggar för ett system med mer av privata försäkringslösningar. Det är kanhända skälet till att man vill hålla nere ersättningsnivåerna. Det har jag förstått. Jag tycker ändå att Moderaternas olika förslag, t.ex. om lägre ersättningsnivå, är ganska konsekventa. Man anvisar ju väsentligt mindre pengar till socialförsäkringarna nu när vi diskuterar budgettak och budgetramar. Under planeringsperioden kan det handla om uppemot 60 miljarder, såvitt jag förstår, som man i stället vill använda för att sänka skatterna. Jag kan också se att Moderaterna för fram tanken om medborgarkonto. Man har tänkt ersätta försäkringsmomentet i socialförsäkringen. Vi kan se att ett helt annat synsätt när det gäller socialförsäkringarna och välfärden skisseras fram från Moderaternas sida. Jag tycker att det är oerhört intressant. Det är väl det mest anmärkningsvärda i denna debatt, som jag ser det. Det intressanta i sammanhanget, tycker jag, är hur Moderaternas samarbetspartner Folkpartiet och Kristdemokraterna ser på den moderata inställningen till välfärden och till socialförsäkringar. Det är oerhört intressant. Vad jag förstår har man en gemensam politisk plattform. Socialförsäkringen är också oerhört central i hela politiken. Rose-Marie Frebran tyckte inte att det här var så oroande. Men jag vill ändå höra Sigge Godins uppfattning. Detta är ju en väsentlig fråga. Den måste samarbetspartierna - Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna - diskutera. Det kan man inte bara skjuta ifrån sig. Moderaterna vill ju dessutom ha två karensdagar, vilket för övrigt också Kristdemokraterna vill ha. Vi menar att det skulle innebära alltför stora påfrestningar när det gäller redan utsatta gruppers försörjningssituation. Därför avvisar vi också detta. Vi avvisar också tanken om att samordna sjukoch arbetslöshetsförsäkringen. Vi har ju helt nyligen fattat beslut om en renodling av de olika försäkringssystemen. Vi anser att det är bra, eftersom det tydliggör gränserna för vad som bör ersättas från socialförsäkringen respektive från andra försäkringssystem, t.ex. arbetslöshetsförsäkringen. Sedan är det ju självklart att de olika försäkringarna skall samverka, så att ingen hamnar mellan stolarna. Genom en renodling får vi enklare och lättöverskådliga system. Därför har vi tillstyrkt detta. Ett viktigt avsnitt handlar om samverkan vad gäller rehabilitering. Det är bra med en effektiv rehabilitering. Det är viktigt både ur den försäkrades och ur samhällets synpunkt. I betänkandet tillstyrker vi regeringens förslag till riktlinjer för samverkan inom rehabiliteringsområdet. Som vi ser det tar man i det här fallet ett mycket viktigt steg. Det är en offensiv linje som formas. Det är ett klart och tydligt förslag. Man går vidare utifrån Egon Jönsson-betänkandet. Jag tycker att det är riktigt och konsekvent att göra detta. Det skall också vara en frivillig samverkan för berörda myndigheter i syfte att stödja personer som är i behov av särskilda insatser. Gullan Lindblad! Moderaterna brukar ju vara för frivillig samverkan och frivilliga insatser. Jag förstår inte att ni kan ha synpunkter på det här. Det viktiga när man nu går vidare är ju att det blir en frivillighet när det gäller myndigheterna. Det skall vara ett naturligt sätt för dem att arbeta i fortsättningen. Det är det som man lägger fast. Det är ett bra förslag. Vi tillstyrker regeringens förslag. Människornas behov av stödåtgärder kan därmed bättre tillgodoses än för närvarande. Det blir alltså möjligt att upprätthålla en helhetssyn på den försäkrade. Det skapar förutsättningar för ett samspel på rehabiliteringsområdet, vilket naturligtvis också är viktigt. Vi har den uppfattningen att det inte i första hand är behov av regeländringar eller avsaknaden av resurser totalt sett som är det stora bekymret när det gäller att åstadkomma en bättre och samordnad rehabilitering. I stället är mål och resultatstyrning av avgörande betydelse. Det är också tänkt att försäkringskassorna skall ha särskilda medel för att kunna bedriva olika projekt i syfte att uppnå samverkansvinster. Hundratals miljoner skall användas och avsättas för detta. Det är naturligtvis också viktigt i sammanhanget. Mot bakgrund av det här förordar vi inte en lösning som innebär att FINSAM-modellen nu permanentas. FINSAM-projektet måste ju leva sitt liv också i fortsättningen, men vi lägger ändå fast den här nya strategin som är oerhört viktig. Jag ser det här som ett fall framåt. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag till riktlinjer i avsikt att skapa en klarare och tydligare struktur i försäkringsadministrationen. Dock bör riksdagen ge regeringen till känna att arbetsmarknadens parter bör ges rätt att nominera ledamöter i socialförsäkringsnämnderna. Vi ser det som värdefullt. Det handlar ju om nominering och inte om fasta platser i nämnden. Det handlar om en nomineringsmöjlighet. Det är viktigt att arbetsmarknadens parter har den här möjligheten. Socialförsäkringen är ju till stor del kopplad till arbetslivet. Där har man en stor erfarenhet. Jag beklagar att den borgerliga oppositionen inte tycker på samma sätt utan reserverar sig. Sedan reagerar jag på ett uttalande som finns i Sigge Godins motion och i en reservation om att socialförsäkringssystemet blir alltmer svåröverskådligt och principlöst. Det är tvärtom. Jag förstår faktiskt inte den uppfattning som Sigge Godin har. Jag ser den närmast som ett utslag av dålig oppositionspolitik. Det är väl det som det handlar om. Vi får en tydlighet när det gäller försäkringarna i fortsättningen. Det har alltså inte Sigge Godin velat se. Sigge Godin bör, när han anger att avgifter tas ut på inkomstdelar som inte ger rätt till förmåner, betänka att socialförsäkringarna bygger på en solidarisk finansiering. Det är naturligtvis en oerhört viktigt princip. På det sättet möjliggörs ju omfördelningar mellan grupper och olika perioder i livet. Det är en viktig princip. Socialdemokraterna och Folkpartiet har tidigare varit överens om att det är en av de viktigare grunderna. Slutligen vill jag säga att det här är ett viktigt betänkande. Vi lägger fast principerna för en allmän försäkring vid sjukdom och rehabilitering. Vi tar viktiga steg framåt när det gäller samverkan för att uppnå en bra rehabilitering. Vi tydliggör rollerna i försäkringsadministrationen. Men framför allt höjer vi ersättningsnivåerna till 80 %, vilket många välkomnar. Det möjliggörs genom att vi också tar ansvar för välfärdens finansiering, vilket är oerhört viktigt. Det är ju det grundläggande. Vi har en ekonomi för detta i dag. Det hade vi inte tidigare. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i utskottets betänkande nr 12.

Fru talman! Sigge Godin ägnar sig åt dålig oppositionspolitik, säger Börje Nilsson. Jag tycker att Börje Nilsson skall tala med sina vänner som satt i Sjuk och arbetsskadekommittén. Där jobbade jag kraftfullt i tre år för att vi tillsammans med socialdemokraterna skulle skapa en sjukförsäkring som var hållfast, långsiktig och robust. Men det fanns inget intresse för det. I dag är jag uppriktigt sagt, fru talman, glad över att vi inte kunde nå den uppgörelsen. Nu har ju socialdemokraterna gått ifrån sina tidigare åsikter. Det innebär att det tydligen inte går att nå en sådan uppgörelse. Börje Nilsson anklagar Gullan Lindblad och moderaterna för att de vill ha privata försäkringar. Det sätt på vilket regeringen och socialdemokraterna hanterar sjukförsäkringsproblematiken i dag innebär att människor känner osäkerhet inför framtiden. Av det skälet skaffar de sig privata försäkringar. Jag tror inte att de gör det därför att moderaterna har någon större framgång i den här frågan. Människorna ser om sitt hus. Detta skall belasta regeringen och inte något oppositionsparti. När det gäller avgifterna, Börje Nilsson, är ju de som betalar avgifter över taket, vilket Folkpartiet tycker är fel, sällan sjuka. De bidrar alltså jättemycket till försäkringen. Folkpartiet tycker att det är bra att även de som sällan är sjuka bidrar till en utjämning i förhållande till de svaga i vårt samhälle.

Fru talman! Det har skett en stark utveckling av de privata försäkringarna. Men det hänger ju inte ihop med att vi nu lägger fast systemen. Det hänger framför allt ihop med att vi hade en väldigt skakig ekonomi under perioden 1991-1994. Människor kände sig då otrygga. De ställde sig frågan: Kan vi garantera en bra välfärd i landet? Det var anledningen. Vi är nu förbi detta. Nu lägger vi fast system som är tydliga och bra för framtiden. Sedan efterlyser Sigge Godin att vi skulle köra igenom Sjuk och arbetsskadeberedningens betänkande rakt av. Men detta var ju i vissa delar ofullbordat. På fyra punkter vill man sätta i gång ytterligare utredningar. Det gällde framför allt arbetsskadeförsäkringen och månadsersättningen, men även en del annat krävde ytterligare utredningar. När de är klara kan vi se helheten. Nästa år lägger vi ju fast pensionsreformen, och då kan vi också se helheten i det hela. Men de beslut vi nu fattar är också oerhört viktiga. Sedan vill jag kommentera det Sigge Godin sade tidigare om att vi är besjälade av en spariver som slår fel. Jag vill påpeka att Sigge Godin inte har mer pengar till socialförsäkringarna än vad vi har. Sigge Godin ställs också inför tuffa besparingar, men han gör det litet enkelt för sig genom att angripa vissa sparförslag här och där - änkepensioneringen och litet annat. Men Sigge Godin har ingen ekonomi. Han har ingen finansiering för sjuklönen, som han vill förkorta. Där saknar Sigge Godin en finansiering, och det är allvarligt.
Fru talman! Självklart har vi finansierat återgången av sjuklönen till två veckor. Låt mig ta upp den fråga som Börje Nilsson alltid taktiskt använder sig av: Hur skall det gå om borgerligheten får makten igen? Vad blir det för socialförsäkringar då? Där vill jag hänvisa till den förra perioden. Då stod sig inkomsttrygghetsbegreppet, Börje Nilsson, trots att Moderaterna var med och även andra som kanske tycker någonting annat. Risken är alltså minimal att det skall hända någonting på den sidan. Det intressanta i den här debatten är egentligen att Börje Nilsson går som katten kring het gröt när det gäller sjuklönefrågan. Inte med ett ord antyder han att här finns en problematik - när det gäller tillväxten i vårt samhälle, när det gäller att skapa jobb, m.fl. aspekter som har nämnts i debatten. Hur blir det, Börje Nilsson? Varför är ni så rädda för att fråga de inblandade parterna i vårt samhälle hur de ser på sjuklönefrågan och vilka problem som finns med den? Vill ni inte pressa ned arbetslösheten så snart som möjligt? Nu hamnar vi ju långt in i september innan vi kan ha en offentlig hearing. Jag tycker att det verkar märkligt att ni inte vågar ta i den frågan. Sedan, fru talman, vill jag ta upp det här med närståendepenningen, som inte heller har antytts. Här menar majoriteten att det i dag inte finns pengar att gå vidare från 60 dagar till 120. Men om människor verkligen vill vårda sina anhöriga hemma, vilket är en förutsättning, blir det totalt sett billigare för samhället - inte dyrare, Börje Nilsson. Då skulle ni väl vilja göra den besparingen? Nej, det tycker ni inte. Det kan man avslå bara så där; det är ju ändå en relativt liten grupp som har det här önskemålet. Jag tycker att det är märkligt att ni inte kan se realiteterna. Jag återkommer därför till detta: Vissa besparingar och vissa förslag är socialt oacceptabla.
Fru talman! Beträffande sjuklönen blir det alltså en utfrågning. Det är ingen ovilja från vår sida. Självklart skall vi hålla den. Det var inte möjligt att genomföra den nu under våren; det var vi väl till sist överens om. Men den kommer alltså till stånd. Sedan kan inte Sigge Godin förknippa arbetslösheten med sjuklönen. Hög arbetslöshet hade vi redan när det var 14 dagar, så det är ju inget problem. Sigge Godin försöker också komma undan genom att säga att det Moderaterna föreslår inte är något att bry sig om. Problemet under perioden 1991-1994 var ju att ni misslyckades med den ekonomiska politiken. Det var det som var allvarligt, och det ledde till besparingar. Men det handlar också om grundsynen, den som Gullan Lindblad för fram. Ni är ju ett tredjedelsparti i förhållande till Moderaterna. Det är klart att ni inte kan sätta er emot dem i så fall. Här krävs det tydligare deklarationer från Sigge Godins sida: Var står Sigge Godin? Var står Folkpartiet i förhållande till Moderaterna? Moderaterna anger ju en mycket bestämd färdriktning när det gäller välfärden i fortsättningen. Den har vi inte sett tidigare, men nu kan vi se helheten. Det är den som är intressant.
Fru talman! Jag kunde väl tro att Börje Nilsson skulle gå tillbaka till perioden 1991-1994. Minnet tycks vara väldigt dåligt. Jag vill erinra om att det var hösten 1990, under den socialdemokratiska regeringen med Allan Larsson som finansminister, som man äntligen insåg att vi inte kunde fortsätta med de socialförsäkringssystem och de höga utgifter vi hade. Det var då, i mars 1991, ni gjorde de första besparingarna, som gjorde att vi fick ned sjukskrivningsnivåerna och fick en sundare socialförsäkring. Så ligger det till på den punkten, Börje Nilsson. Vi tar ansvar, säger Börje Nilsson. Ja, enligt socialdemokrater räcker det med att vi politiker skall ta ansvar. Men vi ser hur mycket det ansvaret är värt när vi inte längre har råd och det bli oro i ekonomin. Då blir de enskilda människorna oroliga, och efter bl.a. de uttalanden som socialförsäkringsministern har gjort om att vi kan ändra vad som helst tycker människor att det är viktigt att ta saken i egna händer. Jag tycker också, Börje Nilsson, att det ligger något positivt i att människor vill ta eget ansvar - för sig själva, för sin familj och för sin nästa - genom privata försäkringar. När det gäller de krångliga systemen håller jag förresten helt med Sigge Godin. Redan runt 1970 föreslog den socialpolitiska samordningsutredningen att vi måste renodla försäkringarna bättre. Det har inte hänt någonting. Tvärtom har de blivit mycket krångligare. När det gäller omfördelning av resurser omfördelas en fjärdedel till andra personer, Börje Nilsson. Tre fjärdedelar omfördelas till samma människa i en gigantisk byråkratisk karusell.
Fru talman! Gullan Lindblad sade tidigare i sitt anförande att om vi nu höjer ersättningsnivåerna uppstår det på nytt ett moras. Men moraset hade vi ju 1991-1994. Det kan aldrig Gullan Lindblad komma ifrån. Det var då som underskottet fördubblades och arbetslösheten växte - på grund av att man genomförde ofinansierade skattereformer till de rika och till aktieägarna. Det var den stora grunden. Sedan blev det problem i välfärden. Gullan Lindblad sade också tidigare att vi håller fast vid politiskt styrda socialförsäkringssystem. Det handlar inte om detta! Vi har i det här landet en bra socialförsäkring som har en stark förankring hos det svenska folket. Då tycker jag att det är naturligt att vi fortsätter på den linjen. Nu när vi kan se helheten i Moderaternas inställning och färdriktning när det gäller välfärden vill jag fråga Gullan Lindblad: Var finns rättvisan i den moderata politiken? Det är det som är intressant, och det borde Gullan Lindblad belysa. Hon menar att var och en skall ta ansvar. Men det finns ju också en stor del av solidaritet och omfördelning i försäkringarna, och det är en oerhört viktig princip för oss socialdemokrater. Var finns rättvisan? Var finns solidariteten i det moderata välfärdssystemet i fortsättningen? Det är en intressant fråga.
Fru talman! Det svarar jag gärna på. Om vi som är relativt friska och sällan behöver anlita försäkringssystemen också tar ett eget ökat ansvar genom t.ex. privata försäkringar, då belastar vi inte socialförsäkringssystemet på det sätt som man tidigare har gjort. Då får vi också råd att skydda de handikappade, föräldralösa barn, änkor och låginkomstpensionärer. Ni socialdemokrater har ju gått ut med väldigt tuffa sparförslag. Det är ju ert system som går ut över de allra svagaste. Vi tycker att dessa skall skyddas och kan därför också svara för en ökad egen del av ansvaret. Sedan behöver inte Börje Nilsson vara så orolig över att olika partier föreslår olika förslag. Vi kan konstatera att det är tre partier som vill ha någon form av arbetslivsförsäkring, trygghetsförsäkring eller vad man nu vill kalla det för. Det finns andra samstämmigheter och många gemensamma reservationer. Jag tycker att Börje Nilsson borde vara betydligt mer orolig för sitt eget parti, där den ena ministern fastlåser sjuklönesystemet medan den andra mer eller mindre lovar att det skall tas bort. Vi i oppositionen har naturligtvis finansierat de förslag som vi har lagt fram. Men att vi har litet olika syn tillhör spelets regler. Centerpartiet får ju gå ifrån det som man tidigare har sagt eftersom man går hand i hand med er, tyvärr alltför mycket hand i hand måste jag säga.
Fru talman! Det finns mycket stor enighet och samhörighet i vårt parti när det gäller välfärden och socialförsäkringarna. Sedan kan vi naturligtvis diskutera enskilda förslag, men det som vi här lägger fast är vi fullständigt överens om. Det behöver inte Gullan Lindblad på något sätt betvivla. Gullan Lindblad sade att vi har genomfört tuffa besparingar. Det var nödvändigt eftersom budgetunderskottet uppgick till 240 miljarder 1994 när vi övertog makten. Det är bra att vi har genomfört dessa besparingar. Nu är ekonomin bättre. Arbetslösheten kan bättre angripas. Man kan också lägga fast stabila socialförsäkringar. Det finns även en möjlighet att höja ersättningsnivån. Detta är oerhört viktigt. Det är nu som vi kan se resultatet av den politik som vi har bedrivit. Det är klart att vi har fått kritik för detta. Men det har varit absolut nödvändigt. Välfärden förutsätter en stark ekonomi, och vi tar ansvar för välfärdens finansiering.
Fru talman! Miljöpartiet välkomnar höjningen med 12 % i socialförsäkringarna. Men vi anser ändå att skillnaden i dag inte går mellan dem som har 70 75 % och dem som har 80 %, utan den går mellan dem som har en ersättning - arbetslöshetsersättning eller sjuklön - och dem som står helt eller delvis systemet. Beroende på hur man räknar är det mellan 800 000 och 1 000 000 människor som står helt eller delvis utanför. Det gäller framför allt många ungdomar. Detta är en katastrof för samhället. Det blir en generation som inte är van vid att kunna försörja sig själv eller som inte tillåts att göra det. Vi förordar både en kort och en lång försäkring. Den kortare är inkomstrelaterad, men i en annan form, medan den längre skall utgöra en grundtrygghet. Och den ligger faktiskt på en högre nivå än dagens lågpensioner. Den längre försäkringen kan också höjas i och med att ekonomin blir bättre. För vår del anser vi att skattesänkningar inte ger någon valfrihet, annat än för de välbeställda. De som vi vill skydda betalar ingen eller mycket låg skatt, och i det läget hjälper det inte med skattesänkningar. Det blir bara mindre över av samhällets pengar till dessa människor. I dag kan man hamna mellan stolarna. Man får ingen sjukpenning om man kan ta ett annat på arbetsmarknaden vanligt förekommande arbete. Men för detta saknar man kanske kompetens. Och vem anställer en person med restarbetsförmåga?
Fru talman! Det är bra att Ragnhild Pohanka välkomnar höjningen till 80 %. Det noterar vi. Men för övrigt står vi ganska långt ifrån varandra. Miljöpartiet förfäktar en linje med brutet tak, och det innebär att människor inte bara drabbas av en svår sjukdom utan också av en dålig ekonomi. Det blir följden av Miljöpartiets förslag, och det reagerar vi starkt emot. Den centrala frågan som har viss betydelse också för socialförsäkringarna är ju den senaste helgens debatt om att Miljöpartiet skulle söka samarbete med moderaterna och försöka att komma med i en moderat regering. Det är en viktig fråga också när det gäller socialförsäkringarna. Det vore intressant med en kommentar på den punkten från Ragnhild Pohanka.
Fru talman! Vi vill höja ersättningen till låginkomsttagarna till 85 % under de två första åren. Jag har inte varit på Miljöpartiets kongress, så jag vet inte vad jag skall svara. Som jag ser det kan det inte ligga något djupare allvar bakom detta.

Fru talman! Jag vill ställa ett par frågor till Börje Nilsson. Den ena gäller samverkan, FINSAM projektet och hur man från berörda aktörer uppfattar regeringens förslag. Börje Nilsson säger att regeringens förslag är en offensiv linje. Det är ett klart och tydligt förslag som innebär att man går vidare. Det borde alltså innebära en förbättring. Jag undrar då: Vari består missuppfattningen när man från aktörerna inte ser några förslag i propositionen som ger de förutsättningar som FINSAM har haft? Vad är det som man har missförstått? FINSAM skall fortsätta, säger Börje Nilsson. FINSAM är en försöksverksamhet. Men hur länge får FINSAM fortsätta i de fem länen? Sedan har jag en fråga när det gäller det allmänna högriskskyddet i sjukförsäkringen. Vad är det som gör att samma allmänna högriskskydd med högst tio dagar per tolvmånadersperiod i s-tappning är acceptabelt, men inte i kristdemokratisk tappning? Det rör sig fortfarande om högst tio dagar per tovmånadersperiod.
Fru talman! Det förslag som nu läggs fram när det gäller samverkan är en förbättring. Man flyttar fram positioner, och det är väl ganska naturligt efter det att det har pågått en försöksverksamhet. Egon Jönssonutredningen, Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket har utvärderat denna försöksverksamhet, och det är väl naturligt att man nu går vidare och inte bara hankar sig fast vid FINSAM-projekt. Det förstår jag inte. Här öppnar man en möjlighet och en frivillighet för alla aktörer att utifrån var och ens resurser verka för att få till stånd en bra rehabilitering. Jag tycker att det är bra. Jag förstår inte heller var missuppfattningen ligger. Jag ser en uppenbar förbättring, och jag beklagar att oppositionspartierna inte har kunnat upptäcka den. Man tror tydligen mera på det som man hör utifrån. Men läs betänkandet! Det är viktiga steg framåt som här tas.
Fru talman! Det mest beklagansvärda är väl inte om oppositionen inte har upptäckt de sakerna. Om de som finns ute i verksamheterna inte har upptäckt det positiva i regeringens förslag, då är det väl allvarligare, tycker jag. Jag skulle vilja höra Börje Nilsson säga: Här finns förslag som ger alla de förutsättningar som FINSAM har haft, minst lika bra förutsättningar. Men det tror inte jag att Börje Nilsson kan säga. Sedan gäller det min fråga om det allmänna högriskskyddet.
Fru talman! Detta ger ju alla möjligheter. Rehabiliteringsverksamheten är oerhört viktig och grundläggande. Jag tycker att det är synd att vi skiljer ut oss här. Det hade varit bra med en samsyn i riksdagen när det gäller rehabiliteringspolitiken. Jag beklagar att ni har gått en annan väg och hankat er fast vid FINSAM projekten. Egon Jönsson har utvärderat dem, och vi tar ut det bästa ur allting. Det viktiga är alltså frivilligheten. Frebran tar upp i sin motion och sin reservation och som vi diskuterat i utskottet är oerhört extremt och knappast realistiskt att det inträffar. Vi lägger nu fast ett bra högriskskydd för dem som har svåra och flera sjukdomar.

Herr talman! Den proposition som vi debatterar i dag är ett steg i regeringens arbete med att reformera socialförsäkringarna och skapa stabila trygghetssystem. Utgångspunkten för den allmänna sjukförsäkringen är en offentlig försäkring som bygger på standardtrygghet och som ger ersättning för inkomstbortfall. Försäkringen skall innehålla drivkrafter till arbete. Passiva utbetalningar av ersättningar som ersätter arbete skall i möjligaste mån undvikas. Socialförsäkringarna har stor betydelse för människors trygghet. Att ersättning vid sjukdom baseras på inkomstbortfall och håller en rimlig nivå betyder mycket. Det underlättar rörligheten på arbetsmarknaden i och med att försäkringen följer individen och inte är knuten till arbetsplatsen. Det bidrar också till jämställdheten mellan kvinnor och män. Varje individ har sin egen försäkring. Det lönar sig att arbeta, oavsett kön, och det leder till ekonomiskt oberoende. Det ger den största tryggheten också för dem med de lägsta inkomsterna, och ju mer man arbetar, desto högre blir ersättningen. Ett försäkringssystem som bygger på grundtrygghet eller har ett lågt tak leder till att stora grupper kommer att sakna skydd mot kraftigt försämrad levnadsnivå. Det förutsätter att alla som endast får en mindre del av sin inkomst vid arbetslöshet, sjukdom m.m., skaffar sig kompletterande försäkringar. De som har de lägsta lönerna och som inte har råd att betala extra försäkringar får det sämsta skyddet. Därför skall inkomstbortfallsprincipen vara utgångspunkten för försäkringsskyddet även i framtiden. Socialförsäkringarna måste också fylla krav på rättvisa. Försäkringarna skall ges på lika villkor. Kostnaderna för försäkringsskyddet skall delas av alla. På så sätt undviker man att riskgrupper ställs utanför eller att de erbjuds försäkringar vars premier blir orimligt höga. Herr talman! Rehabiliteringsfrågan har under senare år fått en mer framskjuten roll i våra trygghetssystem. När arbetsförmågan är nedsatt är det viktigt, framför allt för den enskilde, att åtgärder i första hand inriktas på rehabilitering så att han eller hon snabbt skall kunna återgå till arbetslivet. I samverkan mellan olika aktörer bör alla möjligheter att återge den enskilde arbetsförmågan prövas. En effektiv rehabilitering där samhällets samlade resurser utnyttjas på bästa sätt minskar naturligtvis samhällets kostnader. Det är viktigt att genom samverkan mellan olika aktörer underlätta för den enskilde att trots sjukdom kunna vara kvar i sitt arbete, t.ex. i de fall där det finns en partiell arbetsförmåga. Man skall utgå från och ta till vara det friska hos varje individ. Här har arbetsgivarna en viktig roll när det gäller att ta till vara restarbetsförmågan hos de anställda. Försäkringen måste naturligtvis innehålla en väl avvägd balans mellan målen att ge ekonomisk trygghet och att upprätthålla arbetslinjen. Den som på grund av sjukdom, skada eller funktionshinder har en nedsatt arbetsförmåga och av det skälet inte kan försörja sig skall ha rätt till ersättning. På sikt måste vi skapa socialförsäkringssystem som också är finansiellt stabila och följsamma till den samhällsekonomiska utvecklingen. Det är ett viktigt skäl till det omfattande arbete som nu pågår inom Förutom den här propositionen, som är ett första steg, planeras ytterligare tre propositioner. Under hösten kommer regeringen att lägga fram dels en proposition om inkomstbegreppet som bygger på en utredning som blir klar de närmaste veckorna, dels en proposition med ett omskrivet kapitel 18 i lagen om allmänförsäkring, om administrationen. Under våren 1998 kommer så propositionen om reformerad förtidspension. Det är mot denna bakgrund regeringen anger principer för hur försäkring vid sjukdom och rehabilitering bör utformas i den proposition som vi nu debatterar. Herr talman! Ersättningsnivåerna i sjuk och föräldraförsäkringen föreslås höjas från 75 % till 80 % Ett annat förslag är att arbetsmarknadens parter ges möjlighet att via avtal komplettera ersättningen upp till 90 % efter dag 90 i sjukskrivningsperioden. Med den högre ersättningsnivån stärker vi försäkringen och pressar tillbaka behovet av privata försäkringslösningar. En höjning av ersättningsnivån är också ett viktigt steg i arbetet att återskapa förtroendet för socialförsäkringarna. Propositionen handlar också om, och det är mycket viktigt, att utveckla samverkan mellan lokala aktörer när det gäller rehabilitering. Det gäller samverkan mellan försäkringskassa, kommun, arbetsförmedling och hälso och sjukvården. En fördjupad och förbättrad samverkan innebär en vinna-vinnasituation för alla. Den enskilde vandrar inte längre mellan myndigheterna utan får stöd och hjälp utifrån ett helhetsperspektiv. Myndigheternas personal får ökad kunskap och en kompetensutveckling som höjer kvaliteten. Samhället får bättre resursutnyttjande och högre effektivitet i försäkringarna. Från att hittills ha bedrivits som försöksverksamhet skall nu samverkan bli ett permanent inslag i välfärden. Förslaget i propositionen innebär bl.a. att gemensamma verksamhets och handlingsplaner kan upprättas på central myndighets och regionnivå, liksom att program för gemensam utbildning kan utformas. Gemensam utbildning underlättar en gemensam utveckling. Regeringen anser att det gemensamma målet för de samverkande myndigheterna bör vara att personer i t.ex. utsatta grupper som saknar fast förankring på arbetsmarknaden i så stor utsträckning som möjligt skall omfattas av och själva företa aktiva åtgärder i syfte att få arbete. Målet för de samverkande myndigheterna kan vara att inom en överblickbar framtid uppnå resultat i form av t.ex. kortare sjukskrivningstider, minskade kostnader för sjukpenning och förtidspension eller sjukbidrag samt färre socialbidragstagare. Regeringen har anfört i propositionen att det är av stor betydelse att utveckla friare mål och resultatstyrd användning av medel avsedda för samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet. Det finns ett stort behov av att mer effektivt kunna utnyttja samhällets samlade resurser för att bättre kunna tillgodose enskilda människors behov av stödåtgärder. Det finns skäl att låta verksamheten utvecklas med stor frihet för att man skall kunna finna den mest rationella och effektiva lösningen. Regeringen har därför i den ekonomiska vårpropositionen föreslagit att försäkringskassorna inom ramen för s.k. särskilda medel ges möjlighet att bedriva olika projekt, bl.a. i syfte att förbättra samverkanformerna och därmed effektivisera rehabiliteringen för framför allt utsatta grupper. I propositionen föreslås också vissa mindre men mycket viktiga förändringar för den enskilde. Det gäller t.ex. det utökade särskilda högriskskyddet. Det bör förbättra situationen på arbetsmarknaden för människor med omfattande sjukfrånvaro och ge denna grupp en bättre trygghet. Det gäller också vissa förändringar av den sjukpenninggrundande inkomsten. Det rör personer som antingen varit arbetslösa eller haft förtidspension eller sjukbidrag och som nu antingen får en bättre nivå på sin sjukpenning eller får sjukpenning över huvud taget. Detta var två små reformer som kommer att få stor betydelse för den enskilde. Herr talman! Regeringen har de senaste åren fått ta emot mycket kritik för besparingarna i socialförsäkringarna, inte minst förstås från de politiska partierna här i riksdagen. Moderaterna har t.ex. särskilt ömmat för änkor och för underhållsskyldiga fäder. Dock känner de inte lika ömt för de vårdnadshavande mödrarna, som de tycker kan hänvisas till socialbidrag. En annan grupp som de inte heller känner ömt för är blivande mödrar i tunga och farliga jobb, som nu har möjlighet att få havandeskapspenning. Moderaterna har vid ett flertal tillfällen yrkat på att havandeskapspenningen skall avskaffas. De anser att sjukpenning bör utges i de fall kvinnan inte får eller kan arbeta. Men havandeskapspenningen är viktig för kvinnor i tunga och slitsamma jobb. Utan denna förmån skulle de i många fall vara tvingade att ta ut föräldrapenning redan 60 dagar före beräknad förlossning. Kvinnor i lättare jobb kan vänta med att ta ut föräldrapenning till dess att barnet är fött. Det är därför en rättvisefråga mellan olika kvinnor. Ytterst skulle barnen drabbas genom att de redan från starten får olika förutsättningar beroende av föräldrarnas yrke. Som om detta inte räckte, vill Moderaterna också införa två karensdagar i den tillfälliga föräldrapenningen. Har Moderaterna funderat över vad det betyder för exempelvis ensamma mammor? Värt att notera är förstås Moderaternas förslag om oförändrade ersättningsnivåer på 75 % i försäkringen. Det är en skillnad jämfört med Folkpartiet och Kristdemokraterna. Herr talman! Regeringen har i den proposition som vi i dag debatterar tagit ställning till vilken associationsform de allmänna försäkringskassorna skall ha i framtiden. Regeringen föreslår att försäkringskassorna skall behålla nuvarande associationsform. Regeringen anser att den nuvarande organisationen, som kombinerar en central statlig myndighet med formellt fristående regionala organ, har stora fördelar. Den innebär ett stort inflytande från förtroendemän med lokal förankring och lokalt engagemang. Det ger verksamheten hög legitimitet i medborgarnas ögon. Regeringen redovisar i propositionen ett antal förslag till förändringar av uppgifter och funktioner för Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna som medför att ansvaret tydliggörs och som medverkar till att skapa goda förutsättningar för en bättre fungerande administration av socialförsäkringarna. Försäkringskassornas självständiga ställning bör stärkas och Riksförsäkringsverkets roll klargöras. För tillämpningen av socialförsäkringarna och de förmåner där kraven på likformighet är höga, finns ett berättigat krav på ett starkt centralt inflytande i form av normgivning, tillsyn och uppföljning. Inom arbetet med insatser mot ohälsa finns det skäl att låta verksamheten utvecklas med stor regional och lokal frihet där man söker den mest rationella och effektiva lösningen. Rollfördelningen inom administrationen av socialförsäkringarna förtydligas. Med en ökad måloch resultatstyrning och ett förbättrat teknikstöd formas en modern administration som utmärks av närhet, tillgänglighet, delaktighet och professionalism. Herr talman! Jag är övertygad om att en bra allmän sjukförsäkring som omfattar alla dels är en omistlig del av ett generellt välfärdssystem, dels är det som bäst främjar såväl effektivitet som rättvisa och jämlikhet.

Herr talman! De med de lägsta lönerna får genom vårt förslag en högre ersättning än andra. Så det var ett litet fel i ministerns inlägg. De får en högre procentuell ersättning, och först efter lång tids sjukskrivning, ca 2 år, inträder grundtryggheten. Men även då får många av dem, de lägst avlönade, mer än de har haft i lön, och de får betydligt mer än socialbidraget. Det är där de här människorna ofta hamnar. Man behöver inte be om det heller. Det är en rättighet. Denna grundtrygghet är betydligt högre än de lägsta pensionerna. Jag tror att vi har haft 9 000 kr tidigare, men det varierar litet. När basbeloppet stiger, stiger också det här. Först efter lång tids arbetslöshet kommer grundtryggheten in. Den är en rättighet. Man behöver inte ödmjuka sig på socialkontoret som man får göra för socialbidraget - som ger betydligt lägre ersättning är grundtryggheten. Vi menar att vi har givit ett bra skydd åt låginkomsttagare ända upp till 12 700 kr. Sedan har vi också minskat socialbidragen, för vi tycker att det är statens skyldighet att ge en minimiersättning åt människor som inte kan försörja sig själva. Socialbidragen blir då bara något tillfälligt vid kriser och annat. Det blir som det var meningen från början.
Herr talman! Det var inget riktigt slut på Ragnhild Pohankas inlägg, så jag har egentligen inget behov av att lämna något svar. Vad den allmänna sjukförsäkringen står för i den utformning den har i dag, är ju en maximal riskutjämning mellan olika grupper. Det innebär att de som har de lägsta inkomsterna får ut en bra del av den allmänna sjukförsäkring som vi har. Denna maximala riskutjämning är naturligtvis en av de stora vinsterna med det sjukförsäkringssystem vi har. Detta är förstås också en finansiering som gör att det finns ett utrymme. I dag har det dessutom givit oss möjlighet att lägga fram förslag om en höjning till 80 %. Det betyder naturligtvis oerhört mycket för dem som har de lägsta inkomsterna.
Herr talman! Det är klart att det betyder mycket för dem med lägst inkomster, men vi menar att vårt förslag har ett bättre skydd. Vi undrar vad socialförsäkringsministern vill göra åt de människor som är utanför systemet. Vad skall man göra åt de människorna? De går på knäna i dag. De får ingen sjukpenning. De får ingen arbetslöshetsförsäkring. För dem återstår bara socialbidrag. Vad vill Socialdemokraterna göra åt de människorna, som vi ömmar speciellt för? Enligt vårt förslag kommer vi inte att få människor som hamnar i den situationen.
Herr talman! Utgångspunkten i en socialdemokratisk politik för en god välfärd är naturligtvis arbete. Arbete är det som ger möjlighet till både utveckling och ekonomiskt oberoende. Den allra högst prioriterade frågan för den socialdemokratiska regeringen är att minska arbetslösheten och ge människor möjlighet att försörja sig.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att vi skall ha stabila, trygga socialförsäkringar som också bygger på rättvisa. Men vad är det för rättvisa om man får betala avgifter över taket men inte får förmånerna? I och för sig har man glädje av att vara frisk och sällan sjuk, men på det sättet bidrar man ju till denna utjämning. Det är vi överens om att man skall göra. Men skall man dessutom betala avgifter, slutar det med att många skaffar sig privata försäkringar och säger: Sänk skatterna, för jag får ändå inte ut något av det här! Den debatten borde vi komma bort ifrån. Alla borde vara överens om att vi skall ha socialförsäkringssystem som är rättvisa och rimliga. Det är ju vad detta bygger på. På det sättet räddar vi också de sämst ställda i vårt samhälle. Statsrådet talar om vad det kommer för propositioner här; inkomstbegreppet, administrationen och förtidspensioneringen. Ja, det väntar vi på. Det blir spännande. Men var kommer rehabiliteringen in för hela landet? Var kommer samverkansfrågorna in? Hur skall de lösas som helhet? Kommer de också med i det här? Skall vi vänta till nästa år eller till år 2001 innan vi löser samverkansfrågorna? De handlar också om pengar, men det handlar framför allt om människors möjligheter att få en bra rehabilitering och att snabbt komma tillbaka till jobbet. Vad händer med köerna i vården, som jag tog upp tidigare? Jag skulle vilja ha en kommentar till det. Och varför anvisar inte regeringen rimligt mycket pengar till rehabilitering för att korta köerna i vården och för att människor skall komma tillbaka till ett arbete? Det ju ändå det som vi är överens om.
Herr talman! När det gäller Sigge Godins första synpunkt om bl.a. taket i sjukförsäkringen - jag uppfattade att hans fråga handlade om det - så finns det ju besked i propositionen. Det är en fråga som bereds vidare i Regeringskansliet. Samverkansfrågorna, Sigge Godin, är vad vi lägger fram förslag om i denna proposition. Det gäller en utvecklad samverkan som omfattar alla aktörer och som bygger på, eller öppnar möjligheter för, en rad olika modeller för lokal utveckling och lokal kraft. Det är en av de viktigaste delarna i den här propositionen. Den handlar just om samverkan som ett nytt arbetssätt, som ett medel att framför allt hjälpa människor med långa sjukskrivningsperioder och ett antal problem. Det är, vid sidan av nivåhöjningarna, det viktigaste innehållet i den här propositionen. Beträffande köerna i vården vill jag säga till Sigge Godin att det är ganska intressant att i dag ta del av två beskrivningar av vårdsituationen som vi har kunnat följa i de två kvällstidningarna. Uppenbarligen har de kommit fram till två mycket olika bilder. Det kan vara en illustration till detta.

Herr talman! Jag hoppas att statsrådet inte läser kvällstidningarna för att få reda på hur köerna i vården ser ut. Om hon gör det är det förskräckande. Om man går ut på sjukhusen kan man konstatera att läget är förtvivlat. Människor får vänta på åtgärder i stället för att snabbt få vård och kunna komma tillbaka arbetet. Ministern har fel när det gäller samverkansprojekten. De som tillhör de olika projekten säger att det inte räcker, att projekten inte får permanentas och att dessa människor inte kan göra det som är viktigt, det som är bra för människorna och det som spar pengar. Och vi måste ändå tro på dem som arbetar med detta. Herr talman! Jag vill ställa ytterligare en fråga, som kanske är den viktigaste, om sjuklöneperiodens längd. Om en arbetsgivare förbättrar arbetsmiljön och sänker sjukfrånvaron bland de anställda, skall den arbetsgivaren då kunna göra en vinst på det? Jag vill också fråga: Delar statsrådet Göran Perssons och Anders Sundströms uppfattning om att något måste göras åt sjuklöneperioden, eller tycker statsrådet som Börje Nilsson, att de fyra veckorna skall ligga fast? Detta är mycket viktigt och avgörande för framtiden. Hela regeringens arbete med socialförsäkringarna handlar om, som jag sade i min inledning, att ni inte gör några konsekvensanalyser och att ni inte vet hur förslagen i realiteten utfaller. Men jag tror också att ni styrs av Finansdepartementet så till den milda grad att besparingarna är överordnade allt annat som Socialdepartementet gör. Jag beklagar att det är på det sättet. Då får vi socialförsäkringar som vi i Folkpartiet tycker är dåliga och som vi inte kan stå bakom. Det bekymrar mig att regeringen inte inser konsekvenserna av detta arbete.
Herr talman! Jag tyckte att det var intressant att redovisa att det finns olika bilder, men självklart handlar det om hur det ser ut ute på våra sjukhus och vårdinrättningar. Det är därför som vi nu när vi börjar får ordning på våra finanser skall använda pengarna i första hand till vården, omsorgen och skolan. Det är väl ett mycket tydligt och konkret svar med ett mycket konkret innehåll, Sigge Godin, när det gäller köerna i vården? Sigge Godin säger att besparingarna är överordnade allt annat. Det har sagts många gånger i kammaren, men uppenbarligen får man upprepa det igen, att med en barlast på 240 miljarder 1994 är ansvaret naturligtvis tungt när det gäller att klara av en mycket svår ekonomisk situation. Nu kan vi se att det ljusnar och att arbetet börjar ge resultat. Det är därför som vi nu med tillfredsställelse kan göra bl.a. denna satsning på kommuner och landsting. Det är också med tillfredsställelse som det går att lägga fram ett sådant här förslag när det gäller sjukförsäkringen med höjda ersättningsnivåer och med förslag om en utvecklad samverkan. Jag har väldigt svårt att förstå den diskussion som har förts här i dag. Regeringens förslag innebär att vi går längre än de fem FINSAM-projekt som pågår i vårt land. Vi går längre än SOCSAM-projekten. Vi gör det möjligt för alla aktörer på detta område att samverka. Vi lämnar det mycket fritt och öppet för dem som arbetar med detta lokalt ute i vårt land att hitta de modeller som de vill arbeta efter. Det innebär verkligen att man bygger på det lokala initiativet och att man ser till att detta kommer att få effekt över hela landet.
Herr talman! Jag ställde två konkreta frågor till Börje Nilsson om samverkansmodeller. Varför var ni så aktiva tidigare, och varför är ni så passiva nu? Jag har inte fått något klart svar på detta trots allt som statsrådet har sagt. Det är väldigt mycket prat men litet innehåll. När statsrådet var ordförande i utskottet skrev hon en artikel i Svenska Dagbladet den 5 oktober 1995 om att det brådskar, att man måste komma till skott och att de goda tankar som har tänkts och de förslag som arbetats fram omsätts i handling. Hur kommer det sig då att t.ex. projektledaren för FINSAM-projektet i Sörmland sade till mig häromdagen att detta innebär att man får lägga ned försöken från årsskiftet och att man inte kan fortsätta? Vem är det som har rätt? Rose-Marie Frebran har frågat om detta, och jag frågar om det återigen. Jag frågade också: När kommer sjuklöneförslaget att avskaffas? Vi har inte fått något klart besked om det. Jag konstaterar att ni är djupt oeniga i regeringen om detta. Näringsministern har faktiskt gett utfästelser om att det skall ske någon ändring. Här har jag inte hört något i den stilen. Däremot får vi höra väldigt mycket om Moderaternas förfärliga förslag. Då är statsrådet mycket talför. Jag har tidigare sagt att det är viktigt att renodla systemen. Vi menar t.ex. att havandeskapspenningen bör kunna samordnas med föräldraförsäkringen, med sjukförsäkringen och med arbetarskyddslagstiftningen. Statsrådet Klingvall och jag har helt olika syn. Vi moderater tycker att det är viktigt att vi som är långtidsfriska tar ett ökat eget ansvar för att vi skall kunna ge de människor mest hjälp som bäst behöver den. Där gör regeringen precis tvärtom. När det gäller änkorna handlar det om ett avtal som ni helt enkelt har gått ifrån.
Herr talman! Gullan Lindblad erinrar mig om de diskussioner som vi förde under min tid i socialförsäkringsutskottet. De handlade väldigt mycket om att låta de fyra aktörerna - försäkringskassan, hälso och sjukvården, kommunerna och arbetsförmedlingen - få chans att samverka med varandra. Det är med stor glädje som jag har kunna lägga fram ett förslag i den här propositionen som möjliggör en sådan samverkan mellan samtliga fyra aktörer. FINSAM kan hon se att skillnaden mellan FINSAM, där det är två aktörer, och den öppning som förslaget i propositionen innebär egentligen handlar om att det i FINSAM är försäkringskassan som ensam står för pengarna. Sedan gör man en delning av vinst och förlust. I det förslag som regeringen nu har lagt fram bidrar samtliga inblandade parter med medel som står i proportion till deras ansvar för åtgärderna. Och resultatet blir helt enkelt minskade utgifter, om det går bra. Det är vad som gäller rent tekniskt. Men hela idén med en utökad samverkan är ju att göra det möjligt för alla att samverka för att man skall få ett så gott resultat som möjligt för den enskilda. Man får inte glömma bort att det ytterst handlar om den enskilda människan och hur vi på allra bästa sätt skall kunna hjälpa honom eller henne.
Herr talman! Det handlar om de enskilda människorna, och jag vill säga att jag har varit pådrivande i linjen att försäkringskassans pengar inte skall användas på passiv sjukpenningutbetalning utan att vi gör något för att rehabilitera människorna för att de skall få ett bättre liv. I fråga om detta kan vi vara överens. Som ordförande var jag själv med och lade fram ett förslag till regeringen om att de fyra aktörerna, innefattande även arbetsförmedlingen, skulle vara med i dessa försök. Jag önskar innerligt att det är som biträdande socialministern nu säger, att det kommer att bli en rad försök. Tyvärr tolkar nog människorna ute på fältet det som att var och en kommer att hålla i sin egen portmonnä i och med att de inte har fått några klara regler. Jag är åtminstone inte på det klara med vad som kommer att gäller. Och jag känner tyvärr till verkligheten. Så här är det. Var och en håller på sitt, och då är jag rädd för att det inte blir särskilt många försök. Statsrådet gick ifrån frågan om sjuklöneförslaget, men jag hoppas att den frågan kommer upp i nästa inlägg. Det här är ju den absolut viktigaste åtgärden, en åtgärd som regeringen och Centern tillsammans har åstadkommit och som gör att det inte blir några nya jobb. Om vi nu säger gemensamt att arbetslösheten skall minskas, kan jag peka på att 1 % minskad arbetslöshet ger 20 miljarder kronor till statskassan. Men nu skall ju bidrag - gåvor, eller vilken benämning som skall användas - ges till kommuner och landsting. De pengarna är dock redan uppätna på grund av alltför dåliga skatteintäkter. Så ser det ut när det gäller vården. I socialministerns eget hemlän Värmland kommer man på länssjukhuset att operera endast akuta fall, dvs. bara om det mer eller mindre gäller livet. Jag är därför mycket orolig för att jag skall behöva genomgå någon liten operation. Så ser det alltså ut i socialdemokratins Sverige, både när det gäller vård och när det gäller socialförsäkring.
Herr talman! En kort kommentar om samverkan. I förslaget ligger förstås också en påse, en möjlighet, att använda en del kassamedel på ett friare sätt. Det är en viktig del i det förslag som regeringen har lagt fram och det kommer att kunna användas till att få i gång processen på de håll där man ännu inte har börjat med samverkan. Jag tror att det är viktigt att också nämna den detaljen. Gullan Lindblad, jag har väldigt svårt att tro att detta med sjuklöneperioden skulle vara av totalt avgörande betydelse för att det inte skulle bli några nya jobb. Det är väl ändå en något märklig slutsats. Jag vill betona att självklart står hela regeringen bakom de förslag som regeringen lägger fram i riksdagen. Det finns tydligen oklarheter i det avseendet. Till sist: Gullan Lindblad, havandeskapspenning får man för att man inte skall bli sjuk. Sjukpenning får man för att man är sjuk. Föräldrapenning får man för att man skall vara hemma hos sitt lilla barn.
Herr talman! Också jag vill ta upp frågan om sjuklöneperioden, vilket jag i och för sig gjorde i mitt huvudanförande. Jag undrar om socialförsäkringsministern delar näringsministerns åsikt att en budgetsanering förutsätter att bördor läggs också på företagarna, alltså på de tillväxtskapande krafterna. Eller inser statsrådet att bördor på företagen kostar jobb? Sedan vill jag fråga om den utredning som är utlovad. Först fick vi i den interpellationsdebatt som nämnts vid några tillfällen här i dag - den gick av stapeln den 30 januari - löfte om en översyn av sjuklöneperiodens effekter på småföretagen och om en utredning av försäkringen mot kostnader för sjuklön. För några veckor sedan ställde jag en fråga till socialförsäkringsministern som är ansvarig för detta område. Jag undrade om utredningen hade kommit i gång och när dess uppdrag skulle vara slutfört. Utredningen hade inte kommit i gång den 20 maj. Direktiven skulle tas i början av juni av regeringen. Har direktiven tagits? Det sägs inte att utredningen skall utreda något annat än försäkringen. Det sägs inget om sjuklönens effekter på småföretagen. Hur står det egentligen till med detta?
Herr talman! I sjuklönefrågan kan jag upprepa det svar som jag gav till Gullan Lindblad, nämligen att hela regeringen står bakom det förslag som regeringen har lagt fram i riksdagen. En rad åtgärder har vidtagits för 1997, och det finns ytterligare åtgärder för 1998 när det gäller småföretagens situation och möjligheter att utvecklas i vårt land. Jag tror inte att jag behöver gå in på alla de åtgärderna - det är fråga om ett antal åtgärder. Utredningen gäller alltså arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar. Där kommer också frågan om småföretagarförsäkringen att utredas. Direktiven är ännu inte tagna, men de är förstås under beredning i Regeringskansliet.
Herr talman! Så fick vi nu besked om att direktiven ännu inte är tagna. I dag är det den 9 juni, så det är inte "början av juni" särskilt många dagar till, skulle jag vilja påstå. Det är väl knappast ens i dag "början av juni". Det har ständigt varit förseningar. Inte heller fick jag något besked om sjuklöneperiodens effekter på småföretagen skall ingå i utredningen. Det hela verkar ha smalnat av till att enbart gälla hur försäkringen skall utformas - förhoppningsvis på ett bättre sätt än som i dag är fallet. Försäkringen är dålig på olika sätt, inte minst kostnadsmässigt. Blir det en ordentlig utredning av sjuklöneperiodens effekter?
Herr talman! Jag upprepar att jag redan har svarat på Rose-Marie Frebrans fråga. Utredningen kommer alltså att omfatta arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar och småföretagarförsäkringen.
Herr talman! Signalsystemen är viktiga; det har jag lärt mig. Jag har därför två frågor till statsrådet. Det gäller då privata försäkringar. Enligt det nya pensionssystemet skall garantipensionen minskas när det gäller de kollektiva försäkringarna, men inte när det gäller de privata. Vad gäller änkepensionen finns förslag om att de privata försäkringarna skall undantas vid beräkningen av inkomstunderlaget, alltså det som ligger till grund för hur pass mycket änkepensionen skall minskas. Sedan till en sak som vi i dag är på väg att genomföra. Minskningsregeln i sjukförsäkringen gäller inte privata sjukförsäkringar, vilka alltså inte skall räknas med. Skulle statsrådet litet grand vilja utveckla vad det här ger för signaler kontra det generella obligatoriska system som bådas våra partier säger sig värna om? Det är den ena frågan. Min andra fråga rör könsperspektivet när det gäller de samverkande myndigheterna och rehabiliteringen. Där hälsar jag förstås med tillfredsställelse att statsrådet pekar på att vi skriver i betänkandet att könsperspektivet skall ges ett särskilt utrymme i t.ex. utbildningar. Men om statsrådet har gått på den mainstream-utbildning som har funnits, och som jag hoppas fortfarande finns, i Regeringskansliet undrar jag om statsrådet anser att det var en givande utbildning och om en utbildning som satsar på könsperspektivet kan leda fram till något och därför bör vara viktig för den samverkan och den rehabilitering som vi här pratar om.
Herr talman! Först till detta med privata försäkringar och kollektivavtalade försäkringar. Jag vill korrigera Ulla Hoffmann när det gäller det nya pensionssystemet. Varken privata pensionsförsäkringar eller kollektivavtalade pensioner kommer att avräknas från garantipensionen. I fråga om änkepensionerna handlar det om något annat. Det gäller ju då hur man skall se på vad som skall ingå i inkomstbegreppet för behovsprövningen. Det handlar här om ett inkomstbegrepp som vi har använt under en lång tid när det gällt att pröva rätten till bostadstillägg för pensioner och även hustrutillägg. Vad regeringen aviserar i vårbudgeten är en översyn av de privata pensionsförsäkringarnas ställning och inkomstbegreppet vad gäller änkepensionerna. Det är alltså två olika saker som vi talar om när det gäller privata försäkringar. Ulla Hoffmann, den höjning till 80 % som vi nu gör är ett viktigt steg för att stärka den offentliga försäkringen och för att minska behovet av tilläggsförsäkringar av olika slag. Det är en avsiktlig höjning dels för den enskilde, dels för att helt enkelt stärka den offentliga försäkringen. Slutligen till könsperspektivet: Genom samverkansprojekt finns det möjligheter för försäkringskassorna att använda en del medel friare. Där är en gemensam kompetensutveckling en viktig början på en projektverksamhet. Litet grand av detta avses i skrivningen i propositionen om att könsperspektivet är ett viktigt perspektiv att ta med.
Herr talman! Det var bra att vi fick besked om pensionssystemet. De partier som inte sitter med i genomförandegruppen får inte den informationen. Jag tackar verkligen för den. Det är glädjande att man har bestämt sig för att undanta de kollektiva försäkringarna. För att vi inte skall tala förbi varandra vill jag säga att jag menar att fokuseringen på de privata försäkringarna vad gäller t.ex. inkomstunderlaget för änkorna och talet om att de privata försäkringarna på ett eller annat sätt skall undantas kan leda till att människor känner att de inte kan lita på det generella obligatoriska systemet och därför för säkerhets skull måste ta en privat försäkring. Jag ville ge statsrådet en möjlighet att här tala om att man slåss för det generella obligatoriska systemet, tycker att det är viktigare och vill på alla sätt - t.ex. genom att höja taket även om statsrådet inte behöver säga det i dag - dra undan fötterna för de privata försäkringarna. Vad gäller könsperspektivet skulle jag i allra största ödmjukhet vilja fråga om statsrådet i dag skulle kunna säga att det i de direktiv som skall gå ut till de samverkande myndigheterna explicit, alltså klart och tydligt, skall stå att det skall genomföras en mainstream-utbildning för de olika aktörerna.
Herr talman! Jag hoppas att jag både i mitt inledningsanförande och i replikerna har uttryckt mig tillräckligt tydligt. Självklart skall man kunna lita på de offentliga försäkringarna. Det är ett viktigt skäl till att vi kan höja nivån till 80 % som ett sätt att stärka den offentliga försäkringen. Sedan till könsperspektivet. Som jag sade tidigare är det en viktig punkt som man kan tänkas använda de fria medlen till. Men jag kan inte i dag ge några löften om vad det skall stå i direktiven, men jag har lyssnat till Ulla Hoffmann.
Herr talman! Statsrådet sade i sitt anförande att socialförsäkringssystemets grundtrygghetsmodell skulle innebära att de med de lägsta lönerna skulle få det sämsta skyddet.

Det är Riksförsäkringsverket som sätter avgiften.

Herr talman! Jag antar att den senare delen av frågan handlar om småföretagarförsäkringen. Vi skall utreda frågan, och därför ber jag att få återkomma med ett svar till Ingrid Skeppstedt.

Herr talman! Birgitta Wistrand har i en interpellation aktualiserat utformningen av den svenska representationen på den amerikanska västkusten. Birgitta Wistrand frågar om jag är beredd att medverka till återupprättandet av ett lönat konsulat i området. Svaret på Birgitta Wistrands fråga är ja. Jag delar helt interpellantens syn på vikten av en stark svensk närvaro på den amerikanska västkusten. I denna utomordentligt dynamiska region pågår det på en rad områden en utveckling av stort intresse för Jag vill erinra om att UD under senare år har ålagts ett omfattande sparbeting, som ett led i saneringen av statsfinanserna. Detta har naturligtvis påverkat verksamheten. Nedläggningar av vissa ambassader och konsulat är smärtsamma exempel på detta. UD har dock genom omprioriteringar och rationaliseringar inte bara försökt minimera skadeeffekterna utan också försökt skapa utrymme för särskilt viktiga nysatsningar. Utgångspunkten är att vi skall satsa särskilt på områden där UD kan bidra till att främja svensk export, utländsk turism till Sverige och utländska investeringar i Sverige, åtgärder som har direkt bäring på sysselsättningen i Sverige. Låt mig ge två exempel: Förra året öppnades ett generalkonsulat i Shanghai. Det var vår bedömning att en svensk officiell närvaro i denna region skulle vara av stor vikt för svenska företag på den kinesiska marknaden. Statsministern har också nyligen offentliggjort att vi avser öppna ett generalkonsulat med handelsfrämjande inriktning i Gdansk i Polen. Vi överväger för närvarande ett antal förslag till satsningar i liknande syfte. Etableringen av ett lönat generalkonsulat på den amerikanska västkusten är ett förslag som finns med i denna diskussion. Det är min starka förhoppning att ett lönat generalkonsulat på västkusten skall kunna öppnas redan nästa år. Det är helt klart vilken profil vi vill ge en eventuell ny myndighet i Kalifornien. Ett nytt generalkonsulats främsta uppgift skall vara att i bred mening främja det ekonomiska samarbetet mellan Sverige och USA. Syftet är att på bästa sätt söka främja svensk exportnäring och därmed främja den långsiktiga sysselsättningen i Sverige. Detta kan ske på en rad olika sätt, genom en breddad och intensifierad Sverigeinformation, genom vidareutvecklandet av kontakter med företag, forskningsinstitutioner, medier och myndigheter. Vi diskuterar också möjligheterna att i samverkan med andra intressenter, t.ex. den tekniska attachéverksamheten, göra vissa förändringar i den svenska representationen i Kalifornien som skulle kunna ge en bättre totaleffekt av de samlade resurserna.
Herr talman! Först vill jag tacka för svaret. Det är klart att det är glädjande att man trots det här sparbetinget nu kan återupprätta ett lönat konsulat i Kalifornien. För mig som arbetade mot den här nedläggningen känns det synd att vi har tappat viss tid, men nu kommer vi alltså tillbaka. Jag tror att det som står i svaret är väsentligt: "Vi överväger för närvarande ett antal förslag till satsningar i liknande syfte." Jag var med och arbetade för ett generalkonsulat i Milano och blev ganska förvånad när det plötsligt lades ner. Ett konsulat i Italien kanske inte heller är alldeles fel, men det var inte det vi skulle tala om i dag. Det som ändå förvånar mig i statsrådets svar är att det tydligen inte är alldeles självklart att konsulatet skall återuppstå i Los Angeles utan att det kanske skall återuppstå någon annanstans. Jag tycker att det vore olyckligt och vill därför fråga om det. Jag förstår att man tänker sig att ett konsulat skulle kunna byggas upp i San Fransisco - där har vi ju ett honorärkonsulat, precis som vi för närvarande har också i Los Jag vet att kunskapen om Kalifornien är liten i Sverige. Det är över huvud taget väldigt få från Sverige som reser till Kalifornien, i jämförelse med hur många som reser till östkusten. För mig som haft möjlighet att bo, arbeta och studera i Kalifornien är det väldigt synd att det är så få företag som ligger där, medan väldigt många har stannat på östkusten. San Fransisco är det som känns mest svenskt. Det är enklast och övergripbart, och jag kan därför förstå att många från Sverige tycker att det är självklart att konsulatet skall ligga i San Fransisco. Dessutom känner alla svenskar till Silicon Valley. Tyvärr känner man inte alls till Los Angeles. Bilden av Los Angeles är att det är en rörig stad med mycket kriminalitet och våld. Så är det visst, men det är ändå där som den stora utvecklingen sker, och det är där de flesta länder har sina generalkonsulat.

Herr talman! Jag skulle naturligtvis, om jag fick önska fritt, ha väldigt många fler generalkonsulat än vad vi faktiskt har och vad vi har möjligheter till. Skälet till att vi inte har kunnat behålla alla och inte heller har haft möjlighet att nyöppna alla är ju ekonomin. Vi har en budget att hålla oss till, och vi måste som bekant hålla igen på alla samhällets områden. Nu gör vi ändå en nysatsning på generalkonsulat på flera håll i världen, och den amerikanska västkusten är ett område som vi då har prioriterat. Vi har än så länge inte bestämt var det skall ligga. Vi tycker att det är viktigt att i det här sammanhanget höra berörda intressenter, t.ex. Exportrådet och attachéverksamheten, för att få ett så bra underlag som möjligt för det beslut vi skall fatta om ett eventuellt nytt lönat konsulat. Det finns skäl som talar för San Fransisco och skäl som talar för Los Angeles. Det är rätt som Birgitta Wistrand säger, att de flesta länder har sina konsulat i Los Angeles, men det finns undantag. Vi överväger fortfarande den frågan, så man kan säga att Birgitta Wistrand där befinner sig i ett påverkansskede.

Herr talman! Fru statsråd! I svaret sägs att man skall försöka främja svensk exportnäring och på olika sätt arbeta med att vidareutveckla kontakter med företag, forskningsinstitutioner, medier och myndigheter. Den tekniska attachéverksamheten och Exportrådet har ju en stark förankring i Los Angeles. Omfattningen av exempelvis handel är dubbelt så stor i Los Angeles-området som i San Fransisco - den största hamnen finns i Los Angeles. Det är alltså väldigt stor skillnad mellan det som finns i Los Angeles och det som finns i San Fransisco. Därför skulle det vara viktigt för mig att få veta om det finns andra kriterier än de som gavs i svaret. Där angavs t.ex. kontakter med medier och myndigheter. Även där ligger Los Angeles framme. Det finns dubbelt så många universitet i Los Angeles som i San Vad finns det för kriterier när man bestämmer att ett konsulat skall ligga här eller där? Finns det ytterligare än de som gavs i statsrådets svar?
Herr talman! När vi överväger dessa frågor är det de kriterier som jag har redovisat här som gäller. Några övriga kan jag för ögonblicket inte hitta på. Det är de vi utgår från. Med detta har jag inget ytterligare att tillägga i frågan.

Herr talman! Lennart Rohdin har frågat mig vad den svenska regeringen avser göra för att de fyra män som dömts i Zvornik i Bosnien-Hercegovina skyndsamt skall frisläppas. Sverige har, bl.a. från sin ambassad i Sarajevo, noggrant följt ärendet. För drygt ett år sedan anhöll bosnienserbiska myndigheter sju muslimer för mord på några skogshuggare, och de ställdes inför rätta i staden Zvornik i östra Bosnien. Den 24 april i år avkunnades domen, där fyra av männen dömdes till 20 års fängelse. Internationella observatörer har rapporterat att rättssäkerheten varit kraftigt åsidosatt under processen. Det befaras bl.a. att de åtalade utsatts för polisvåld under häktningstiden och avtvingats bekännelser under hot. Vidare uppges det att de under rättegången nekats ett erforderligt försvar. Om uppgifterna är riktiga, är detta helt oacceptabelt för ett land som är bundet av FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och, genom Daytonavtalet, av den europeiska människorättskonventionen. Både FN:s specielle rapportör för mänskliga rättigheter för f.d. Jugoslavien Elisabeth Rehn och den höge representanten Carl Bildt, tillsammans med många människorättsorganisationer, har kritiserat rättegången. Elisabeth Rehn krävde bl.a. att de bosnienserbiska myndigheterna måste tillförsäkra de åtalade en ny prövning. Den svenska regeringen delar deras oro. Regeringen ser ett beklagligt mönster av politiskt styrda eller rättsligt bristfälliga rättegångar i Det viktigaste i Zvornikfallet är nu att alla inhemska rättsmedel uttöms. Förutom rätten att överklaga till högre domstol finns möjligheten för landets egen ombudsman för mänskliga rättigheter att granska frågan. Detta arbete har ombudsmannen också tagit sig an. Ombudsmannens rapport och vilken effekt den får på de bosnienserbiska myndigheterna kommer att var avgörande för Sveriges agerande. Vi bör ge Bosnien-Hercegovinas institutioner chansen att själva komma till rätta med de rättsövergrepp som sker i landet. Vad beträffar skuldfrågan måste regeringen behandla Zvornikfrågan som ett rättsligt ärende. Det innebär att regeringen inte kan eller bör ta ställning till huruvida de åtalade är skyldiga eller ej. Vår omsorg måste däremot gälla rättssäkerheten och rättskipningens procedur. Mot denna bakgrund har Sverige och EU-länderna i samråd med den höge representantens kontor valt att tills vidare noga följa utvecklingen. När den inhemska processen är avslutad och om de åtalade trots det inte fått sina rättigheter tillvaratagna, kommer Sverige att i bredast möjligaste krets agera i den aktuella frågan. Den bedömning som den höge representantens kontor gör kommer att vara av stor vikt för bl.a. EU ländernas agerande.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Kort tolkade jag svaret som följer: Sverige följer utvecklingen, och vi avvaktar utgången. Det är en knapphändig sammanfattning, men kanske tyvärr ändå belysande. Jag stöts, som vanligt, av inte bara den svenska med över huvud taget internationella samfundets verbala förmåga att framställa saker som "att det handlar om alla sidor". Vi har hört hur man i samband med möten - senast nu i Portugal - har kritiserat alla sidor för att de inte är tillräckligt inriktade på samarbete för att förverkliga freden. Utrikesministern säger att "regeringen ser ett beklagligt mönster av politiskt styrda eller rättsligt bristfälliga rättegångar i Bosnien Är det på den bosnienserbiska sidan? Är det på den bosnienkroatiska sidan? Är det på den bosniska sidan? Det får vi aldrig veta. Men hela tiden framställs det som att det över lag är problem och parterna gör inte tillräckligt. Men vi vet att det är två parter som har varit de aggressiva och en part som har varit offret. Är det så att dessa politiskt styrda eller rättsligt bristfälliga rättegångarna förekommer på alla tre sidor? Förekommer de lika ofta, eller finns det ett mönster? Om det finns ett mönster, tala om vad det handlar om. Man kan t.ex. inte komma överens mellan parterna om hur många ministrar det skall vara i den nya regeringen. Jag minns inte exakt vad det står i fredsavtalet, men det kan vara 5-7. Men i Sarajevo tycker man att det skall vara sju, och den bosnienserbiska sidan tycker att det skall vara tre. Då är det fortfarande båda parter som inte är tillräckligt samarbetsinriktade, trots att den ena parten hävdar vad som står i fredsavtalet och den andra parten vill något annat. Jag vill gå in på det jag tycker är viktigast i den här frågan och det som utrikesministern undviker helt i sitt svar, nämligen bakgrunden till den här rättegången. Jag har i dag fått ett brev från de tre frisläppta, ställt till Sveriges riksdag och utrikesministern. Jag antar att det har gått fram på rätt sätt. Där står: "Vi antar att ni redan vet att detta handlar om en rättegångsprocess som varken följde gällande lagar i Behdin Avdic dömdes till 20 års fängelse för brott de aldrig begått. Av vår egen fria vilja överlämnade vi oss till soldater från de amerikanska IFOR-styrkorna." Sverige ingår också i IFOR. "De överlämnade oss i sin tur till serbiska myndigheter - en handling som var fullständigt oacceptabel med tanke på att vi var överlevande från ockupationen och massakern i staden Srebrenica." Det är möjligt att man kan avvakta och se om rättsprocessen har en rimlig gång. Men frågan är om de bosnienserbiska myndigheterna över huvud taget har rätt att ställa dessa människor till ansvar. Har IFOR rätt att överlämna dessa människorna till den bosnienserbiska rättvisan? Nu avvaktar vi ett överklagande till högre domstol. Vilken högre domstol? På vilken sida? Vilken högre domstol är det som skall fälla det slutliga avgörandet innan vi och det internationella samfundet kan tala tillräckligt högt? Vi har också genom Dayton, genom IFOR/SFOR ett ansvar för att freden förverkligas.

Herr talman! Låt mig först ta det breda angreppsätt Lennart Rohdin hade i början. Visst begås det brott mot Daytonavtalet och även brott mot mänskliga rättigheter i hela Bosnien-Hercegovina. Men Lennart Rohdin och jag kan vara överens om att de flesta sker på den bosnienserbiska sidan. Det här ärendet är speciellt på många sätt. Det har den bakgrund som Lennart Rohdin nämnde, nämligen att det är personer som har överlämnat sig själva och tagits om hand av amerikanska IFOR-soldater. De hanterade detta enligt regelboken och lämnade över dem till bosnienserbiska myndigheter. Sedan kan inte jag - jag utgår från inte heller Lennart Rohdin - veta något om de brott de är anklagade för. Det måste hanteras i normal ordning. Vi kan också vara överens om att den ordningen har inte varit riktigt normal. Rättskipningen lämnar en hel del övrigt att önska. Den delen kritiserar vi. Men vi går inte som regering in i ett enskilt ärende och i en enskild rättsprocess. Om vi skulle göra det skulle det innebära att det internationella samfundet gör det som många politiska ledare gör i Bosnien, nämligen lägger sig i rättskipningen i de enskilda processerna. Det skall inte regeringar göra. Det är ett principiellt ställningstagande vi gör. Nu är det många som följer ärendet, alltifrån höge representanten Carl Bildt till FN:s MR-ansvarige och de olika ombudsmännen på plats. Det är viktigt att man att man med dessa som paraply försöker att utöva påtryckning på de rättsliga myndigheterna att hantera frågan som en rättslig fråga och uttömma alla rättsliga möjligheter för de anklagade, och nu dömda, innan man kväljer dom från politiskt håll. Vi måste se till att rättsprocessen har sin gång. Vi skall hela tiden följa den så att den blir så normal det bara går. Domstolen skall känna till att omvärlden följer detta mycket noga och kräver att man hanterar den här frågan som anstår domstolar i ett land som har skrivit på olika konventioner.
Herr talman! Jag vill först tacka utrikesministern för att hon ändå klargjorde att merparten av de brott som begås mot fredsuppgörelsen och på övriga sätt sker på den bosnienserbiska sidan, och inte så få sker också på den bosnienkroatiska sidan. Men jag välkomnar det uttalandet från utrikesministern. Vi saknar den nyanseringen i den internationella diskussionen från ansvariga regeringars sida. Jag hoppas att vi kommer att få höra det även i internationella sammanhang från den svenska regeringen. Det var ett välkommet ställningstagande från utrikesministern. Det är väldigt svårt att förstå den rättsliga diskussionen. Den görs ändå utifrån ett om inte svenskt så i varje fall ett västerländskt perspektiv. Man utgår från en rättsstat som har fungerat länge och som vilar på något så när rimliga grundvalar. Vad det här handlar om är sju personer, sju av dem som överlevde massakern i Srebrenica. Vi vet fortfarande inte hur många tusen som inte kom levande därifrån. De lyckades hålla sig gömda. Efter det att Daytonavtalet hade träffats och ett antal månader hade gått överlämnade de sig till IFOR-styrkorna, och i det här fallet till amerikanska trupper. De trupperna överlämnade dessa människor till de bosnienserbiska myndigheterna. Vilka är de bosnienserbiska myndigheterna? Vad har de över huvud taget för legal status? Jo, det är samma myndighetsstruktur som är ansvarig för massakern i Srebrenica. Det är ofrånkomligt. Det är mycket möjligt att det från ett svenskt perspektiv kan framstå som att man skall följa lagar, rimliga rättsprocesser och liknande. Men här handlar det om att man överlämnade sju överlevande från massakern i Srebrenica till om inte de handgripliga bödlarna från massakern så ändå deras samarbetspartner inom samma samhällssystem, vilkets verkliga ledare fortfarande går fria. Detta trots att IFOR trupper och även SFOR-trupper vid flera tillfällen skulle ha kunnat gripa dem och överlämnat dem till krigsförbrytartribunalen i Haag. Men sju överlevande från Srebrenica överlämnades till bosnienserbiska myndigheter. Nu tror jag att utrikesministern egentligen håller med mig även på den här punkten. Vi samarbetar inom IFOR och SFOR med ett antal andra stater, inte minst USA, varifrån de trupper kom som stod för detta agerande. Det är klart att man inte kan agera hur kritiskt och öppet som helst. Man får kanske använda andra kanaler. Man måste visa viss hänsyn för att gemensamt kunna driva freden framåt. Vi har haft en svensk som hög representant för den civila implementeringen av Daytonavtalet. Han har nu ersatts av en nybörjare, som jag hoppas skall kunna hinna sätta sig in tillräckligt mycket i detta för att kunna göra en verklig insats innan amerikanerna hotar att dra tillbaka sina styrkor. Framför allt hoppas jag, om det nu är så att det har funnits någon hänsynsfullhet mot den höge representanten på grund av hans nationalitet, att den svenska regeringen kan vara betydligt mer outspoken i fortsättningen när det gäller förverkligandet av freden i Bosnien.
Herr talman! Jag tror inte att man skall blanda bort korten på det viset, att Sverige behöver åläggas någon särskild återhållsamhet på grund av nationaliteten hos höge representanten. Mänskligt kan man tycka att det agerande som de amerikanska IFOR-trupperna gjorde när de överlämnade dessa sju överlevande till Republika Srbskas myndigheter känns underligt. Men de följde ändock regelboken, och man kan kritisera den. F.d. soldater skall överlämnas till myndigheter i det område där de finns. Svårigheten för de amerikanska soldater som hamnade i den här situationen, eller deras överordnade, var naturligtvis: Vad var alternativet? Var det att smuggla dem till federationssidan? Hur de än hade gjort skulle det blivit svårigheter. Men det är ändå inte det som frågan gäller. Dessa personer har anklagats för ett allvarligt brott. Nu är frågan: Har de begått det brottet eller inte? Det skall en domstol skipa rätt i. Dessvärre kan vi konstatera att det finns många bristfälligheter i det rättsliga förfarandet. Det har vi kritiserat, och det kommer vi att fortsätta att följa. Men det viktigaste just nu är att man uttömmer alla de rättsliga möjligheter som finns i både Republika Srbska och Bosnien-Hercegovina i sin helhet. Vi skall tydligt göra klart att den här domstolsprocessen följs mycket noga. Men när det däremot gäller att vi skall gå in som regering och ha åsikter om själva domen, menar jag att man av principiella skäl måste var mycket klar över att vi inte kan agera så. Man måste hålla skillnad på politisk myndighetsutövning och rättslig myndighetsutövning.
Herr talman! Det är vi helt överens om, utrikesministern. Jag tror inte ens att det går att tolka min fråga som att man skall ge sig in i de fällande domarna. Vad det handlar om är huruvida domstolen och det bosnienserbiska rättssystemet är rätt instans för att över huvud taget ta hand om det här fallet. När utrikesministern säger att man har rätt att agera mänskligt på det inträffade är det naturligtvis ett riktigt konstaterande. Men om man hävdar att enligt regelboken hade IFOR-trupperna skyldighet att överlämna soldater, i det här fallet överlevande från Srebrenica, till dem som misslyckades med att åtminstone ta livet av dessa sju, hårdrar man nog regelboken väldigt mycket. Samtidigt vet vi att regelboken, Daytonavtalet, säger mycket klart och tydligt att det är en skyldighet för alla inblandade parter - inklusive IFOR och SFOR, där svenska trupper ingår - att gripa krigsförbrytarna Karadzic och Mladic och föra dem till Haag. Där har man inte följt regelboken trots att amerikanska och andra IFOR-tupper har haft möjlighet att göra detta. Där var regelboken väldigt tydlig. Men där har det inte hänt någonting.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om jag avser att verka för att Sverige skall öka sitt engagemang för det tibetanska folket när det gäller mänskliga rättigheter och om jag avser att skärpa tonen i kontakter med Kina när det gäller barnhem och övriga mänskliga rättigheter. Hon har också frågat mig om jag är beredd att verka för att förhandlingar kommer till stånd under den tid Sverige sitter i Sverige tar regelbundet upp frågan om de mänskliga rättigheterna i kontakter med företrädare för den kinesiska regeringen. Situationen i Tibet är ett av de områden som specifikt brukar beröras. Situationen för mänskliga rättigheter i Tibet är djupt bekymmersam. Det förekommer repression mot politiska och religiösa yttringar. Bristande respekt visas för det tibetanska folkets religiösa och kulturella traditioner, och de kinesiska myndigheterna försöker i allt större utsträckning styra den tibetanska religiösa verksamheten. Ett exempel är den beklagliga konflikt som uppkommit kring utnämnandet av en ny Panchem lama. Det har länge varit en svensk förhoppning att en fruktbar dialog om Tibets framtid skall inledas mellan den kinesiska regeringen och företrädare för det tibetanska folket. En sådan dialog är den mest realistiska vägen att nå framsteg. Den autonomi som Tibet formellt tillerkänns av Kina bör ges en betydligt mer konkret innebörd än vad den har i dag. Tibetanerna bör ges reella möjligheter att tillvarata sina intressen och skydda sin etniska, religiösa och kulturella identitet. En dialog har hittills inte kommit till stånd på grund av den kinesiska regeringens avvisande inställning. Den kinesiska regeringens inställning har också gjort att det aldrig har funnits några politiska förutsättningar för att behandla den tibetanska frågan på ett meningsfullt sätt i FN:s säkerhetsråd. Den svenska regeringen anser det angeläget att värna om det tibetanska folket och dess kultur och har vid flera tillfällen framfört detta budskap till den kinesiska regeringen. Vid mitt besök i Kina 1995 framförde jag den oro som många svenskar känner för situationen i Tibet. Jag diskuterade även dessa frågor med tibetanernas andlige ledare Dalai lama vid hans besök i Sverige förra året. Vid den nyligen avslutade sessionen för FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna kritiserade EU i ett anförande Kinas behandling av tibetanerna. I EU-ländernas anförande i FN:s generalförsamling under den gångna hösten nämndes särskilt den kinesiska regeringens misslyckande med att värna om tibetanernas etniska, kulturella, religiösa och språkliga identitet. Utvecklingen i Tibet följs noggrant av såväl Sveriges ambassad som övriga EU-ambassader på plats. Resor genomförs regelbundet till området för att bevaka situationen beträffande de mänskliga rättigheterna. Regeringen ser det som angeläget att vi från svensk sida med olika insatser kan stödja en mer positiv utveckling i Kina. Genom omfattande bidrag till Unicef stöder Sverige arbetet för att förbättra utsatta barns situation i Kina och andra länder. Sverige vill även bistå den tibetanska befolkningen i dess strävan att bevara sitt kulturarv. En sådan insats är att ge tibetanska barn möjlighet till skolgång på sitt eget språk. För en månad sedan besökte personal från den svenska ambassaden och Sida en skola som en svensk enskild organisation driver med hjälp av Sida-medel. Jag kan med glädje säga att skolan fungerar väl. Svenska enskilda organisationer har också under många år givit ett humanitärt stöd till de tibetanska flyktingar som lever i Indien och Nepal. Den svenska regeringen kommer att fortsätta att i internationella sammanhang och i kontakter med kinesiska företrädare göra vår inställning tydlig i frågor som rör mänskliga rättigheter i Kina. Regeringen skall också fortsätta att genom konkreta åtgärder bidra till en positiv utveckling när det gäller mänskliga rättigheter i Kina och Tibet.
Herr talman! Utrikesministern! Jag vill tacka för svaret. Efter de flerpartimotioner som skrivits och de interpellationer och frågor som ställts vet vi att utrikesministern och regeringen är väl kunniga och insatta i de förhållanden som råder i Tibet. Det pågår ett kulturmord i Tibet, där nästan alla kloster i landet helt eller delvis skadats. Endast 13 av ca 7 000 kloster är helt oskadade efter kulturrevolutionen, men det hela startade ganska långt innan dess i Tibet. Några kloster har renoverats - tibetanerna satsar ofta sin tid och sitt kunnande på detta. I Drepung-klostret, som hyst flera tusen munkar fanns 200 kvar när jag besökte klostret för ett antal år sedan. Att förhindra klostrens varande är som om vi skulle förstöra skolor, bibliotek, universitet, festplatser, kyrkor, församlingshem, Folkets park och delvis krogar och restauranger, dvs. hela vårt kulturella arv och gemensamma liv. Detta finns nämligen i klostren. Detta är vad kineserna har gjort. Om man tar ifrån ett land allt detta, plus landets religiösa och världsliga ledare, är landet i kris. Sedan hösten 1988 har jag och flera andra försökt driva denna fråga i Sveriges riksdag. Som utrikesminister Lena Hjelm-Wallén säger i sitt svar har frågan varit på tapeten ett antal gånger, även på svenskt initiativ, i olika internationella forum. Men det finns inget riktigt "klös" i det hela, och jag vet att det är svårt när man skall tala det diplomatiska språket. När vår statsminister i en intervju säger att förhållandena blivit bättre under de senaste tio åren undrar många vad meningen är. Man tänker på Himmelska fridens torg för åtta år sedan och på Taiwan, Mongoliet och Förhållandena i Tibet har förvärrats alltmer. Det gäller alla avrättningar inklusive dödsstraff. Vi vet att en miljon människor har dödats på olika sätt; genom svält och mord. Dödsstraff är 20 gånger vanligare i Tibet än i övriga Kina, där antalet dödsstraff ändå är mycket stort. Sedan man kidnappade den lille Panchem lama och utsåg en ny har kampen mot Dalai lama hårdnat. Om man har en bild av Dalai lama i sitt hem eller i klostret hotar fängelse och tortyr - med allt vad det innebär att sitta i kinesiskt fängelse. Koloniseringen av Tibet är oerhört stark. Redan för sju åtta år sedan beräknades andelen kineser i Lhasa, men inte i hela Tibet, vara mer än 70 %. Det finns ingen riktig statistik. Nu har Kina startat en ordentlig kolonisering, och skickar mellan 100 och 1 000 kineser i taget till olika områden. Frågan är om inte tibetanerna redan i dag är i minoritet i sitt eget land. Kina hyser planer på att introducera miljontals människor i landet. Dessa människor får vissa förmåner i Tibet; nästan dubbel lön, de får ha flera barn osv., så det är klart att många flyttar. Det kan gälla människor som redan har två barn, och får legalisera även det andra, kanske t.o.m. det tredje, barnet i Tibet. Vi vet ju vad det innebär om ett barn inte är legaliserat, både i Kina och i Tibet. Den massiva invandringen av kineser i Tibet har under den tid som ockupationen - det är vad jag och många med mig kallar detta för - varat ökat oerhört. Men den är ännu större i Inre Mongoliet. Vi vet ju också att man där har de sämsta skolorna osv. Jag har en fråga: Är utrikesministern beredd att ytterligare öka insatserna för ökad autonomi i Tibet?
Herr talman! Låt mig först klargöra att Tibet utgör en del av Kina. Det ifrågasätts inte av Sverige, och inte heller av det internationella världssamfundet. Men Sverige anser att den autonomi som Tibet formellt tillerkänns av Kina skall få ett genuint innehåll. Det har den inte i dag, och detta finns det anledning att kritisera. När Göran Persson var i Kina togs frågan om mänskliga rättigheter upp av statsministern själv, men också av den medresande gruppen av UD-tjänstemän och av människor som arbetar just med mänskliga rättigheter i seminarier med kineserna. Där hanterades också specifikt frågor om situationen i Tibet. När Göran Persson talar om att det har blivit bättre i Kina var det den ekonomiska utvecklingen han pekade på. Det var inte utvecklingen när det gäller de mänskliga rättigheterna han nämnde i det sammanhanget. Det är bekymmersamt i Tibet, om vi håller oss till det. Det förekommer förföljelse av dem som deltar i politiska och religiösa yttringar. Det här fortsätter år för år. Där är det en fortsatt repression. Jag skulle vilja säga att det t.o.m. har förstärkts på det religiösa området under senare år. Det är naturligtvis mycket bekymmersamt. Den svenska regeringen ser det ju som mycket angeläget att värna om det tibetanska folket och dess kultur. Att den här typen av kulturer finns i världen är en rikedom. Det är inte bara frågan om att värna de mänskliga rättigheterna - vilket är nog så viktigt i sig. Det är också någonting som vi tillsammans i världen borde slå vakt om. Vi försöker att ta upp den här frågan i de sammanhang där det går, och framför allt direkt med kinesiska regeringsföreträdare. Sedan får vi också se vad man kan göra i olika multilaterala forum. Vid den senaste behandlingen av Kina i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna har det visat sig att det inte är så enkelt att komma fram den vägen.
Herr talman! Många internationella jurister som har kunskap om detta anser att det är ett ockuperat land. Det hade en egen regering. Det hade också diplomatiska förbindelser före invasionen med flera närliggande länder, men det var ett oerhört isolerat land. Det var kanske inte ett önskeland att bo i, men trots det önskar tibetanerna att komma tillbaka till den standard och det liv de hade 1959, och den var inte hög. Det förekom mycket sällan hungersnöd där då, men nu svälter tibetanerna också. Jag går inte så långt att jag vill ändra på detta. Det är ju ett långsiktigt arbete, men jag skulle vilja att vi aktivt bidrar till att förespråka en större självständighet åt Tibet med hänsyn till och kunskap om förtrycket och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, det allt större hotet mot den tibetanska kulturen och hjärntvätten i klostren t.ex. Munkar och nunnor får nu genomgå en tre månaders utbildning. När de är klara med den skall de skriva under att de avsäger sig trohet mot Dalai lama. I stället skall de betyga den kinesiska regeringen sin trohet. Detta gör att antalet flyktingar från Tibet har ökat ganska mycket. Många dör på vägen, men 150, 200 eller 600 i månaden lyckas ta sig till Indien. Detta är verkligen ett mycket stort problem. Kulturen finns inte kvar ograverad längre. Den är förstörd genom att de inte får läsa sitt eget språk. Jag var på platsen innan de byggde den skola som utrikesministern talade om. Det är den Svensk-tibetanska kultur och skolföreningen som har byggt den. Det finns en liten oas där med internat, skola osv. Jag tycker att det är intressant och mycket bra. Men jag skulle vilja att vi omprövade inställningen till ett-Kina-politiken och vår inställning till Kinas överhöghet över Tibet. Man kan i alla fall börja med att ta hänsyn till den situation som är. De steriliserar kvinnorna vid i stort sett varje abort. De aborterar foster som är åtta månader gamla och dödar dem när de kommer ut. Det finns ögonvittnen som har beskrivit detta, bl.a. i Children of dispair Chinese occupied Tibet av Martin Moss och med inledning av Paul Ingram. Få enskilda och få organisationer tycks vilja erkänna att kineserna tvingar tibetanska kvinnor att låta sterilisera sig och underkasta sig aborter, ännu mindre vill man tänka ut den tanken att detta förfarande i kombination med massiv kinesisk invandring är ett planlagt, om inte folkmord så i alla händelser kulturmord. Man har alltså en så oerhört hård steriliseringspolitik att det i en by med 4 000 människor bara tillåts 40 födslar. Det är oerhört litet. Även tibetanerna har numera få barn per familj. Möjligen har nomaderna litet fler. Det finns en kampanj som heter Slå hårtkampanjen. Den startade i augusti 1996. Nu rapporterar Human Rights Watch Asia mer än 600 politiska fångar, varav minst 40 är barn. Alla utsätts för tortyr. Det finns andra uppgifter om 40 000 politiska fångar, men de uppgifterna är inte bekräftade. Vi vet ju att Amnesty och andra organisationer bara rapporterar de verkliga fallen.

Herr talman! Agneta Brendt har, utifrån det förhållandet att sexuellt våld är vanligt förekommande i krig och konfliktsituationer, frågat mig om Sverige har för avsikt att ta några initiativ för att öka respekten för Låt mig först säga att jag helt instämmer i frågeställarens upprördhet över den här typen av övergrepp och den systematiska användningen av sexuellt våld som en stridsmetod i krig och väpnade konflikter. Det råder i dag ingen tvekan om att systematisk användning av sexuellt våld i väpnade konflikter är en krigsförbrytelse, något som också bekräftades på den senaste Rödakorskonferensen 1995. Ett sätt att bidra till upprättelsen av offren och att förhindra nya brott i framtiden är att se till att förövarna ställs inför rätta och straffas. I fallet f.d. Jugoslavien, som Agneta Brendt hänvisar till, är det framför allt staterna i området som skall lagföra de ansvariga. Sverige deltar aktivt i internationella samfundets agerande för att dessa stater skall underställa den internationella tribunalen i Haag mål om krigsförbrytelser och, om tribunalen väljer att inte ta upp målen, själva ställa krigsförbrytare inför rätta. Denna förpliktelse är en del av Daytonavtalet. Sverige arbetade för att den internationella tribunalen i Haag skulle etableras och har i alla relevanta forum gett ett aktivt stöd till tribunalen - såväl före som efter det att den upprättats. Regeringen har vidare givit i uppdrag åt polisen att samla in vittnesmål från personer i Sverige som kan lämna uppgifter om brott mot humanitär rätt, däribland sexuella övergrepp i f.d. Jugoslavien. Dessa uppgifter har överlämnats till tribunalen. Jag kan försäkra att Haagtribunalen tar frågan på största allvar och kommer att göra allt för att förövarna skall ställas till svars, även för sexuella övergrepp. Svårigheten hittills har varit att lägga fram bevis som binder de åtalade individerna till specifika brott. Detta beror bl.a. på att det finns en tveksamhet hos många offer att ställa upp och vittna i tribunalen på grund av rädsla för sin egen säkerhet men också på grund av de skamkänslor som den sociala och kulturella miljön medför hos dem som drabbats av dessa brott. Efter förfrågan av Haagtribunalen har Sverige förklarat sig villigt att ta emot och skydda personer som vittnat i domstolen och som av olika skäl känner sig hotade. Som jag tidigare påpekat ligger huvudansvaret för att straffa de överträdelser som begåtts hos staterna i f.d. Jugoslavien. Ett viktigt arbete är därför att stärka både rättssystemet och det civila samhället i dessa länder. Det internationella samfundet, däribland Sverige, bidrar med omfattande finansiella och personella resurser till detta arbete. Det innebär också ett stöd till de lokala organisationer som stöder just offren för sexuella övergrepp under kriget. På sikt kan förhoppningsvis detta arbete leda till att fler orkar träda fram och berätta om sina upplevelser. Jag kan tillägga att frågan om straffbarhet för sexuellt våld är aktuell också i arbetet på att upprätta en permanent internationell brottmålsdomstol. Att döma av förhandlingarna hittills kommer sexuellt våld att ingå i domstolens jurisdiktion inte enbart som en krigsförbrytelse enligt Genèvekonventionerna utan även som ett s.k. brott mot mänskligheten, som också kan begås i fredstid. Detta förutsätter dock att det sexuella våldet är systematiskt, sker i stor skala eller ingår som del i en medveten politik.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka utrikesministern för svaret på interpellationen. För några veckor sedan ställdes en interpellation till biståndsminister Pierre Schori i samma ämne. Där tog interpellanten framför allt fasta på huruvida de våldtagna bosniska kvinnor som befinner sig i Sverige skall ges möjlighet att stanna här. Avsikten med min interpellation var framför allt att få klarlagt om vi från svensk sida har möjlighet att angripa roten till det onda, dvs. att våldtäkter systematiskt används som ett vapen i krigföringen. Sedan urminnes tider har sexuella övergrepp på kvinnor och barn använts som ett vapen i krig. Under korstågen genomfördes systematiska våldtäkter i religionens namn. När Amerika upptäcktes blev urbefolkningens kvinnor våldtagna. Under första världskriget användes våldtäkten som terrorvapen av tyskarna. Under andra världskriget var det den ryska armén som betedde sig på samma sätt. Under Vietnamkriget, i nazisternas koncentrationsläger och under pogromerna i Östeuropa var våldtäkt eller sexuell förnedring naturliga inslag. Det här har vi aldrig fått läsa om i våra historieböcker. Inte ens i dag, när den historiska forskningen på ett helt annat sätt än tidigare inriktas på att beskriva folkens i stället för kungarnas historia, är dessa övergrepp på kvinnor och barn något som beskrivs i den historiska litteraturen. De uppmärksammas inte heller av massmedier på samma sätt som andra former av tortyr och övergrepp. Medan andra krigsförbrytelser nått offentlighetens strålkastarljus har det sexuella våld som riktas framför allt mot kvinnor och barn men även mot män oftast tigits ihjäl. De rättegångar som pågår i Haag mot krigsförbrytare från det forna Jugoslavien skulle, som jag beskriver i min interpellation, kunna bli en historisk vändpunkt. Tyvärr verkar det inte bli på det sättet. Än en gång döms krigsförbrytare för andra brott men inte för de våldtäkter som utförts mot kvinnorna. Som utrikesministern säger är det framför allt staterna i området som skall lagföra de ansvariga. Jag tycker därför att det är positivt att Sverige bidrar med finansiella och personella resurser för att stärka rättssystemet i staterna i det forna Jugoslavien. Frågan är om det räcker. För att det skall bli möjligt att ställa en person inför rätta för krigsförbrytelse krävs att det finns vittnen som vågar framträda och vittna. Som vi alla vet är det inte alls ovanligt att kvinnor som i Sverige utsatts för våldtäkt själva känner skam och skuld. Vad gäller de muslimska kvinnorna i det forna Jugoslavien finns det, som utrikesministern också påpekar, bland många av offren stor tveksamhet mot att ställa upp och vittna, på grund av de skamkänslor som den sociala och kulturella miljön medför. Deras upplevelser blir därigenom ännu mera traumatiska. Den skam de känner gör att de inte ens för sina närmaste, framför allt inte för sina män, kan berätta om det de utsatts för. Det skulle behövas omfattande information och stöd till kvinnorna som utsatts för övergrepp men också till befolkningen i övrigt för att det skall bli möjligt att förmå offren att våga framträda och vittna i samband med de rättegångar som pågår. Här skulle kanske Sverige kunna göra en insats.
Herr talman! Interpellanten och jag är ju helt överens i sak. Vi kan konstatera att vi har kommit en bit på väg när domstolen i Haag hanterar de här frågorna och när man är klar över att systematisk användning av sexuellt våld i väpnade konflikter är att se som krigsförbrytelse. Det är viktigt i sig. När man nu diskuterar en permanent internationell domstol arbetar man dessutom tydligen - det är inte riktigt klart ännu - för att sexuellt våld skall ingå i domstolens jurisdiktion. Det är då inte bara fråga om krigsförbrytelser utan också om brott mot mänskligheten som kan begås i fredstid. Det är även juridiskt väldigt viktigt att allvaret i den här typen av övergrepp erkänns. Det är vidare precis så som Agneta Brendt säger, att det svåra är att få övergreppet bevisat i det enskilda fallet. Det räcker ju aldrig merd att säga att vi alla vet att det har begåtts våldtäkter i t.ex. Bosnien, utan man måste i varje enskilt fall kunna bevisa det. Det här är det svåra, och i det sammanhanget är vittnenas och offrens situation mycket komplicerad. Jag tror att det ligger någonting i det som tas upp i slutet av frågan, nämligen om man kan göra någonting för de här kvinnorna. Jag tror att det är viktigt att på olika sätt lyssna till dem och låta dem berätta sin historia. Bara det är att något överlämna det traumatiska som finns hos dem, oavsett om det sedan kan användas i rättegång eller inte. Det är nästa fråga. Bara det förhållandet att vittnesmål om detta lämnas på det här sättet är väsentligt. Vi har försökt att verka för att detta sker i Sverige och även för att det underlättas i Bosnien och på andra håll. Jag skulle gärna se att det arbetet fortsatte.
Herr talman! Utrikesministern påpekar att straffbarhet för sexuellt våld nu är aktuellt i arbetet med att upprätta en permanent internationell brottmålsdomstol och även att sexuellt våld förmodligen kommer att ingå i domstolens jurisdiktion. Det känns positivt, men tyvärr uppvisar verkligheten i dag en annan bild. Jag trodde när jag skrev min interpellation att våldtäkt fanns med i Genèvekonventionen. Jag har sedan dess fått klart för mig att våldtäkt inte nämns explicit i konventionen. Kvinnor kräver i dag runt om i världen att de skall få ett lagligt skydd och att det också explicit skall utsägas i konventionstext att det internationella regelverket måste stärkas. Jag skulle önska att regeringen verkade för att våldtäkt skall tilläggas bland de brott som anses som krigsförbrytelser i den fjärde Genèvekonventionen första tilläggsprotokollet eller för att man klart anger att tolkningen av konventionen skall vara att våldtäkt skall anses som grov krigsförbrytelse.
Herr talman! Vad angår det som Brendt frågade om måste formuleringen "kränkande och inhuman behandling" tolkas på det sättet att våldtäkt ligger inom detta begrepp. Det är också så som det tolkas i dag, och det är bra att så sker. Skulle vi uttala att den här formuleringen behöver ändras, skulle vi indirekt säga att våldtäkt i dag inte ingår i den, och det vore ett steg tillbaka. Låt oss i stället använda tolkningen att våldtäkt redan ligger i det här begreppet. På det viset kan man hantera frågan inom de domstolar som är behöriga att hantera det här.

Herr talman! Sven Bergström har ställt följande tre frågor till utrikesminister Lena Hjelm-Wallén. 1. Avser utrikesministern att initiera en allmän debatt om Schengenavtalet före riksdagens beslut? 2. Avser utrikesministern att vidta några åtgärder för att föra ut information och initiera någon sådan debatt? 3. Ser utrikesministern några komplikationer när det gäller Schengen och rättssäkerheten? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag börjar med att svara på Sven Bergströms frågor om åtgärder för att föra ut information och initiera debatt. Men först en kort beskrivning av bakgrunden. Schengensamarbetet har sin bakgrund i EU:s målsättning att varor, personer, tjänster och kapital skall kunna röra sig fritt över gränserna, alltså det man brukar kalla de fyra friheterna. Tre av dessa är genomförda. När det gäller den fria rörligheten för personer har en hel del genomförts, t.ex. rätten att arbeta och utbilda sig i ett annat medlemsland. Full rörelsefrihet för personer har emellertid inte uppnåtts på grund av att man inte inom EU har kunnat enas om hur ett avskaffande av gränskontrollerna för personer skall gå till. På grund av detta har tio av EU:s medlemsländer beslutat att gå sin egen väg genom det s.k. Schengenavtalet. Enligt detta har eller skall gränskontrollerna för personer avskaffas mellan dessa länder. Ett mycket viktigt skäl till att regeringen undertecknade Schengenavtalet den 19 december 1996 är den nordiska passfriheten. Den har funnits i mer än 40 år, och vi vill både värna och utvidga den till hela Schengenområdet, dvs. nästan hela EU. Ett annat viktigt skäl är att möjligheterna till brottsbekämpning ökar genom att vi kan delta i ett utvecklat rättsligt samarbete och polissamarbete, vilket också innefattar tullen i dess brottsbekämpande verksamhet. Så till Sven Bergströms frågor. Regeringen har vid ett flertal tillfällen och på olika sätt informerat om Schengenavtalet. Jag har under perioden mars 1995 till dags dato i riksdagen svarat på sammanlagt tre interpellationer och två frågor om Schengensamarbetet. Utöver detta har andra statsråd svarat på ytterligare två interpellationer och en fråga. Vidare har regeringen lämnat information i kammaren, dels i juni 1995 inför ansökan om tillträde till Schengensamarbetet, dels i mars 1996 inför Sveriges observatörskap i maj 1996. Justitiedepartementet har även regelbundet informerat EU-nämnden och justitieutskottet om Schengensamarbetet. I maj 1996 gav Utrikesdepartementet ut en grönbok om svensk anslutning till 1996/97:80) och i april i år har en departementspromemoria om Sveriges anslutning till Schengensamarbetet presenterats. Promemorian är nu ute på remiss till berörda myndigheter och andra organ (DS Regeringen strävar också efter att nå ut med information till en bredare publik. I april i år gavs ett faktablad om Schengensamarbetet ut i serien UD informerar, som är kostnadsfri. Schengensamarbetet beskrivs också i korthet i populärversionen av regeringens årsberättelse om EU, som givits en mycket bred spridning och tryckts i 80 000 exemplar. Flera debattartiklar har skrivits om Schengensamarbetet. Jag deltog själv i debatten i en av kvällstidningarna i november och tillsammans med statsrådet Schori i en av de större morgontidningarna i december 1996. På olika sätt har således regeringen och enskilda statsråd regelbundet informerat riksdagen och allmänheten om Schengensamarbetet och deltagit i den allmänna debatten. Insatser för att nå ut till allmänheten och för att stimulera debatten kommer att ske även framöver, inte minst i samband med att regeringen i höst lägger fram sitt förslag till riksdagen om godkännande av avtalet om Sveriges anslutning till Schengensamarbetet. Dessutom lämnar Justitiedepartementet regelbundet information till justitieutskottet om viktigare frågor i Schengensamarbetet. Vad gäller Sven Bergströms tredje fråga, om Schengensamarbetet och rättssäkerheten, vill jag när det gäller Schengens informationssystem först understryka att registret helt bygger på nationell rätt. Ingenting som inte lagligen kan föras in i och har förts in i ett svenskt polisregister eller annat register får vi föra in i SIS. De uppgifter om personer som får föras in i SIS är identifieringsuppgifter och uppgifter om varför personen i fråga är registrerad. Registrerad blir den som av någon anledning är efterlyst, eller eftersökt av myndigheter. De efterlysningar eller liknande som får förekomma är efterlysning för förvarstagande för utlämning, meddelande om beslut om införande av en utlänning på spärrlista som fattats av administrativa myndigheter eller behörig domstol, uppgifter om försvunna personer, uppgifter om vittnen och åtalade som skall inställa sig vid domstol eller avtjäna straff och uppgifter om personer för vilka det begärs hjälp med hemlig övervakning eller kontroll. För den sistnämnda kategorin gäller att registret får användas om det sker för att bekämpa brottslighet eller förebygga hot mot den allmänna säkerheten under förutsättning att det finns sannolika skäl till misstanke om att personen begår eller avser att begå synnerligen grova brott.

Denna myndighet består av representanter från Schengenländernas nationella dataskyddsorgan och dess uppgift är att säkerställa att bestämmelserna om skydd för personuppgifter efterlevs. På det nationella planet övervakar Datainspektionen att våra nationella regler om dataskydd för personuppgifter m.m. efterlevs. Jag ser därför inte i detta avseende och inte heller i något annat fall något hot mot rättssäkerheten till följd av Sveriges anslutning till Schengensamarbetet. Däremot ser jag stora möjligheter att möta och bekämpa den grova gränsöverskridande brottsligheten och därigenom öka rättstryggheten i vårt land.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Jag är naturligtvis inte helt nöjd med svaret i alla delar, men det får jag återkomma till. Schengen är ett formellt mellanstatligt samarbete, med målet att skapa fri rörlighet för personer. Men samarbetet har också betecknats som en motor för att driva på EU i federalistisk riktning. När inte EU:s länder kunde enas om att ta bort personkontrollerna vid de inre gränserna skapades Schengensamarbetet vid sidan av EU. Målet är att Schengen skall inlemmas i EU när det anses moget. Mycket talar också för att huvuddelarna av Schengentraktaten kommer att inordnas i EU traktaten vid EU-toppmötet i Amsterdam den 16 och den 17 juni. Det holländska ordförandeskapet vill uppenbarligen inordna Schengenlagstiftningen i Maastricht 2, och därmed skulle den bli gällande EG/EU lagstiftning för de medlemsstater som är med i Sverige och övriga nordiska länder är ännu inte medlemmar i Schengen och har därmed full frihet att säga nej till detta samarbete. Den nya brittiska Tony Blair-regeringen har klargjort att Storbritannien kommer att behålla personkontrollerna vid de egna gränserna, vilket såvitt jag förstår innebär att landet står fast vid sitt nej till Schengen även efter regeringsskiftet. Jag anser för min del att det finns starka skäl för en skeptisk inställning till en svensk anslutning till Schengensamarbetet. Till skillnad från vad som är fallet i våra grannländer Norge och Danmark har inte Schengenavtalet lett till någon allmän samhällsdebatt. Jag tycker att det borde vara en uppgift för de politiska partierna, studieförbunden och regeringen att göra mycket mer än vad som har gjorts för att initiera en sådan debatt. I sitt svar redovisar statsrådet Freivalds vad som har gjorts. Det har förts interpellationsdebatter och det har skrivits debattartiklar. Men det är väl ändå ganska måttliga krav på en allmän och bred debatt att bara redovisa detta. Schengensamarbetet har också marknadsförts som en utvidgning av den nordiska passunionen. Det är emellertid enligt min mening en litet felaktig beskrivning. I Norden har vi passfrihet kombinerad med rätten för varje land att upprätthålla personkontroll vid den egna gränsen. Schengensamarbetet innebär däremot att personkontrollerna vid de inre gränserna helt avvecklas. Avskaffade personkontroller vid gränserna försämrar möjligheten att bekämpa gränsöverskridande smuggling och annan kriminalitet. Det förbättrar inte, det försämrar möjligheterna, enligt min mening. De s.k. kompensatoriska åtgärderna, som skall ersätta pass och personkontroll vid de inre gränserna, skapar nya problem. Att Schengensamarbetet innebär passfrihet är för övrigt en sanning med viss modifikation. Vad jag förstår kan polis kräva att besökare i olika länder skall kunna bevisa att de är medborgare i ett Schengenland varhelst de befinner sig. Flera länder har därför redan infört ett ID-kort - ett plastkort där nationaliteten finns angiven. Man kan alltså säga att Schengenavtalet ger den enskilde medborgaren rätt att i stället för pass ha med sig en annan ID-handling som bevisar vilken nationalitet han har. Skillnaden är inte särskilt stor. Schengensamarbetet innebär också uppenbara problem för rättssäkerheten, även om justitieministern slätar över det. Det tar jag också upp i min tredje fråga i interpellationen. I Norge har professor Thomas Matiesen vid universitetet i Oslo väckt stor uppmärksamhet i debatten. Han har fördjupat sig i Schengenavtalet och pekat på allmänna formuleringar om att målet när det gäller brottsbekämpning är att bekämpa hot mot den allmänna ordningen. Skillnaden mellan kriminella och politiska handlingar som oprecist hotar "den allmänna ordningen" blir mycket diffus. Jag skulle vilja avsluta med några ytterligare frågor till statsrådet Freivalds. Är den svenska regeringen positiv till att föra in Schengensamarbetet eller åtminstone viktiga delar av det i den s.k. första pelaren i EU-samarbetet och därmed göra delar av Schengensamarbetet överstatligt, i enlighet med det holländska ordförandeskapets förslag? Vad medför det i så fall för den nordiska passfriheten?

Herr talman! Först vill jag ta upp frågan om förslaget från ordförandelandet om att införliva Schengensamarbetet i EU. Det är riktigt att ett sådant förslag har framförts. Man skall kanske erinra sig bakgrunden. I toppförhandlingarna har diskuterats det som kallas flexibel integration, nämligen att göra det som Schengensamarbetet innebär och möjliggöra för de länder som vill att gå före andra länder. De skall kunna utveckla och förbättra samarbetet även om inte alla länder kan delta. Anledningen till att Schengenavtalet kom till stånd var att alla inte ville och inte kunde vara med. Då var man tvungen att samarbeta utanför EU:s ram. Om möjligheten till flexibel integration införs är det fullt möjligt att flytta in Schengensamarbetet i EU och fortsätta att utveckla samarbetet inom EU:s ram. Det har varit avsikten ända från första början. Den fråga som ställdes handlade om ifall vi är positiva till Schengensamarbetets överstatlighet. Jag vill erinra om protokollet och att det handlar om mellanstatligt samarbete. Ett införlivande av Schengenavtalet sker genom en mellanstatlig åtgärd. Schengensamarbetet som sådant kan delvis hamna i första pelaren, delvis i tredje pelaren. Vi i Sverige förebrås för att debatten här i landet om Schengensamarbetet har varit mindre omfattande än i Norge och Danmark. Jag vet inte om det är riktigt sant. Det är självklart att frågan har debatterats mycket i Norge, mot bakgrund av att Norge inte är medlem i EU. Att då ingå i ett samarbete med EU av detta slag har naturligtvis inte varit helt problemfritt. Vi har inte motsvarande problem i Sverige. Det kan vara en förklaring till att det inte har blivit så mycket debatt kring frågan. I Danmark finns en del andra problem i sammanhanget, som antagligen också har lett till en mer omfattande debatt - om det nu är så att debatten är mer omfattande där. När det gäller personkontrollens avveckling och dess betydelse för t.ex. smugglingsverksamhet vill jag understryka att Schengensamarbetet inte har någon som helst effekt på möjligheterna att förhindra otillåten införsel eller utförsel av varor. Det finns alla möjligheter att fortsätta med de kontroller vid gränserna som vi gör redan i dag för att komma åt smuggling av förbjudna varor. Det finns inget direkt samband - det vill jag verkligen understryka, eftersom detta är ett missförstånd som upprepas ofta. Sven Bergström sade också att det inte är någon egentlig passfrihet eftersom man ändå måste ha möjlighet att identifiera sig. Kravet på att man i vissa lägen måste kunna identifiera sig har vi i Sverige också. Men det finns ingen skyldighet att införa särskilda regler om ID-kort. Varje land löser det som man önskar, precis som hittills.

Herr talman! Men om det blir en följd av Schengensamarbetet att alltfler länder ställer krav på att man skall kunna identifiera sig och visa handlingar på polisens begäran, vilken är då den avgörande vinsten och skillnaden? Det tar ungefär två minuter att visa passet vid gränskontrollen. De passkontroller som finns i dag i Europa är oerhört smidiga i de allra flesta fall. Det är överdrivet att det skulle vara så krångligt att ha med sig en sådan ID-handling. Om det blir krav på ID-kort blir skillnaden oerhört liten. Justitieministern säger att det inte är någon skillnad mot förut när det gäller möjligheten till gränskontroll. Men vad jag förstår måste det finnas sannolika skäl för misstanke - om justitieministern lyssnar på mig ett ögonblick och inte bara på sin rådgivare. Det kan vara misstanke om att personer har något med sig som är förbjudet eller att det är något annat lurt. En tullare eller en kontrollant vid gränsen får inte gå bara på den gamla intuitionen. Skillnaden är avsevärd om det måste till sannolika skäl. En polis som anser att han måste ingripa mot en person på gatan kan inte göra det godtyckligt. Det måste finnas skäl för misstanke. Det är väl en väsentlig skillnad om det blir på det sättet vid gränskontrollerna. Det är viktigt att ta upp den nordiska passunionen. Den svenska regeringen har i samband med Nordiska rådets möte i november 1995 sagt att det är en förutsättning för Schengenmedlemskap att den nordiska passunionen kan upprätthållas. Att nu till varje pris driva igenom en medverkan i Schengensamarbetet skulle i värsta fall kunna innebära att vi tvingas återinföra passkontroll gentemot Norge, Danmark och Island. Det är en nyordning som knappast skulle uppskattas vid Öresund eller i gränstrakterna i Jämtland och Tröndelag, eller någon annanstans i gränstrakterna i våra nordiska länder. Jag vill fråga justitieministern vilket som går först om det blir en sådan konfliktsituation. Ställer Sverige upp solidariskt med de nordiska grannländerna eller låter vi Schengensamarbetet gå före? Ytterligare en fråga är om vi tvingas införa visum gentemot vissa andra, utomeuropeiska länder som vi i dag kan ha utbyte med utan visum, om vi går in i Schengensamarbetet. Vilka är i så fall de länder som skall diskrimineras i fortsättningen? Justitieministern talar om kampen mot internationell kriminalitet som en viktig orsak för att gå in i Schengensamarbetet. Det är ologiskt att samtidigt allvarligt försvaga ett av de viktigaste instrument vi har i det arbetet, möjligheten till personkontroll vid gränsen. Jag skulle gärna vilja att justitieministern utvecklar det.
Herr talman! Anledningen till att jag konfererar med min rådgivare är att jag utgår ifrån att Sven Bergström vill ha så exakta svar som möjligt. Därigenom kan jag säkerställa det. Schengensamarbetet påverkar inte ett dyft möjligheten att ha regler för att de som passerar gränsen skall visa ID-kort. Varje land har sina regler för när, hur och varför en person skall kunna identifieras. Det är inte frågan om att ersätta passkontroll med ID kontroll. Varje land har den ID-kontroll man vill, precis som vi har i Sverige. Även i Sverige är man ibland tvungen att styrka sin identitet. Sven Bergström har helt missuppfattat vad Schengensamarbetet innebär när det gäller möjligheten att kontrollera varusmuggling. Det finns ingenting som påverkar reglerna för ingripande och kontroller som syftar till att komma åt otillåtna varor. Den debatten förde vi när Sverige blev medlem i EU. Det ledde till att man trodde att varukontrollen skulle minska. Det visade sig att vi inte använder vår tullkontroll för godtycklig kontroll. Det verkade som om Sven Bergström tyckte att det var eftersträvansvärt att ha möjlighet att göra godtyckliga kontroller. Det har vi aldrig haft i Sverige. Det handlade om att det måste finnas en viss grad av misstanke för att ingripa. Det kräver varje rättsstat. När man ingriper mot en individ skall det ske på basis av någon misstanke. Det visar sig när det gäller tullen att den erfarenhet som tullare har räcker för att göra kontroller. Det konstaterade vi redan för några år sedan. Därvidlag är det ingen skillnad när det gäller införandet av Schengensamarbetet. Det är en direkt missuppfattning. Sven Bergström frågar om vi är solidariska med den nordiska passunionen. Jag vill erinra honom om att anledningen till att frågan över huvud taget kom upp i Sverige var att man i Danmark deklarerade att man ansåg sig tvungen att gå med i Schengensamarbetet därför att man inte ville ha någon personkontroll i gränsen mellan Tyskland och Danmark. I solidaritet med den nordiska passunionen ansåg vi att vi måste utvidga samarbetet under förutsättning att de stater som icke är medlemmar, dvs. Norge och Island, och självfallet Finland också kunde vara med. Det har varit själva utgångspunkten, och det är fortfarande det viktigaste skälet för oss att ingå i detta samarbete. Att vi dessutom vinner den fördelen att vi kan utnyttja det betydligt mer moderniserade och effektiva system som Schengen erbjuder när det gäller att komma åt grov gränsöverskridande brottslighet ser jag som justitieminister som ett klart positivt inslag. Men själva utgångspunkten för detta samarbete har varit att rädda den nordiska passunionen inom ramen för Schengensamarbetet. När det gäller visumfrågan är det sant att det på den lista som finns över visumländer förekommer några mycket små länder - ett par öriken i världen - som vi inte har på vår visumlista - antagligen av det skälet att någon därifrån aldrig har rest hit. De länderna måste vi införa på vår visumlista. I den mån det över huvud taget berör någon fysisk person är det naturligtvis att beklaga - vi har ingen ambition att utöka visumtvånget - men det är en ytterst marginell fråga.
Herr talman! Jag förstår inte varför justitieministern blir så upphetsad om hon har starka argument på sin sida. Jag har aldrig förordat godtycklig kontroll. Däremot har jag stort förtroende för det sätt som våra tullare och gränskontrollpoliser har jobbat på tidigare. Jag är litet orolig över att justitieministern inte alls är orolig över dessa frågor. Varför skulle debatten vara så upphetsad i Norge och i Danmark om det inte fanns skäl för oro? Jag noterar att jag inte fick något riktigt svar på frågan jag ställde. Vilket föredrar justitieministern om situationen ställs på sin spets? Är det att ha kvar den nordiska passunionen och stanna utanför Schengen, eller är det att gå in i Schengen och lämna Norge, Island och Danmark därhän? Den frågan måste regeringen vara beredd att svara på. Jag skulle gärna vilja säga några ytterligare ord om den grova gränsöverskridande brottsligheten. Jag tycker att det är väldigt tveksamt om man skall upprätta ett så stort samlat register med stora risker för läckor och missbruk, och där brottslingar som begår grova brott blandas med människor som kan förväntas begå brott. Det har t.o.m. talats om att eftersökta vittnen skulle kunna tas med i registret. Det vet jag inte säkert. Det kanske justitieministern kan klarlägga. Kan justitieministern känna trygghet inför att ett så gigantiskt och stort system inte missbrukas, dvs. att läckor uppstår och uppgifter kommer på drift? När det gäller personskyddet kan jag säga att man har haft ett utskottsförhör i det norska stortinget. Där talade direktören för Datainspektionens norska motsvarighet Georg Apenes. Han ställde sig mycket tveksam till personskyddets ställning i Schengen. Han sade så här: Jag har intrycket att vi i vår iver att ta de stora hajarna förser oss med redskap som påminner om räktrålare. Han syftar då på de enorma dataregistren för kontroll. Om jag har förstått det rätt sitter Apenes också med i en tillsynsmyndighet för dataskydd. Herr talman! Kan jag få en halv minut till?
Herr talman! Jag tackar för klargörandet att Sven Bergström inte förordar godtycklighet, även om han använde uttrycket. Jag tror att jag har varit nästan övertydlig när jag har förklarat att ambitionen att bevara den nordiska passfriheten har varit helt avgörande för Sveriges agerande så här långt. Det kommer också fortsättningsvis att vara så. Det är inte vi som har problem med den frågan. Som Sven Bergström vet kan Norge ha vissa problem, fast man har förklarat att man är nöjd med avtalet som det föreslås i toppförhandlingarna. Danmark har vissa andra problem. Det är bara att hoppas att de kan lösa sina problem, eftersom vår gemensamma ambition är att bibehålla den nordiska passfriheten. Det finns en allmän utbredd rädsla för stora samlade register. Vi får mer och mer av gränsöverskridande brottslighet. Det är en konsekvens av att människor numera rör sig över gränserna. Inte minst är det de som är ute i brottsliga syften som utnyttjar den ökade friheten och de nya kommunikationsmöjligheter som finns. När det gäller att bekämpa den brottsligheten måste vi naturligtvis också effektivisera våra metoder. Jag vill återigen, för att det skall bli väldigt tydligt och klart, understryka att vilken information som finns i dessa register för Sveriges del helt och hållet styrs av svensk lagstiftning. Det är samma registrering som vi har i dag som skall finnas i detta system. Andra länder har sin lagstiftning. Jag tyckte att jag nämnde vilket system vi har för att skydda den personliga integriteten. Det är en mycket viktig fråga. Den har tillmätts mycket stor betydelse i Schengenavtalet. Det har byggts upp både ett regelverk och en kontrollfunktion för att säkerställa att felaktiga uppgifter inte kommer in i registret och att dessa inte sprids på ett otillbörligt sätt. Detta är naturligtvis centralt för Schengensamarbetet och i minst lika stor utsträckning för den registerverksamhet som vi redan bedriver i Sverige i dag.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta mot bakgrund av den senaste tidens tillbud i färjetrafiken. Jag vill inledningsvis betona att alla olyckor eller tillbud som inträffar är oacceptabla, och att det är av största vikt att olyckor så långt möjligt kan förebyggas. Kommittén har speciellt inriktat sig på förhållanden som rör passagerartrafik. Mot bakgrund av att sjöfarten är en internationell verksamhet anser kommittén att en förutsättning för god sjösäkerhet är att de regler som skall gälla för sjöfarten är internationellt accepterade och att Sverige därför även fortsättningsvis i första hand bör bedriva sitt grundläggande sjösäkerhetsarbete inom ramen för IMO. Under senare år har passagerarfärjors säkerhet höjts väsentligt. Sverige har varit pådrivande i det arbetet. Fartygens skydd mot brand och inträngande av vatten har ökat. Kraven på säkert handhavande har också ökat. Tillämpningen av hamnstatskontroller skall garantera att även fartyg från andra nationer har samma grundläggande säkerhet som svenska fartyg. Av den internationella statistiken framgår att Sverige tillhör den region i världen där passagerarfärjors säkerhet är som bäst. Denna slutsats innebär inte att risken för allvarliga olyckor är eliminerad. Med säker avses i detta sammanhang att färjor till respektive från Sverige är minst lika säkra som övriga allmänna transportmedel i regionen. I en interpellationsdebatt för ett par veckor sedan betonade jag vikten av införandet av ISM-koden. Genom ISM-koden angrips väsentliga delar av vad som numera är den egentliga säkerhetsproblematiken, nämligen den mänskliga faktorn. Tekniken sätter inte längre gränser för vad som kan göras, utan begränsningen finns i systemen av människor och teknik. Förväntningarna på ISM-kodens säkerhetshöjande verkan är höga. Det krävs dock ytterligare någon tid för att arbeta in ISM-koden. Slutligen vill jag säga att Sjösäkerhetskommitténs förslag till åtgärder som ytterligare kan öka sjösäkerheten är under beredning i Regeringskansliet, och vi kommer längre fram att presentera våra förslag till vilka åtgärder som bör vidtas.
Herr talman! Tack för svaret. Jag vill erinra om bakgrunden till denna interpellation, som jag lämnade till statsrådet den 16 i förra månaden. För det första hade en då avstängd befälhavare med sitt fartyg - en superfärja - släpat ca 8 ton farledsutprickning och bottenankare genom en mycket känslig del av Stockholms farleders bottenfaciliteter. För det andra hade en lots somnat, vilket fick till följd att ett fartyg gick på grund. För det tredje var det en rättegång i Finland med anledning av en grundstötning i Fårösundsleden. För det fjärde inträffade något i samma veva som jag lämnade interpellationen. Det var en sovande rorsman på ett fartyg som gick genom det starkt trafikerade Öresund. Det kunde ha blivit ett eländes elände. Människoliv kunde ha gått till spillo. Detta fungerade i 40 minuter, tills en sandrevel tog emot. Tack vare en autopilot blev det inte värre än så. När det påstås att lotsen ombord på ett av dessa fartyg hade somnat vid ratten och att en styrman på bryggan hade varit sysselsatt med någonting annat blir i alla fall jag mycket tvivlande vad gäller säkerheten till sjöss. Jag skulle nästan vilja säga att det inte var så här förr. Jag hävdar här och nu - det gjorde jag även i min interpellation - att säkerhetsreglerna i färjetrafiken bör skärpas, dels med hänsyn till de egna passagerarna, dels med hänsyn till riskerna för andra fartyg i samma farleder. Statsrådet talar om ISM-koden. Det är säkert bra att den kommer att inarbetas. Men jag vill ändå fråga: Är statsrådet beredd att vidta verkligt kraftfulla åtgärder i det här fallet? Och vilka åtgärder arbetar statsrådet med tillsammans med medarbetare och någon eller några från Sjösäkerhetskommittén? Jag klagar inte på svaret, men det finns mycket mer som statsrådet skulle kunna delge alla oss presumtiva, eller kanske redan befintliga, färjepassagerare. Det har onekligen uppstått en oro bland oss vanliga passagerare i sjöfarten och inte minst bland dem som har sjöfarten som yrke.
Herr talman! Som gammal riksdagsledamot känner jag väl till, precis som Göthe Knutson, att protokollet förs i en viss ordning. Jag har därför inte för avsikt att återupprepa det som jag sade för en mycket kort tid sedan om dessa incidenter och om vad som bör göras när det gäller dem. Göthe Knutson frågar om jag är beredd att vidta kraftfulla åtgärder för att öka säkerheten. Som jag sade redan i svaret förbereder vi inför årets budgetproposition förslag som grundar sig i Sjösäkerhetskommittén. I den mån riksdagen behöver fatta beslut om dessa saker kommer det i budgetpropositionen. På en del områden handlar det om uppdrag till Sjöfartsverket. Det är då sådana som regeringen själv kan lämna. I dag har jag av beredningstekniska skäl ingen möjlighet att gå in på de olika förslag som ligger hos Sjösäkerhetskommittén. Jag kan bara säga att uppslutningen bakom de förslag som Sjösäkerhetskommittén har lagt fram är mycket god bland de remissvar som vi nu håller på att granska. Detta kommer säkert också att återspeglas i budgetpropositionen.
Herr talman! Statsrådet försäkrade mig nästintill övertygande att det åtminstone kommer att läggas fram förslag om kraftfulla åtgärder. Men jag kan ta ett exempel. Låt oss säga att det finns två befattningshavare på bryggan. Den ena sysslar med någonting annat i stället för att vara just den reservkraft eller säkerhet som rimligen bör finnas när man trafikerar en så här, i förhållande till fartygens storlek, trång farled; det är ju en exceptionellt trång farled in till Stockholm i förhållande till de stora färjorna och även andra fartyg. Jag undrar om det är tillräckligt. Och då kommer jag till frågan: Vad säger rederierna om det förslag som man nu har tagit fram? Det föreligger ju nu remissvar när det gäller det arbete som har pågått och som skall fortsätta att beredas. Min fråga till statsrådet är alltså: Finns det ett gensvar hos bl.a., eller kanske främst, rederierna för de åtgärder som jag för min del anser är nödvändiga?
Herr talman! Göthe Knutson ställer en mycket konkret fråga om det är rimligt att den ena befattningshavaren - om det finns två på bryggan - sysslar med någonting annat. Frågeställningen är sådan att svaret måste bli nej. Det är ungefär samma typ av fråga som: Har du slutat att slå din fru? I övrigt är det naturligtvis en fråga som gäller ISM-koden; tekniken skall samverka med den mänskliga faktorn. ISM-koden handlar faktiskt precis om det. I och med att vi alla är överens om att denna internationella kod - det handlar ju faktiskt om fartyg i internationell trafik - är oerhört viktig har jag också svarat på den frågan. Det är ingenting som riksdagen eller regeringen behöver fatta ett nytt beslut om. Det skulle ju betyda att vi inte trodde på de gamla beslut som vi faktiskt redan har antagit när vi har ratificerat
Herr talman! Tack statsrådet! Med en lätt travestering skulle man kunna fråga en befattningshavare som har ansvaret för rodret och ratten på ett fartyg: Har du slutat att somna vid ratten? Jag konstaterar att statsrådet har en ambition att göra sitt bästa. Men eftersom det faktiskt har inträffat så många olyckor, incidenter, förlisningar och grundstötningar och den mänskliga faktorn ständigt återkommer måste vi uppenbarligen göra mera. Jag pläderar inte för exceptionellt ökade utgifter för rederierna. Men en förfärlig tragedi - Estoniakatastrofen - och också andra tragedier finns i bakgrunden. Oron hos allmänheten är väldigt stor. Dessutom finns det också andra trafikanter till sjöss. Som vanlig fritidsseglare är man många gånger mer än orolig över vad som kan hända på grund av märkliga och ibland ansvarslösa beteenden hos dem som för andra fartyg.
Herr talman! Jag kan försäkra Göthe Knutson och alla andra att sjösäkerheten är en av de frågor som den här regeringen prioriterar mest av allt när det gäller efterdyningarna till den stora Estoniakatastrofen. Men som Göthe Knutson också sade handlar det inte bara om den katastrofen. Andra saker har också hänt. Därför behövde också, precis som jag har sagt vid tidigare diskussioner av det här slaget, organisationen av incidentrapporteringen t.ex. på Sjöfartsverket förbättras. Och så har gjorts. Jag vill påstå att sjösäkerheten, i och med Sjösäkerhetskommitténs förslag och underhandsförbättringar på Sjöfartsverket, mycket påtagligt har förbättrats under de senaste åren. Det gäller både fartyg som går under svensk flagg och fartyg som går på svensk hamn via hamnstadskontrollen.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig hur jag kommer att hantera problemen med den nuvarande dåliga kontrollen och säkerheten beträffande lastsäkring hos en stor del av färjerederierna. Säkring av last, både på fartyget och inom varje lastbärare, är mycket viktig ur sjösäkerhetssynpunkt. Då ett stort antal olika aktörer deltar i lastsäkringsarbetet vid terminaler, industrier och fartyg är det viktigt att tydliga regler finns och att de efterlevs. För drygt ett år sedan gav regeringen Sjöfartsverket i uppdrag att bl.a. göra en översyn av nuvarande regler för lastsäkring samt kartlägga efterlevnaden av dessa. Vidare skulle verket, om behov förelåg, lämna förlag till tydligare regler, alternativt utökade möjligheter för kontroll av efterlevnaden av befintliga regler. Uppdraget lämnades mot bakgrund av de svåra fartygsolyckor med konsekvenser för människoliv och miljö som inträffat de senaste åren samt de allvarliga tillbud som inträffat på grund av att last förskjutits. Sjöfartsverkets redovisning av uppdraget kom in till departementet i slutet av april i år. Rapporten innehåller bl.a. vissa överväganden om hur en ökad samsyn mellan de olika myndigheter som har ansvar för tillämpning av och tillsyn över regler om lastsäkring skall uppnås. Vidare lämnas förslag till kontakter med EU och utveckling av tillsynsverksamheten. Sjöfartsverkets rapport utgör ett bra underlag för den fortsatta bedömningen av hur man skall komma till rätta med problemen.
Herr talman! Tack för interpellationssvaret!

I detta arbete har även Institutet för transportforskning medverkat. Vi kan konstatera att om lasten i ett fartyg förskjuts får fartyget slagsida. Egentligen skötte man det här mycket bättre på den tiden då det var segelfartyg som svarade för transporterna till sjöss. Då visste man vad det handlade om. Men här kör man ombord långtradare lastade med containrar som sedan kan fara både hit och dit, därför att de uppenbarligen inte i mer än viss utsträckning är säkrade, dvs. ordentligt fastsurrade. Det finns också siffror på detta. Jag tycker att det var en häpnadsväckande redovisning vi kunde ta del av i en artikel i Svenska Dagbladet den 13 maj i år. Där framkom att endast en fjärdedel av lasterna var ordentligt surrade, eller hur man nu vill beteckna lastsäkringen. Det visade sig också - det här är alltså Sjöfartsverkets siffror - att det varje år transporteras omkring 500 000 dåligt säkrade laster med färja via svensk hamn. Vi vet att en polsk färja förliste i storm i södra Östersjön år 1993 och att 54 människor, framför allt sådana som hade sin försörjning som transportörer, dvs. långtradarchaufförer, miste livet. Detta berodde på att det var en dåligt säkrad last. Fartyget hade i och för sig sannolikt hållit måttet, men inte när lasten far omkring. Sedan visar det sig att man trots att detta fruktansvärda har hänt - och nu är det fråga om rederiers ansvar - fortsätter att fara omkring på haven med de här inbyggda riskerna. Det räcker egentligen med att det blir mycket storm och att några har slarvat för att människoliv skall vara i utomordentligt stor fara. I det läget frågar jag nu ministern: Vilka åtgärder är att föredra här? Är det att be EU om hjälp, eller skall vi försöka klara det nationellt?

Herr talman! Ja, det kanske var bättre förr när man hade segelfartyg på det här området. Men det berodde ju på att man då i princip hade styckegods på allting. Då var det hur man säkrade lasten på fartyget som var betydelsefullt. I dag är en mängd aktörer inblandade, om man kan uttrycka sig så. Det handlar om terminaler, det handlar om industrier och det handlar om fartygen. Det betyder också att det är en mängd olika myndigheter som berörs, och det är där jag tror att det stora problemet ligger, åtminstone på nationell basis. Det är en stor mängd myndigheter som har ansvar för lastsäkringen, beroende på att det är en intermodaltransport. Det är Järnvägsinspektionen, Sjöfartsverket och Vägverket som är föreskrivande myndigheter. Det är också så att det är Järnvägsinspektionen och Sjöfartsverket som har tillsyn inom sina ansvarsområden, medan det är polisen som har tillsyn över landsvägstrafikens lastsäkring. Det här får konsekvenser. Det blir nämligen rätt komplicerat i det sista ledet - eller mellanledet, vilket det nu kan vara - för Sjöfartsverket att gå in och kontrollera lastsäkringen inne i en lastbil, särskilt om det är en plomberad lastbil. Det är väldigt mycket där problemet ligger. Det stora problemet består icke i att man surrar själva lastbilen för dåligt, utan det stora problemet - detta är alla experter eniga om - är att lasten i lastbäraren är dåligt surrad. Vad som nu sker är att TFK ger ut en handbok med råd och anvisningar om hur man skall lasta och transportera gods som ser till hela logistikkedjan. Det är viktigt att göra rätt från början, och man gör därför ett undervisningsmaterial med video och all modern teknik för att lära ut lastsäkring redan i industrin. Att jobba med att göra rätt från början tror jag är ett oerhört viktigt arbete. Sedan finns det en mängd andra saker man också kan göra, men dem kan jag återkomma till.
Herr talman! Jag skall i mån av ringa förmåga försöka medverka till att ytterligare en interpellation hinns med. Jag håller med om det statsrådet sade - vi spar tid på det viset också. Jag har dock en fundering. För ungefär ett år sedan visades ett mycket alarmerande TV-program, och sannolikt fanns det också ett antal artiklar i dagspressen, om den här problematiken. Nu är det på tiden att man tar itu med det här. Det finns de som säger att rederierna förlitar sig på att polisen och de andra som statsrådet har åberopat skall kontrollera det hela. Jag delar statsrådets uppfattning om de problem som finns inne på lastbärarnas flak. I en del fall verkar det som om långtradarchaufförer tog på sig rena självmordsuppdragen med tanke på vad som kan hända, vilket också den polska färjeförlisningen så brutalt visade. Nu får vi hoppas på det svar jag nämnde förut och som också nämndes i de artiklar jag talade om, nämligen att någon måste ta itu med det här. Ett alternativ är att vi tar itu med det nationellt, och det är då Sjöfartsverket som har synpunkter på det här. Det andra förslaget är att vi ser till att EU tar initiativ och att det blir mycket stabila och krävande regler.
Herr talman! Båda åtgärderna behövs. Vi behöver förbättra arbetet på både det nationella och det internationella området. Vissa rederier är i dag väldigt bra på att gå in och kontrollera. Det är rederiet som har ansvaret när lasten finns ombord på fartyget. Sjöfartsverket arbetar på att bättre kontrollera de lastbärare som lastas in i fartygen. Men när det gäller tillsynen blir det trots allt fråga om stickprovskontroller. Även om man kan göra tätare stickprovskontroller och förbättra effektiviteten rör det sig ändå bara om stickprov. Det behövs ett större tillsynsansvar och en bättre samverkan, och det arbetar man med, inte minst på Sjöfartsverket. Men - och det är alldeles riktigt som Göthe Knutson säger - detta är också en fråga för EU. EU arbetar med lastsäkring, men man skulle kunna driva den frågan ännu hårdare. Därför har vi från Sverige tagit upp frågan med det generaldirektorat som i första hand sysslar med detta - och detta för att driva fram gemensamma regler inom unionen som ligger helt i linje med den tidigare nämnda Sjösäkerhetskommitténs förslag.
Herr talman! Jag är inte missnöjd med statsrådets svar. Men jag vill bara höra vad statsrådet har för synpunkt på följande - och gärna om den är möjligt att verifiera. Jag läser ur artikeln i Svenska Dagbladet: "De få rederier som själva kontrollerar att last som tas ombord är ordentligt säkrad underkänner - och vägrar att ta ombord - mellan 40 procent och 2 procent ." Jag tolkar detta så att det är Silja Line som är ett gott föredöme. Övriga vet vad det rör sig om för fordon. Detta är utgångspunkter, och jag avslutar med dessa.
Herr talman! Utan att gå in på enskilda rederier och företag kan jag ändå säga att det finns goda exempel som naturligtvis bör vara föredömen för övriga rederier. Det är också dessa goda exempel som Sjöfartsverket nu tar fram. Det går att konkurrera även om man gör rätt från början, och det är precis det som Sjöfartsverket jobbar med.

Herr talman! Tomas Högström har frågat mig om jag är beredd att medverka till att uppgift om ursprungsland tas bort ur körkortet. Inom Europeiska unionen har utfärdats direktiv om körkort. Som skäl för att införa gemensamma bestämmelser om körkort har rådet anfört bl.a. att detta har gjorts för att underlätta den fria rörligheten av personer inom unionen och för att bidra till att förbättra trafiksäkerheten. Körkortsdirektivet innehåller bl.a. regler för körkortets utseende och innehåll samt regler för dess utfärdande. Sverige är som medlem i Europeiska unionen skyldigt att införliva direktiv i de nationella författningarna. Uppgift om födelseort är obligatorisk på de körkort som medlemsstaterna i Europeiska unionen utfärdar efter den 1 juli 1996. Födelseorten är den ort där en person råkar vara född och anger således inte personens nationalitet, etniska tillhörighet eller religiösa övertygelse. Redan under förhandlingarna om att införa körkort av kontokortsformat i rådets direktiv om körkort framförde Sverige åsikten att uppgiften om födelseland borde göras frivillig. Vi lyckades dock inte få tillräckligt gehör för vår inställning, bl.a. beroende på att vissa stater i Europa behöver uppgift om födelseort för att kunna identifiera körkortshavaren. I dessa stater finns varken personnummer eller centrala körkortsregister. Jag är dock fortfarande beredd att verka för att uppgiften om födelseort tas bort från körkortet eller att det i vart fall skall vara en frivillig uppgift.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Bakgrunden till min interpellation är att jag har träffat en grupp nya svenskar, och vi diskuterade problem som man möter när man är invandrare i Sverige och har en annan nationalitet i botten och sedermera förvärvar ett svenskt medborgarskap. En av dessa personer var mycket upprörd och visade mig sitt körkort. Han sade: Jag har varit svensk medborgare i 18 år. Jag kan inte acceptera att det svenska systemet pekar ut mig som turk. Turkiet är det land som jag en gång flydde ifrån. Detta är bakgrunden till interpellationen. När jag kontrollerade med branschorganisationerna bekräftade man den uppgiften. Nu är det inte fullt så illa som jag påstår i min interpellation. Utifrån uppgiften om födelseort kan man många gånger utläsa ursprungsnationalitet. Då har min interpellation bäring. Det kan inte vara vår uppgift att ha ett körkortssystem som försvårar för många av våra nya medborgare och som innebär att de känner sig besvärade och utpekade. Jag skall ta fasta på statsrådets svar där hon säger sig vara beredd att verka för att uppgiften om födelseort tas bort från körkortet eller att det i vart fall skall vara en frivillig uppgift. Det är jättebra. Men då frågar jag mig: Hur skall det arbetet gå till? När kan vi förvänta oss några resultat?
Herr talman! Problemet är inte obekant för mig och för oss på departementet. Vi får många brev, förfrågningar och överklaganden där man ber att få slippa detta. Tyvärr finns den möjligheten inte i dag. Det är också viktigt att skilja mellan nationalitet och födelseort. Nationaliteten får inte anges, eftersom det inte rör sig om någon passhandling. Också sådana saker måste man skilja mellan. Födelseorten anges i passet. Men körkortet är ingen passhandling. Det skall kunna användas som en ID-handling och framför allt är det en handling som visar att man har rätt att framföra fordon. Tomas Högström frågade när man kan vänta sig en förändring. Ja, det pågår ett arbete med en översyn av körkortsdirektivet, och en arbetsgrupp har tillsatts för att börja jobba med frågan. Vi deltar aktivt i det arbetet. Men det är inte bara vi i Sverige som har denna inställning, utan det har några andra länder också. Vi kommer naturligtvis att skapa allianser, och det är väl bra att man gör det också på politisk nivå.
Herr talman! Som statsrådet sade är det inte bara vi som arbetar med den här frågan utifrån den inställning som statsrådet redovisar. Systemets utformning inom Europeiska unionen är anpassat till länder som inte har centrala körkortsregister och personnummer. Jag kan mycket väl förstå att det kan innebära en del problem i arbetet med att förändra det gällande systemet. Faktum kvarstår att angivandet av födelseort i denna identitetshandling innebär för många ett problem och uppfattas av många som ett problem. Men jag nöjer mig med det svar som statsrådet har lämnat. Jag konstaterar att vi i stort är överens om att åtgärder måste vidtas. Tack så mycket.

Herr talman! Olle Lindström har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att hjälpa inlandssågverken med skogsråvara. I flera olika sammanhang har jag framhållit skogsnäringens stora betydelse för vår sysselsättning och försörjning. Vi har, om vi ser på landet som helhet, till skillnad från många andra länder i Europa och övriga världen fördelen att ha ett stort växande skogskapital. Det ger ett underlag för en betydande sysselsättning och en växande exportindustri. Betydelsen för sysselsättningen är särskilt stor i glesbygden och inte minst i norra Sveriges inland. En grundläggande förutsättning för en slagkraftig skogsindustri är en över tiden säkrad råvaruförsörjning. Därför föreskriver skogsvårdslagstiftningen både aktiva skogsvårdsåtgärder och en ansvarsfull och långsiktig hushållning med skogskapital. Som Olle Lindström känner till pågår en utvärdering av bl.a. skogsvårdslagen. I vissa delar har Skogsstyrelsen redan redovisat sina bedömningar till regeringen. I början av nästa år får vi den fullständiga redovisningen. Detta arbete kommer att utgöra underlag för ställningstaganden till om lagstiftningen behöver ändras för att säkra skogspolitikens produktionsmål. Olle Lindström lyfter särskilt fram Norrbotten i sin interpellation och pekar på obalansen mellan kustoch inland när det gäller industrikapacitet och råvarutillgångar. Den kustlokaliserade skogsindustrin har stora skogstillgångar i inlandet. Det är naturligt att dessa företag i första hand tillgodoser sina egna behov. Några möjligheter att styra deras virkesleveranser har inte statsmakterna. Företagen måste få arbeta på marknadsmässiga villkor. Inlandssågverken borde dock ha en mer gynnsam ställning när det gäller virke som bjuds ut på inlandsmarknaden än vad kustföretagen har. Transportavstånden för dem är ju kortare och borde leda till en bättre betalningsförmåga. Dessutom minskar transportstödets kostnadsnackdelar i samband med vidareförsäljningen av dessa förädlade råvaror. Olle Lindström tar också upp frågan om virkesleveranser från de statliga skogarna. På den tiden Domänverket var ett affärsverk hade staten den uttryckliga politiken att förse inlandsindustrin med råvara från statens icke obetydliga skogsinnehav. Denna möjlighet upphörde vid börsintroduktionen av Assi Domän, en introduktion som varmt förespråkades av De områden som undantogs vid Domänverkets bolagisering är till stor del fjällmark och rymmer en förhållandevis mycket liten skogsareal. Undantaget motiverades nämligen i första hand av samernas särskilda rättigheter inom dessa områden, som ligger ovanför odlingsgränsen i Norrbotten och Västerbotten och inom renbeteslanden i Jämtland. De särskilda regler som gäller skogsbruk inom dessa lågproduktiva och klimatiskt ofta kärva områden finns i skogsvårdslagen. Av de förhållandevis små virkesvolymer som kan avverkas på den statliga marken bjuds ungefär hälften ut som rotposter på marknaden på sedvanliga villkor. Resterande säljs som leveransvirke, varvid ungefär hälften är förbehållen lokala sågverksföretag genom särskilda avtal. Innevarande säsong har nästan allt utbjudet virke köpts av inlandsföretagen. Eftersom så stor del av den svenska skogsindustriproduktionen exporteras och Sverige jämfört med konkurrentländerna har sämre klimatiska förutsättningar för skogsproduktion är det nödvändigt att försöka öka värdeutbytet av skogsråvaran. Vi måste satsa på nya produkter och på effektiv och långtgående förädling. Mot den bakgrunden har regeringen aviserat extra insatser för forskning och utveckling särskilt i den träbearbetande sektorn. En förutsättning för framsteg är dock att de olika delbranscherna också själva ställer upp ekonomiskt och att man samarbetar i utvecklingen för framtiden. Här behövs åtaganden, inte minst från sågverksföretagens sida. En sådan utveckling är nödvändig för att inlandets skogsindustri genom en tillräcklig betalningsförmåga skall kunna säkra ett råvarubehov i balans med den möjliga skogsproduktionen.

Herr talman! Tack, näringsministern, för svaret på min interpellation. Jag delar näringsministerns uppfattning om skogsnäringens stora betydelse för sysselsättningen, exporten och vår handelsbalans. Vidare har både den gamla och den nya skogsvårdslagen tillsammans med aktiva skogsvårdsåtgärder lett till att skogstillväxten i Sverige är mycket god. Skogsuttaget, som ligger på ca 70 % av tillväxten, har hittills bedömts som rimligt på grund av att åldersfördelningen inte i alla delar av landet är den önskvärda. I Norrbotten är ju läget att de kustlokaliserade industrierna äger mycket stora skogsarealer i inlandet, vilket innebär att skogsråvaran i huvudsak transporteras till kusten. Dessa industrier har byggts ut och effektiviserats och kräver därför mer av råvara än tidigare. Inlandssågverkens möjlighet att skaffa råvara har därmed försämrats. De tvingas att importera från både Finland och Ryssland. Än värre skulle det kunna bli om ytterligare stora reservatsavsättningar skulle ske. Exempelvis Jokkmokks Trä AB är ett sågverk som är lokaliserat mitt i Norrbottens skogsland med 14 mil till närmaste större sågverk. Trots detta måste relativt stor volym av deras råvara importeras. Jokkmokks Trä har ökat vidareförädlingen och räknar inte med något ökat råvarubehov utan nöjer sig med ungefär det som man behöver i dag, 70 000 skogskubikmeter. Som jag skrivit i min interpellation är jag också medveten om att ministern inte kan peka med hela handen och ge direktiv om hur skogsindustribolagen, som äger stora skogsarealer i inlandet, skall göra med sin råvara. Däremot borde Statens fastighetsverks skogsuttag i större utsträckning än nu kunna styras till köpsågverken i inlandet. De är inte ute efter någon subvention utan betalar givetvis gällande marknadspriser. De allra flesta av inlandssågverken har ju till betydande del byggts upp med statligt lokaliseringsstöd. En positiv faktor i beslutsunderlaget har ju varit just råvarutillgången. Näringsministern säger att på den tiden Domänverket var affärsverk hade staten den uttryckliga politiken att förse inlandsindustrin med råvara. Då borde ju samma sak kunna gälla i dag, Anders Sundström. Statens fastighetsverk är ju ett affärsverk. Enbart inom Jokkmokks kommun utgör det möjliga uttaget på skogsmarken mer än hälften av industrins behov. Jag har erfarit att samarbetet dock är gott mellan samtliga aktörer på marknaden. Men verkligheten innebär ju ändå en fortsatt stor import. Vore det inte en bra regionalpolitisk åtgärd att hjälpa inlandssågverken med råvara via statens egen skog? Det är en regionalpolitisk åtgärd som inte påverkar budgeten. Det rör sig ju dessutom om många arbetstillfällen i en bygd där alternativen inte är så lätta att finna.
Herr talman! Jag tycker att vi redan har levererat det som Olle Lindström begär. Jag har gått igenom hur fördelningen ser ut för innevarande verksamhetsår när det gäller hur leveransvirke och rotposter har fördelats från Fastighetsverkets innehav i Norrbottens och Västerbottens inland. I allt väsentligt har hela beståndet gått till inlandssågverken. Det finns några mycket små undantag, men då är det fråga om uppköpare i inlandet som har köpt upp sågtimret - jag pratar nu om sågtimret. Det förvånar mig naturligtvis litet grand att Olle Lindström frågar om detta. Det stora statliga innehavet finns numera på börsen i det börsintroducerade Assi Domän. Där finns det speciella börsregler som säger vad en aktieägare får göra i förhållande till en annan. På det gamla Domänverkets tid var det så att högst 50 % av sågtimret skulle gå till statens egna sågverk. Resten skulle gå till köpsågverken i inlandet. Den policyn finns inte kvar längre. Det är inget som jag har medverkat till, men det har Olle Lindström i allra högsta grad gjort.
Herr talman! Det är riktigt att jag har varit förespråkare för att Assi Domän, när det blev till, också skulle in på börsen, och det har ju utvecklats mycket bra. Men nu är det ju faktiskt så att det finns skogsråvara även på Statens fastighetsverks område som skulle räcka mer än väl. Det är ju ändå så att bara 10 12 % av den totala skogsråvaran i Jokkmokks kommun går till den lokala industrin. Jag har besökt ett antal av de här företagen, och jag har också fått information om vilket uttag som vore möjligt. Då visar det sig att det finns betydligt mer än vad man tar ut i dag. Dessutom skulle mer kunna styras till just de här industrierna i inlandet. Problemet är att man nu har investerat rätt mycket i förädling. Man vill ha en stabilitet när det gäller råvaran. Vågar man anställa fler? Av 35-40 anställda är drygt en tredjedel i förädlingen i dag i just den industri som jag har nämnt. Man vet inte säkert hur man skall gå vidare, och det gäller inte bara ett företag. Jag har bara nämnt Jokkmokks Trä, men det finns flera. Det är märkligt att de här transporterna skall mötas mellan kusten och inlandet. Det ena går en väg och det andra går en annan. Jag har tidigare haft en debatt med Anders Sundström om de regionala skillnaderna. Då framförde näringsministern att det troligen kommer en regionalpolitisk proposition i höst. Då tycker jag att det vore lämpligt att vidta en sådan här åtgärd. Det är ju inte så att det kostar pengar. Man är beredd att betala vad det kostar. Denna styrning borde vara möjlig - även om vi tidigare har sagt att det är svårare just när det gäller bolagen. Som jag har uppfattat det, och att döma av de undersökningar som jag har gjort, är det inte fråga om att den här volymen inte finns. Om 50 % går ut på rotposter från statens mark, är det kanske svårare för dem som inte har ett sådant system upplagt. De är köpsågverk och har inte en organisation för att på rätt sätt köpa på rot. Då är det naturligtvis svårare. Jag tycker ändå att Anders Sundström borde fundera på det här inför den kommande propositionen. Det här är en mycket enkel och kostnadsfri åtgärd för staten. Då borde man också kunna se till att de här arbetstillfällena kan finnas kvar i det inland som annars har så stora svårigheter.
Herr talman! Jag måste få säga att jag tycker att Olle Lindströms interpellation är litet märklig. Först konstaterar Olle Lindström att han vill att vi skall styra statens innehav av fjällmarker till inlandssågverken. Jag har svarat att det gör vi. Vi kan konstatera att för innevarande verksamhetsår går i huvudsak allt statligt virke till dessa inlandssågverk. Men den viktiga frågan är en annan. Olle Lindström var en av de mest glödande förkämparna för att det statliga skogsinnehavet i Norrlands inland skulle sättas på börsen. Därmed omöjliggjordes den styrning av statlig skog som Olle Lindström nu efterfrågar. Antingen får man väl säga: Sent skall syndaren vakna. Då är det ju bra - om syndaren vaknar. Eller så kan det vara värre än så. Det kan nämligen vara så att han känner att han har varit med om något som han egentligen inte ville och nu försöker täcka detta.
Herr talman! Nej, Anders Sundström, det är absolut inte så. Det är bara så att den här volymen råvara finns i inlandet. Det är bara fråga om viljan att styra i det här fallet. Sedan säger näringsministern själv att när Domänverket var statligt skötte vi det här och styrde det. Varför skulle det inte gå att styra det i dag, fast det är ett annat affärsverk? Det finns ingen logik i näringsministerns resonemang. Självklart har man möjlighet att göra det här. Jag kan väl tänka mig att det också kan bli något i den riktningen. Men jag vill säga att för innevarande år är det ungefär 30 % av den volym som jag talar om som går till industrin inom Jokkmokks kommun. Alltså finns det möjligheter att utöka väsentligt. Om viljan är god, så tror jag att det här också är möjligt. Jag hoppas att Anders Sundström tar det här med sig. Jag vet att också industrierna har bearbetat, eller i varje fall skickar in skrivelser till, regeringen om det här. Det här betyder ganska mycket. Det kan handla om 30-40

Herr talman! Lennart Beijer har frågat mig dels om jag är beredd att vidta åtgärder för att bevara det svenska glashantverket, dels på vilket sätt jag kommer att agera för att motverka den negativa utvecklingstrenden med nedläggningar och minskad sysselsättning i glasriket, dels hur jag avser att agera för att upprätthålla glasbruken i glasriket som en levande svensk turistattraktion. Näringspolitikens främsta roll är att skapa ett generellt gott näringsklimat. För att den skall bli framgångsrik, måste tillväxtförutsättningarna i hela landet tas till vara och hänsyn tas till olikheterna mellan olika regioner. Regeringen har därför bl.a. initierat en ny tillväxtorienterad regional näringspolitik under 1996. Den utvecklas nu successivt. Landshövdingarna i bl.a. Kronobergs och Kalmar län har inom ramen för denna engagerat ett stort antal aktörer i länen för att tillsammans utarbeta förslag till regionala initiativ för ökad tillväxt och sysselsättning och därmed också mildrade effekter av eventuella friställningar i näringslivet. Vad gäller glasriket ankommer det således bl.a. på länsstyrelsen, ALMI Företagspartner AB, kommunerna och näringslivets organisationer att medverka till en utveckling av näringslivet i regionen dels genom att stärka hantverkstraditionerna i glasriket, dels genom att ta till vara andra utvecklingsmöjligheter för att skapa ett mångsidigt näringsliv. Regeringen har för innevarande budgetår anvisat länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län 12 respektive 38 miljoner kronor i s.k. länsanslag och därtill 7 respektive 12 miljoner kronor för småföretagsutveckling. När vi marknadsför Sverige utomlands som turistland, finns glasriket med som en viktig turistattraktion. Den manuella glasindustrins traditioner och kultur är ett viktigt mål för många utländska turister. Detsamma gäller för många semestrande svenskar. Det vilar ett stort ansvar på de företag som är engagerade i branchen att vidmakthålla hantverkskunnandet inom glasindustrin. Staten medverkar till att utveckla det svenska hantverks och designkunnandet inom glasområdet bl.a. genom utbildning. För att bevara och utveckla intresset för svenskt glas, spelar den gemensamma marknadsföring som genomförs av staten och turistnäringen en betydande roll. Den statliga satsningen på en internationell marknadsföring av Sverige som turistland har ökat kraftigt genom insatserna i sysselsättningspropositionen. Vad gäller Lennart Beijers sista fråga menar jag att alla parter har ett ansvar föra att utveckla glasriket. Samhällsorgan måste, liksom stora och små företag, medverka för att stärka näringslivet. Jag utgår därför självfallet från att ägarna till glasbruken känner sitt avgörande ansvar för glasriket och vad det står för. De borde väl känna till den manuella glasindustrins betydelse som turistattraktion och därmed dess värde för regionen och landet. Jag hoppas att dagens ägare agerar som långsiktiga industriella ägare som har för avsikt att vidareutveckla företagen. Självklart kan jag dock inte besluta över deras agerande, och inte heller över ägandet i företagen. Jag vill också säga att jag själv kommer att besöka glasriket under augusti månad för att skaffa mig en större kunskap om verksamheten på ort och ställe.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret från näringsministern. Jag tycker att det är ett bra svar, och man kanske inte kan begära så mycket mer. Jag tycker att näringsministern har rätt när han säger att näringspolitikens främsta roll är att skapa ett generellt gott näringsklimat. Det är också bra att länsstyrelserna har fått resurser i länsanslag och s.k. småföretagsutveckling. Näringsministern lägger ett visst ansvar också på länsstyrelserna, ALMI, kommunerna och näringslivets organisationer för stärkande av bl.a. hantverkstraditionen i glasriket. Dessa mer allmänna inriktningar för att utveckla näringslivet i svaga regioner, vilket det är fråga om här, är bra och riktiga. Men när det gäller att rädda och utveckla den svenska glasindustrin och det svenska glaskunnandet är nog dessa satsningar knappast tillräckliga. Jag tror att näringsministern träffar rätt när han säger: "Jag utgår därför självfallet från att ägarna till glasbruken känner sitt avgörande ansvar för glasriket och vad det står för." Vidare säger han: "Jag hoppas att dagens ägare agerar som långsiktiga industriella ägare som har för avsikt att vidareutveckla företagen." Det är naturligtvis så det borde vara. Fackliga organisationer och människor i glasriket misstänker emellertid att det inte finns någon gemensam långsiktig strategi för de tre ägargrupperna. Det är alltså Proventus. Wallenbergsägda SEP och Royal Copenhagen. De har uppenbarligen ganska olika mening om hur glasindustrin och glasriket skall utvecklas. Att det är något som inte står rätt till kan man konstatera när man ser hur glasindustrin i Norge söker arbetskraft också i Sverige. Norska intressen, nu senast Magnor, har också köpt anrika Johansfors glasbruk. Förhoppningsvis påverkar Magnors satsningar i I Orreforsgruppen har vd:n Göran Bernhoff annonserat sin avgång. Men man får väl säga att det är tur att han sitter kvar i avvaktan på en ny vd. Jag tror att vi befinner oss i ett läge som motiverar ett visst direkt agerande från Näringsdepartementet. Självfallet har ägarna ansvaret, men ibland kan det behövas någon utifrån som stöter på för att något skall hända. Den påtagliga låsningen hos ägarna måste lösas upp. Jag vill fråga näringsministern om han kan tänka sig att bjuda in ägarna till en allmän och bred diskussion om den svenska glasindustrins framtid. Initiativrätten måste vi ändå kunna ha. Ett annat problem i glasriket är ägargruppens ovilja att öppna för konkurrens. Det har t.ex. funnits intresse från de anställda, nu senast vid Boda glasbruk, att överta ägandet. Att detta kan vara en möjlig väg bevisas av utvecklingen i Målerås, som är mycket positiv. Det kan ju faktiskt vara på det viset att den manuella glasindustrin skall bestå av just många små glasbruk med egna nischer. Åtminstone måste det bli en ganska betydande del av glasindustrin i framtiden. Det tycker jag också är en typisk fråga för diskussion med ägarna, dvs. om de är villiga att öppna för konkurrens även om det naturligtvis ställer till vissa problem för den nuvarande ägargruppen.